Herr talman! I vårt tidigare replikskifte talade Jan Sandberg om att köpa grisen i säcken. De är just vad jag tycker att den borgerliga majoriteten gör. I det här förslaget finns inte någon som helst konsekvensanalys om vad som kommer att hända med telemarknaden i framtiden med tanke på det förslag som vi i dag skall ta ställning till. Det är inte alla som är lika förtjusta i att denna ändring görs utan att det finns en lagstiftning som kan garantera att vi klarar de telepolitiska mål vi har att ta ställning till i kammaren. Av en artikel i Affärsvärlden framgår det att inom EG accepteras fortfarande monopol på vissa områden, medan Sverige driver på att få in nya konkurrenter. Här bedrivs något av en försöksverkstad i Sverige, eftersom man inte vet konsekvenserna av att avveckla s.k. naturliga monopol. Jag är stolt över att vi socialdemokrater tar till vara de möjligheter som tekniken ger och de framsteg som vi alla kan få del av -- på lika villkor och över hela landet. Men jag är mycket rädd för att den möjligheten till inflytande över den tekniska utvecklingen försvinner om vi helt överlåter på marknaden att sköta den här fördelningen.
Herr talman! När det gäller telelagen innebär detta att vi går vidare i utvecklingen av telekommunikationerna i glesbygden. Men att landa på Socialdemokraternas linje innebär att den nuvarande gråzonen blir kvar med ett antal olika aktörer på olika områden som mer eller mindre kommer att tvinga Televerket att ifrågasätta en hel del av verksamheten. Med telelagen får vi inte den negativa effekten. Om vi fattar beslut i enlighet med utskottets majoritet, utökar vi servicen till glesbygden. Vi garanterar inte bara telekommunikationer och taltelefoni utan också telefaxkommunikationer och datakommunikation till glesbygden inom en nära framtid. Det är en sådan här positiv utveckling, bl.a. för glesbygden, som Socialdemokraterna säger nej till.
Herr talman! Vi tycker att det är bra att man även garanterar telefax och viss datakommunikation. Men det här är egentligen att slå in öppna dörrar. Redan 1995 kommer nämligen 95 % av dem som har telefoni att få de här tjänsterna. Kommunikationsministern säger i propositionen att man inte kommer att begära att Televerket skall investera ytterligare för att klara de här målen. På det sättet skulle vi i alla fall ha fått tjänsterna i fråga. Men det är bra att de garanteras genom den skrivning som finns. Sedan något om detta med telefonin i glesbygden. Televerket kommer i ett avtal att få i uppdrag av regeringen att man skall klara de regionala och sociala åtagandena. Men man får inte ta betalt för de här uppgifterna. Vi ser därför en fara här med tanke på vad som kommer att hända om några år, när Televerket tappar marknader som är allra lönsammast. Då har man heller inte möjlighet att utveckla de här tjänsterna i glesbygden. Hur blir det med minskningen av Televerkets marknadsandelar? Man skall ju kunna klara av de sociala åtagandena.

Herr talman! Denna sena timme skall vi alltså fatta beslut om en av de allra viktigaste näringspolitiska och infrastrukturella systemförändringarna någonsin i Sverige. Televerket är det första kommunikationsverket som bolagiseras. Därför har hanteringen av frågan om bolagiseringen av Televerket en principiell betydelse också för de andra affärsverken -- Posten och SJ -- och för hanteringen av dem. Gemensamt för de här kommunikationsverken är tillgängligheten, servicen, effektiviteten och valfriheten för konsumenterna. Ett antal mål gäller här. För det första skall alla i vårt land -- både medborgarna och näringslivet -- ha goda kommunikationer. Det skall också vara hög servicenivå, oavsett var man bor eller vilken verksamhet man använder. För det andra skall vi ha en kostnadseffektivitet som gynnar oss alla som skattebetalare och medborgare. För det tredje skall vi som konsumenter ha en reell valfrihet. Det skall vara konkurrens på lika villkor. En konkurrens på lika villkor kan bidra till lägre priser och bättre kvalitet på tjänsterna. Man kan fråga sig: Kommer det att finnas en fungerande konkurrens på den marknad som Televerket i dag agerar på? Det finns ju delmarknader -- något som tidigare talare varit inne på. Men för merparten av den service som i dag utförs av Televerket kommer Televerket att vara monopolist. Det innebär att man är en stor och dominerande aktör när det gäller hushållstelefoni. Detta innebär också att det av effektivitetsskäl är viktigt att man drar nytta av stordriftsfördelarna. Därför tycker vi att det är väldigt konstigt att man måste utveckla den här marknaden av ideologiska skäl, på många människors bekostnad när det gäller effektivitet och service. Vi menar att likvärdiga villkor måste gälla för samtliga aktörer på den här marknaden. Vi skall alltså inte diskriminera de stora aktörerna -- i det här fallet Televerket. Precis som Anita Jönsson sade finns det sociala och regionala åtaganden som Televerket kommer att bli skyldigt att sköta. Men man kan inte göra det på kommersiella grunder. Därför bör det, som vi ser saken, vara så att detta finansieras inom sektorn. Det betyder att alla som agerar inom telesektorn bör bidra. Ingen skall ha en chans att bara plocka russinen ur kakan. Detta kan kallas för korssubventionering. Man kan lösa det här genom att alla aktörer kommer med och betalar en avgift, eller också får man genom ett slags koncessionslagstiftning lösa problemet. Detta har man av ideologiska skäl över huvud taget inte velat titta på vare sig i propositionen eller i utskottet. I andra fall brukar utskottet vara mycket noga med att undersöka olika alternativ. Vi ser en oerhört stor brist i hanteringen av den här principiellt mycket viktiga frågan. Förutom de orsaker som Anita Jönsson har redovisat gör också detta att vi i dag yrkar avslag på propositionen. Jag biträder alltså de yrkanden som Anita Jönsson tidigare har redovisat.
Herr talman! Ines Uusmann är mycket ensam om att slå vakt om Televerkets monopol. Inte ens

Herr talman! Jag talade inte om ett formellt monopol, utan jag sade att Televerket när det gäller hushållstelefonin i fortsättningen kommer att fungera som en reell monopolist. För att Jan Sandberg skall förstå vad jag menar vill jag säga att det innebär att vi brukar skilja mellan formella monopol och monopol som också Assar Lindbäck benämner som reella monopol. När det gäller Posten, Televerket och ett antal andra mycket stora samhällsåtaganden kan man inte i ett land som Sverige få en likvärdig konkurrens. Om avsikten finns att vi skall ha en fungerande regional service, måste man på något sätt reglera den här marknaden. De som företräder trafikutskottets majoritet menar att man skall kunna ålägga Televerket det som här nämnts. Sedan får det bli som det blir. Men vi menar att det är orättvist mot Televerket som inte har en chans att på sikt klara detta.

Herr talman! Det känns nästan genant att behandla ett så här stort och viktigt ärende på detta sätt. Tyvärr har tillfället gjort att vi måste göra så här. Som jag tidigare har sagt är det viktigt att lagstiftningen är tydlig. Men vi konstaterar att 13 § om tillståndsvillkoren, med den utformning den har fått, är mycket allmänt hållen och att den lämnar utrymme för Telestyrelsen att fritt avgöra vilka tillståndsvillkor som skall diskuteras och fastställas med resp. operatör. Det är inte Telestyrelsen som skall bedöma och motivera vilka villkor som skall gälla för varje tillståndshavare. Vi anser att riksdagen skall fastställa vilka villkor Telestyrelsen skall pröva för varje tillståndshavare. Däremot kan Telestyrelsen göra undantag från de obligatoriska villkoren, t.ex. om tillståndshavarens verksamhet är mycket begränsad. Riksdagen har tidigare uttalat sig för att ett fortsatt politiskt inflytande måste garanteras vid en förändring av televerksamheten. Men det lagförslag som vi nu skall ta ställning till, med alla uppgifter som Telestyrelsen får, blir det Telestyrelsen som godtyckligt kommer att få ansvaret för utformningen av telepolitiken. En bolagisering av Televerket förutsätter en konkurrensneutral lagstiftning. Regeringen förmår inte presentera en lagstiftning som vi tycker kan kallas konkurrensneutral. Televerket kommer att åläggas uppgifter som innebär att konkurrensen snedvrids, till Televerkets nackdel. Bl.a. sägs det: På grund av de stordriftsfördelar som Televerket kan tillgodoräkna sig skall man inte kompensera sig för de sociala och regionala åtaganden som staten har ålagt Televerket. Men då undrar jag: Har inte aktörer som British Telecom och det franska telebolaget, som är betydligt större än Televerket i dag är, stordriftsfördelar? De företag som i första hand kommer att söka sig till den svenska telemarknaden är de stora multinationella bolagen med starka hemmamarknader. I detta sammanhang kan också noteras att den svenska telemarknaden inte växer i någon större omfattning. De konkurrenter som nu etablerar sig gör det alltså på Televerkets bekostnad. Vidare kan vi inte se att det finns skäl att, efter det att en telelag trätt i kraft, i avtal frångå de förslag till lösningar som finns i lagförslaget.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

Herr talman! Trafikutskottets betänkande TU39 rör kompletteringspropositionen inom kommunikationsområdet. Det är egentligen stora övergripande frågeställningar som väcks. Det gäller SJ:s fortsatta utveckling, SJ-koncernens inriktning osv. Det gäller flyget i inre Norrland, hur det skall finansieras och hur människor skall ta sig mellan bostaden och sjukvårdscentraler. Det rör också riksfärdtjänsten och dess kommunalisering. Herr talman! Jag har förstått att talmännen och också kammarens ledamöter kanske inte är mottagliga för ytterligare argumentation. Socialdemokraterna har fogat fyra reservationer till detta betänkande. Jag skall kort och gott be att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Herr talman! Jag kan ansluta mig till vad Jarl Lander sade, att det i denna sena timme kanske är omöjligt att påverka riksdagens ledamöter. När det gäller kommunaliseringen av riksfärdtjänsten tycker jag att det är en märklig situation. Riksdagen och trafikutskottet kommer att köra över handikapporganisationer, kommunförbund, landstingsförbund m.fl. Den meningsyttring vi har fogat till betänkandet är värd att läsa. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vår meningsyttring vad avser mom. 10 och 11.

Herr talman! Den sena timmen inbjuder knappast till att hålla långa anföranden. Jarl Lander var föredömlig i sitt sätt att korta ned sitt anförande. Jag skall följa det goda exemplet. Jag skall bara göra en kort kommentar. Jag tror kanske inte att tidpunkten hade förändrat kvaliteten i pläderingen för de reservationer som de socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet har avlämnat. Jag tror att resultatet hade blivit ungefär detsamma, även om pläderingen hade blivit lång. Herr talman! Jag skall inskränka mig till att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som förekommer i betänkandet.

Fru talman! Den tjeckiske presidenten Václav Havel var nyligen i Washington, bl.a. för att öppna ett museum till minne av offren för judeförintelsen. Samma dag höll han ett tal, där han påminde om den kommunistiska mardrömmen. Den har nu, menade Havel, ersatts av den efterkommunistiska mardrömmen. Systemet kollapsade, men har ännu inte ersatts av ett nytt. Många människor känner sig tomma och frustrerade. Det ger grogrund för intolerans, själviskhet och extremism. Efterkommunismens utmaning är bara en del av de globala utmaningarna, menar Havel. Vi lever i själva verket på randen av en vulkan. Skall vi klara klyftan mellan rika och fattiga, spänningen mellan olika kulturer, kärnvapenhotet, utarmningen av miljön, då måste människan förstå sig själv och sin plats på jorden på ett nytt sätt. Vi behöver en ny känsla av politisk moral och globalt ansvar, säger Havel. President Havels ord berör oss, var och en. Vi måste inse att vi i Sverige bara kan säkra vårt lands framtid, om vi förstår att vårt öde är sammanlänkat med jordens andra folk. I den del av Europa som Havel känner bättre än de flesta har kommunismen lämnat efter sig, inte bara ekonomisk misär, utan också en rad svåra etniska och religiösa konflikter. Men också i Västeuropa sker nu förändringar som inger stor oro. Så här skrev Svenska Dagbladet i sin Europabilaga förra veckan: ''I en tid då arbetslösheten synes ha Västeuropa i ett stadigt grepp, tydliggörs en ny och kanske mer skrämmande verklighet. Fattigdomen breder ut sig över den europeiska kontinenten och allt fler människor faller igenom de sociala skyddsnät länderna i varierande grad håller sig med.'' Tio år av arbetslöshet har mitt i det rika Västeuropa skapat denna utarmning och fattigdom. Tio år av arbetslöshet håller nu på att förvandla delar av Europas städer till slum, där ingen annan inkomstkälla finns än socialbidrag eller kriminalitet. Där är den normala familjen en övergiven, ung mamma. Tio år av arbetslöshet i det rika Västeuropa skapar en vanmakt som allt oftare slår ut i våld. Greifswald, Solingen är exempel på vanliga, vardagliga ställen som nu förknippas med grymhet och djupaste tragedi. Ur detta växer ett hårt och otryggt samhälle för alla, ett samhälle där en allt aggressivare högernationalism vinner framgång, och där människor till slut vänder sin besvikelse och sitt hat mot demokratin. Prognoserna inför framtiden ger inte mycket hopp. Arbetslösheten i Västeuropa kommer att ligga kvar på höga 11 % också i slutet av 90-talet. Den svenska regeringen har gett samma dystra besked för Sveriges del. Om fem år kommer vi fortfarande att ha över en halv miljon arbetslösa i vårt land. Men än är dessa siffror, både när det gäller Europa och Sverige, trots allt bara prognoser och beräkningar. De bygger på att ingenting görs, på att politiken förblir densamma som nu. Prognoser behöver inte bli verklighet. Vi kan ta varning. Vi kan lägga om kursen. Vi kan med all den kraft och med alla de resurser som vi har gemensamt reagera för att uppnå ett gemensamt mål: att ta vara på människors arbetsförmåga. Det som, trots allt, ger hopp är att omtänkandet är på gång ute i Europa. EG-kommissionens ordförande Jacques Delors har sagt att arbetslösheten är den främsta orsaken till den djupa ekonomiska krisen. Det är en viktig markering. Nu sätts kampen mot arbetslösheten överst på den politiska dagordningen inom EG. I Västeuropa, samt också i Japan och USA, utformas en politik för att stimulera ekonomin, en politik som främjar tillväxt och sysselsättning. Den ekonomiska kursen läggs om. Snart är det bara den moderatledda regeringen i Sverige som fortsätter att strama åt, skära ned och därmed öka arbetslösheten. Gång på gång har jag och övriga socialdemokrater i denna kammare försökt att få regeringen att begripa vilken farlig väg som den är inne på. Gång på gång har vi sagt: Sätt kampen mot arbetslösheten främst. Men regeringen ställer sig avvisande. Trots att de egna beräkningarna visar att de direkta kostnaderna för arbetslösheten under de närmaste fem åren kommer att uppgå till svindlande 500 miljarder kronor, säger regeringen: Vi har inte råd. Regeringen väljer i stället att göra upp med Ny demokrati. Statsminister Bildt har därmed lyckats rädda regeringen kvar vid makten, till priset av att Sverige nu styrs av en parodi på ekonomisk politik. Med Ny demokratis hjälp har regeringen sett till att det blir billigare att tälta och dyrare att bo. Under högljudda protester från besvikna moderater får nu den som tjänar en miljon om året punga ut med hela 148 kronor extra skatt i månaden. Upprörda moderater kan dock trösta sig med att den som inte har något jobb mister tio gånger så mycket, när regeringen och Ny demokrati sänker arbetslöshetsersättningen. Det är orättfärdigt. Men det allra allvarligaste, det som drabbar oss alla, är att denna nonsensuppgörelse inte bidrar det minsta till att lösa Sveriges ekonomiska problem. Det är som om allvaret i det som nu sker i Sverige inte når in i regeringskansliet. Begriper någon i regeringen vad som händer med människor, som har varit vana att arbeta och försörja sig själva, när de nu tvingas att leva på bidrag? Kan Carl Bildt, som före valet lovade att det med en borgerlig regering skulle bli billigare att bo, förstå hur det känns när en normalinkomst inte längre räcker till för att betala hyran eller när den lägenhet som man har sparat till och glatt sig åt förvandlas till en mardröm, därför att många bostadsrättsföreningar nu hotas av konkurs? Förstår Carl Bildt hur det känns när det egna huset säljs på exekutiv auktion, och allt man har kvar är stora skulder? Det är en spark i magen på dem som inte längre har råd med sin bostad, att det nu blir billigare för affärsresenärerna att bo på Grand Hotell. De senaste tio åren har den här sortens nyliberala idéer och värderingar haft ett starkt och förödande inflytande över utvecklingen i de dominerande industriländerna. Efter valet 1991 fick även Sverige en regering som styr efter principerna: om marknaden släpps fri, om politiken trängs tillbaka, om de ekonomiska skillnaderna mellan människor blir större, då kommer ekonomin att blomstra, då blir det jobb och då får alla det bättre. Var någonstans i världen, var i historien, har arbetslöshet och orättvisor skapat några varaktiga, ekonomiska framsteg? Var har smulorna från de rikas bord fått snurr på ekonomin och lyft nationer till välstånd? Svaret är: Ingenstans -- åtminstone inte mätt med de krav på ett civiliserat samhälle som vi ställer. Krugman väckte uppmärksamhet, när han vid ett besök i Sverige varnade den svenska regeringen för att gå samma väg som andra nyliberala regeringar. Han sade: ''Jag tror på en marknadsekonomi där regeringen spelar en nyttig och viktig roll. Den ''blandekonomi' som uppstod i en stor del av västvärlden efter andra världskriget var inte perfekt, men den skapade det mest anständiga samhälle som historien frambringat. Låt oss förbättra det i stället för att förstöra det.'' Vi behöver en ny ekonomisk politik i Sverige, en politik som inte avvecklar utan utvecklar det anständiga, rättvisa och mänskliga samhället. Fru talman! Vi måste spara, säger regeringen. Så långt är vi överens. Men var och hur skall det sparas? Och -- kanske ännu viktigare -- vad skall vi satsa på? Regeringen sparar på arbetslöshetsersättningen, barnomsorgen, sjukvården och äldreomsorgen. Delpensionen tas bort. Men ibland glömmer regeringen påpassligt att vi har ett stort budgetunderskott. Ibland finns det pengar att dela ut. De som har råd att sätta av någon tusenlapp i månaden i privat pensionssparande skall få dra av detta på skatten. Skulle var tionde nappa på det erbjudandet, kostar det 8 miljarder kronor. Näringsminister Per Westerberg säljer glatt ut statens tillgångar med rejäl rabatt. Miljardbelopp förs över från oss medborgare till dem som har pengar över att köpa aktier för. Turistmomsen sänks för att lyckliggöra Ny demokrati. Det kostar staten ytterligare någon miljard. Nu kommer också vårdnadsbidraget, lovar Alf Svensson. Nu har kds fått sitt fallskärmsavtal, som gör att partiet kanske orkar hålla sig ovanför 4 procentsgränsen. Jag hörde att Bo Lundgren, för att minska kritiken mot att Moderaterna bara höjer skatterna, gav ett halvt löfte här i kammaren i förra veckan om att ta bort hundskatten. Regeringen saknar inte fantasi -- det måste jag erkänna -- när det gäller att ge löften och dela ut förmåner som går hem i de egna väljarleden. Det börjar klarna, kammarledamöter, om vem som belönas i Carl Bildts och Ian Wachtmeisters Sverige. Det är den som har pengar över till att köpa aktier och pensionsspara, som ofta tar in på hotell, vars hemliga last är att åka karusell och som har en pudel. Fru talman! Det finns ett alternativ. Vi socialdemokrater har till denna vårriksdag utförligt redovisat vår politik. Vi vill mobilisera alla medel för att snabbt bryta nedgången och återvinna tillväxten. Vi vill satsa på utbildning och arbete. Räntan måste ned. Det är den i särklass viktigaste och bästa stimulansen för att få i gång tillväxten. Därutöver behövs en sänkning av momsen för att ytterligare stimulera den inhemska efterfrågan. Vi vill också skjuta upp den extra höjningen av boendekostnaderna på 3 miljarder kronor, och vi vill sätta in stimulanser på ytterligare två områden, så att investeringar i näringslivet kan tidigareläggas och ersättnings och nyanställningar kommer till stånd. Dessa åtgärder måste sättas in nu och få effekt på hela samhällsekonomin -- på konsumtion, produktion, investeringar och sysselsättning. Den ekonomiska politiken måste ha sådan kraft att den berör varje företagare och varje medborgare. Då vågar medborgarna satsa igen. Då kan vi gemensamt bygga en annan framtid än den som regeringens håglösa politik och prognoser nu pekar fram mot. Då kan vi skapa ett Sverige, där vi tar vara på människors förmåga och vilja att arbeta, där en rättvis fördelning ses som en förutsättning för ekonomiska framsteg och där de tusentals småföretag som är beroende av hemmamarknaden får en chans att överleva och utvecklas. Då kan vi skapa ett Sverige, där vi satsar på barnens omsorg, ungdomarnas utbildning och den enskildes trygghet och där det kostar att förstöra naturen och lönar sig att skapa arbetstillfällen, ett Sverige, där varje medborgare känner att de uppoffringar som måste göras är rättvisa och att alla sedan kommer att få del i de goda åren. Jag känner oro över vart Sverige är på väg. Den oron delar jag med många. Men jag ser också alla de goda möjligheter vi har att vända utvecklingen. Det är inte bara en fråga om vem som skall styra. Skall vi klara krisen, behövs allas insatser. Vi kan inte avvara någon. Vi behöver inte mer av nyliberalism och nydemokrati och inte tio år av arbetslöshet. Vi behöver, liksom övriga Europa, en ny politik, en socialdemokratisk politik för arbete och rättvisa.

Fru talman! Jag är mycket överens med Ingvar Carlsson om den analys som han gjorde av läget i landet. Det är anmärkningsvärt att de pudelägande och cirkusbesökande människorna även har en förmåga att klumpa ihop sig i vissa områden av vår storstad, nämligen Östermalm där också vår statsminister bor. Segregeringen är ju ett växande problem i vårt samhälle. Jag tror att den nuvarande utvecklingen kommer att öka den på olika plan, inte bara när det gäller boendet utan också när det gäller vården och omsorgen samt skolorna, som är det senaste som man har tänkt ge sig på. Jag skulle vilja ställa några litet mer framåtsyftande frågor till Ingvar Carlsson. Vad skall vi göra framöver, när vi har bytt regering? Vi är ju överens om att det är en nödvändig åtgärd. Tyvärr får vi kanske stå ut med den nuvarande regeringen ända till september 1994. Vi kan ändå redan nu diskutera hur det kan se ut efteråt. Hur har Ingvar Carlsson tänkt sig den nödvändiga förnyelse som måste ske också inom vänstern? Hur ser Ingvar Carlsson på återställandet av nivåerna inom sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen? Hur ser Ingvar Carlsson på möjligheterna att återställa en del av de förändringar som nu skall genomföras inom arbetsrätten? Är Ingvar Carlsson beredd att definiera målet för den ekonomiska politiken i termer av arbete åt alla och full sysselsättning och inte i termer av prisstabilitet och inflationsbekämpning, som ju är den europeiska och monetära unionens mål för den ekonomiska politiken? Hur ser Ingvar Carlsson på möjligheterna att påbörja en arbetstidsförkortning, som ju är en nödvändig reform för många, inte minst för kvinnorna, och som dessutom i dagens läge med hög arbetslöshet skulle ha den gynnsamma effekten att fler kunde arbeta sex timmar och färre fick vara arbetslösa och beroende av bidrag? Jag skulle också vilja veta hur Ingvar Carlsson tänker sig utvecklandet av politiken i stort, när vi förutom ett regeringsskifte också kommer att få ett nej i folkomröstningen om det svenska medlemskapet i den europeiska unionen. Vi som länge har varit på det klara med att det inte är någon framkomlig väg har naturligtvis utvecklat våra alternativ. Men jag skulle vilja veta hur Ingvar Carlsson ser på dessa saker.

Fru talman! Gudrun Schyman begärde egentligen att jag på tre minuter skall redovisa en samlad socialdemokratisk politik för resten av 90-talet. Jag har större anspråk på den socialdemokratiska politiken än så. Men jag kan svara Gudrun Schyman att när vi kommer tillbaka i regeringsställning kommer den viktigaste åtgärden för oss att vara kampen mot arbetslösheten. De skador som arbetslöshet i dag orsakar i det svenska samhället för den enskilde och för samhället som helt går inte att plåstra om med hjälp av socialpolitik eller med andra åtgärder. Det är alltså den första och den viktigaste åtgärden. Och vi kommer att utforma vår politik från dessa utgångspunkter. Jag har också sagt att om regeringen går in och gör betydande förändringar av arbetsrätten som försvagar löntagarnas ställning i förhållande till arbetsgivarna, upplever vi det som ett oerhört allvarligt steg tillbaka. Jag har sagt att det allra första av enskilda åtgärder som vi i så fall kommer att besluta om är att förändra och korrigera dessa beslut. Jag vet att vi, inte bara bland LO:s medlemmar utan även bland TCO:s medlemmar och bland SACO:s medlemmar, har ett mycket starkt stöd för detta. Jag är övertygad om att det kommer att bli ett starkt stöd för detta även i en kammare med ny sammansättning. När det gäller andra saker som den här regeringen raserar, vilket nu sker i rasande takt på område efter område, kommer en del tyvärr inte att vara praktiskt möjlijgt att återställa. Det raseras för gott. Det är en tankeställare för alla som i 1991 års val sade att de väl kunde rösta på ett borgerligt parti eller på Ny demokrati den gången, eftersom de inte skulle hinna åstadkomma så mycket. Jo, tyvärr. Och det visar sig nu i kommuner och landsting och i Sverige att de hinner åstadkomma väldigt mycket. En del av det är sådant som har med ekonomi att göra. I det sammanhanget måste vi först och främst, precis som 1982, se till att vi får budgetunderskottet under kontroll. Och när vi har det kan vi så småningom börja ta på oss kostnader. Vi har mycket angelägna saker som vi vill göra. Föräldraförsäkringen är en sådan sak. Det finns väldigt mycket på socialförsäkringsområdet som jag tror att vi skall kunna få enighet om även tillsammans med Folkpartiet, t.ex. när det gäller inkomstbortfallsprincipen. I fråga om detta är jag också ganska optimistisk. Det finns andra saker som vi kan återställa direkt. Detta kommer vi att diskutera, bl.a. på vår partikongress. Vi kommer så småningom att redovisa ett valprogram, så att väljarna klart kan ta ställning mellan socialdemokratisk politik och åtminstone delar av borgerlighetens politik.
Fru talman! Jag är medveten om att det är mycket begärt att få en total redovisning av Socialdemokraternas politik på tre minuter. Men det var ändå ganska konkreta frågor som jag ställde. Om vi skall återupprätta principen om arbete åt alla som mål för den ekonomiska politiken, kommer det att innebära vissa svårigheter i förhållande till den politik som socialdemokratin nu för och som också syftar till ett medlemskap i den ekonomiska och monetära unionen som ju har ett annat och övergripande mål. Detta blir en konflikt, och detta måste man då göra något åt, såvitt jag förstår. Nu tror jag att om man inte lyckas med det inom det socialdemokratiska partiet, kommer man att få hjälp av det svenska folket som kommer att säga nej till de ordningar som man har tänkt sig inom den ekonomiska och monetära unionen och inom den europeiska unionen över huvud taget. Det får väl lösa sig så att säga med folkets hjälp och kraft. Jag tror emellertid att det är viktigt att vi får mer klarhet i hur man tänker sig socialförsäkringssystemet, hur man tänker sig framtiden när det gäller bostadssubventioner och hur man ser på familjepolitiken. Ingvar Carlsson talade om föräldraförsäkringen, vilket jag tycker är bra. Jag tror att vi är överens om att det är föräldraförsäkringen i dess nuvarande form, och gärna en utbyggnad, som vi skall satsa på. Jag antar att jag nu kan få ett löfte om att om ett vårdnadsbidrag har genomförts innan vi skiljs åt före nästa val, kan vi med gemensamma krafter riva upp den typen av reform, som snarast syftar till vård av frisk man i hemmet. Det tror jag skulle vara en bra varubeteckning på den reformen. Men detta är väl sådant som är konkret och som jag skulle kunna få mer besked om. Jag skulle också vilja höra hur Ingvar Carlsson ser på arbetstidsförkortningen. Det är en familjepolitisk reform, och det är en fråga som väldigt många kvinnor värnar om. I arbetslöshetens tider skulle en arbetstidsförkortning innebära att fler människor kan försörja sig på arbete och slippa leva på bidrag.
Fru talman! Vår inställning till vårdnadsbidrag är glasklar. Jag är ganska övertygad om att det i riksdagen efter ett nytt val kommer att finnas en majoritet mot vårdnadsbidrag. Beträffande frågan om och när man kan förkorta arbetstiden, tycker jag att en förlängning av föräldraförsäkringen är det allra viktigaste. Jag vill ändå ge en varning till Gudrun Schyman. När hon talar om vad vi tänker återställa, vill jag säga att det är farligt att bli beroende av återställare. Jag skulle därför vilja uppmana Gudrun Schyman att i stället se framåt och se framtidens problem och satsa på dem. Det är det som vi socialdemokrater kommer att ägna oss åt.

Fru talman! Jag kan också instämma i mycket av det som Ingvar Carlsson sade om den internationella situationen. Jag skall återkomma till det i mitt huvudanförande senare. Ingvar Carlsson manade till att man skulle sätta kampen mot arbetslösheten främst. Det är precis det som regeringen gör. Det som vi diskuterar är vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Jag såg i dagens nummer av Dagens Industri att det inte bara är regeringen och många ekonomer som är skeptiska mot Socialdemokraternas recept. Även den ledande fackföreningsekonomen Willy Bergström varnar just för att den typ av åtgärder som Socialdemokraterna fäster så stor vikt vid skall leda till valutautflöde, räntehöjningar och fall i kronkursen. Det är precis detta som vi har känt stark oro för och som har gjort att vi efter en noggrann prövning har avvisat Låt mig, fru talman, ta upp även en annan fråga. Ingvar Carlsson uttryckte förhoppningar om att kunna nå en ganska bred enighet bl.a. med Folkpartiet när det gäller socialförsäkringarna. Jag hoppas också att det skall gå att nå bred politisk enighet i riksdagen på denna punkt. Men det finns en socialförsäkring där Socialdemokraterna inte ger särskilt tydliga besked och där jag gärna skulle vilja se att Ingvar Carlsson kunde göra det vid detta tillfälle, och det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Ett viktigt motiv för att att ha obligatoriska socialförsäkringar är att de som löper mindre risk att drabbas, i detta fall av arbetslöshet, ändå skall få vara med och betala för dem som löper större risk. Det är också ett argument som olika socialdemokrater, Birgitta Dahl och andra, brukar använda i den debatt som vi för. Därför är en av mina frågor till Ingvar Carlsson om Socialdemokraterna nu är beredda att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk, dvs. att den skall omfatta alla, eller om arbetslöshetsförsäkringen av några skäl, och i så fall undrar jag vilka, också i fortsättningen skall vara frivillig. När det gäller sjukförsäkringen har Socialdemokraterna föreslagit att den helt skall finansieras med egenavgifter. Det motiveras med att det skall finnas en starkare koppling mellan avgifter och förmåner. Det tycker också vi är en riktig princip. Därför har vi medverkat till att ta de första stegen mot en sådan egenfinansiering av sjukförsäkringen. Vi är också beredda att gå vidare på den punkten. Vi menar emellertid att samma princip rimligen borde användas även vid utformningen av arbetslöshetsförsäkringen. I det sammanhanget säger Socialdemokraterna något kryptiskt i sin motion om den ekonomiska politiken att man avvisar egenavgifter som varierar från bransch till bransch. Men min fråga till Ingvar Carlsson är: Kan Socialdemokraterna tänka sig egenavgifter som, precis som egenavgifterna i sjukförsäkringen, tas ut som en procent på inkomsten, vilket skulle leda till att personer med högre inkomster får vara med och betala en större del av denna försäkring?

Fru talman! Jag tog del av LO-ekonomernas rapport i går. Jag måste säga att jag där fann en mycket stark samstämmighet mellan vår ekonomiska motion och de rekommendationer som LO-ekonomerna ger för hur Sverige skall ta sig ur den ekonomiska krisen. När det sedan gäller socialförsäkringarna vill jag säga att jag är angelägen om att ha en dialog med Folkpartiet på den här punkten. Jag tror att Socialdemokraterna och Folkpartiet bör försöka komma fram till en någorlunda samsyn för att avvisa de hot mot hela den svenska välfärdspolitiken som Centerns, Moderaternas och Kristdemokraternas uppfattning innebär på den här punkten. Därför vill jag inte i dag i talarstolen stänga några dörrar när det gäller att diskutera finansiering och annat. Men för oss har det varit viktigt att vi skall ha en arbetslöshetsförsäkring där parterna har ett inflytande. Vi tycker att erfarenheterna av detta är mycket goda. Vi vill ha en solidarisk finansiering av detta. Vi har av de här skälen varit mycket tveksamma till en statlig arbetslöshetsförsäkring. Jag skulle vilja ställa en fråga till Bengt Westerberg, eftersom Bengt Westerberg har gjort många bra uttalanden i principfrågorna på senare tid. Samtidigt har han kommit i totalkrock med de övriga regeringspartierna när det gäller konstruktionen av hela välfärdssamhället, för det är det vi talar om nu, när det gäller vårdnadsbidraget och när det gäller samarbetet med Ny demokrati. I längden går det naturligtvis inte, även om jag har all förståelse för Bengt Westerbergs svårigheter nu, att stå för en politik i pressmeddelanden, i intervjuer och debattböcker och sedan genomföra en annan politik, som går i en annan riktning, tillsammans med högerpartierna Moderaterna, Trovärdigheten tål inte att Bengt Westerberg uppskjuter en förändring alltför länge. Framför allt är jag orolig för att den osäkerhet som nu finns hos stora medborgargrupper om vad som kommer att hända med de svenska socialförsäkringarna leder till att man inte vågar konsumera, att man tar det säkra före det osäkra och att detta är en av de viktiga förklaringarna, Bengt Westerberg, till att lågkonjunkturen pressas ned så långt som den gör. Därför tror jag att det skulle vara mycket bra om vi så snabbt som möjligt kunde klara ut att nedmonteringen av det svenska välfärdssamhället inte kommer till stånd. Är Bengt Westerberg beredd att här i talarstolen klart säga ifrån att han aldrig kan acceptera sådana tankar som finns i det nya moderata partiprogrammet?

Fru talman! Jag kan i alla fall ge alldeles bestämt besked på en punkt. Det är att någon nedmontering av välfärdsstaten kommer vi inte att medverka till. Något sådant finns inte heller på regeringens agenda. Den politik som jag har redovisat i böcker, artiklar, debattinlägg och i många olika sammanhang är den politik som regeringen står bakom. Man får skilja på regeringens politik och den debatt som förs i vissa partier, även i sådana som är med i regeringen. Men det intressanta är ju, och det var den fråga jag ställde till Ingvar Carlsson, hur Socialdemokraterna ställer sig när det gäller ett av de stora försäkringssystemen, nämligen arbetslöshetsförsäkringen. Jag tycker att socialdemokraterna har argumenterat på ett bra sätt, ungefär på samma sätt som jag har försökt att göra själv, när det gäller det principiella försvaret för obligatoriska socialförsäkringar och för att man skall ha inkomsttrygghet i stället för grundskydd. Men när det gäller just arbetslöshetsförsäkringen har Socialdemokraterna traditionellt faktiskt legat närmare grundskyddsmodellen, dvs. sagt nej till en obligatorisk försäkring och accepterat ett betydligt lägre tak i försäkringen än man gör i andra socialförsäkringar. Man har också svävat på målet när det gäller finansieringen. Det är därför jag tycker att det är så viktigt att få besked från Socialdemokraterna på denna punkt. Är ni beredda att, liksom ni gör när det gäller andra socialförsäkringar, gå in för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring? Det innebär ett nytt ställningstagande från Socialdemokraternas sida, jag är medveten om det. Men ideologiskt är det i denna välfärdspolitiska debatt en oerhört central fråga, och det är ett viktigt besked om Socialdemokraterna säger: Här är vi beredda att tänka om. Vi är beredda att gå in för en obligatorisk försäkring. En annan sak, vilken också är en nyhet i det socialdemokratiska tänkandet, är att man har förstått värdet av att ha socialförsäkringar som har ett starkt samband mellan avgifter och förmåner. Detta är man nu beredd att införa fullt ut när det gäller sjukförsäkringen. Är Socialdemokraterna beredda att tillämpa samma tänkande när det gäller arbetslöshetsförsäkringen? Jag inser att man inte kan ha fullt ut samma finansiering där, därför att arbetslöshetsriskerna inte på det sätt som sjukförsäkringen kan bäras enbart av de anställda i företagen. Vid mycket hög arbetslöshet, som nu, finns det ingen annan lösning än att staten också går in och tar en del av riskkostnaderna. Men upp till en arbetslöshet på säg 4 % eller något sådant skulle det vara fullt möjligt att utforma en försäkring där kostnaderna delas mellan de försäkrade, dvs. löntagarna, och arbetsgivarna, som naturligtvis också har ett stort ansvar på det här området. Jag förstår att det finns invändningar -- det finns också en del skäl för -- mot att ha avgifter som varierar från bransch till bransch. Det är det system vi har nu och som vi har haft i svensk arbetslöshetsförsäkring. Men jag tolkar ändå Ingvar Carlsson så, att på denna punkt är man öppen för att diskutera egenavgifter med samma konstruktion som sjukförsäkringen. Det tycker jag i så fall är ett steg framåt. Men hur blir det med obligatoriet?

Fru talman! Det förslag till arbetslöshetsförsäkring som Gerhard Larsson har lagt fram skulle komma att omfatta färre personer än som är fallet med nuvarande försäkring. Över huvud taget måste även en obligatorisk försäkring ha vissa kriterier. Jag menar t.ex. intjänandetid, hur länge man skall ha jobbat för att ingå i försäkringen. Därför kommer man inte ifrån att även en obligatorisk försäkring kommer att ha problem som man måste lösa. Vi redovisar nu mycket utförligt hur vi anser att socialförsäkringarna i framtiden bör bygas upp, hur vi skall flytta ut dem ur statsbudgeten och skapa ny finansiering för att detta skall vara ett led i den nedtagning av budgetunderskottet som är nödvändig. Vi kommer också att ha vår uppfattning om hur den finansieringen skall gå till. Vi tycker att arbetslöshetsförsäkringen skiljer sig från socialförsäkringarna. Vi har därför annorlunda förslag till lösningar i det avseendet. Men när Bengt Westerberg säger att den nuvarande modellen ger en för svag ersättning, kan jag inte förstå hur Folkpartiet kan vara med om att sänka ersättningen till de arbetslösa från 90 % till 80 %. Det innebär i så fall ytterligare en försämring, som vi tycker är mycket allvarlig.

Vi har sedan, när vi kommer till de olika delarna, inte exakt samma uppfattning. Då är det min grundläggande inställning att man måste kompromissa. Man måste lyssna på motparten och se var man kan hitta en hygglig kompromiss. När man har träffat en kompromiss med Folkpartiet tror jag faktiskt också att den håller, i motsats till en del andra överenskommelser som vi har träffat under det här riksdagsåret.

Fru talman! Det är första gången jag får replik på Ingvar Carlsson. Det känns väldigt festligt. Jag ber att få tacka så mycket för den debattordningen. Västeuropa befinner sig i en efterkommunistisk era, sade Ingvar Carlsson. Det är riktigt. Sverige befinner sig i en eftersocialdemokratisk era. Det är inte heller problemfritt. Men Ingvar Carlsson har nu fått ett stöd av Gudrun Schyman, som jag märkte att han uppskattade väldigt mycket. I den här efterkommunistiska och eftersocialdemokratiska eran skall man kanske inte glömma vem det var som rörde till det. Vi skall varken glömma vem det var som rörde till det där eller här. Jag håller med om mycket av det Ingvar Carlsson sade, exempelvis att Socialdemokraterna och Folkpartiet är ganska lika. Jag håller med om att man både skall gasa och bromsa. Det har vi talat om många gånger. Man kan inte bara strama åt, utan man måste också släppa efter. Det gör man genom att använda momsen som krisreglage. Jag kan hålla med om att det behövs skuldsanering, inte bara bland banker utan också bland privatpersoner. Det behövs också en mycket bättre ungdomspolitik än vad ni Socialdemokrater eller den borgerliga regeringen i dag har kunnat prestera. Så litet i det Ingvar Carlsson sade var riktigt. En fantastiskt intressant avdelning, som Ingvar Carlsson inte gick så mycket in på men som säkert fascinerar resten av svenska folket, är uppgörelsen med regeringen. Det var krispaket här för inte så länge sedan. Vad bidde det kvar av det? frågar sig många. Vart tog det vägen? Ni räddade ju Sverige hand i hand och gav presskonferens. Sedan kutade ni åt var sitt håll, hela gänget. Nu är det inte så mycket kvar av det hela. Så börjar Ingvar Carlsson tycka att det är konstigt att man skall behöva göra upp med Ny demokrati. Om vi hade gjort upp med er och ni hade hållit er till det, kanske det hade räckt -- vad vet jag! Sedan till det intressanta med turistmomsen, som alltså enligt Ingvar Carlsson handlar om karuseller. Om Ingvar Carlsson skall fortsätta att känna sig samhällstillvänd och betala hög moms, kan han gå till Gröna Lund och åka karusell. Det är fortfarande 25 % moms på det. Däremot är cirkus helt momsbefriad. Det beror på Ingvar Carlssons uppgörelse med Bengt Westerberg en gång i tiden. Ni momsbefriade cirkus. Där är det 0 % moms. Det är väl därför som många socialdemokrater går på Cirkus Scott, förstår jag. Turistmomsen handlar om mycket allvarliga ting. Det handlar om 10 000 jobb. Det handlar om billigare semester för svenskar. Det är en åtgärd som berör hela Sverige. Jag är alltså något förvånad över att Ingvar Carlsson angriper den, som berör hela svenska folket just nu och som berör den arbetslöshet som han vill bekämpa.

Fru talman! Ian Wachtmeister talar om en eftersocialdemokratisk era. Jag skulle vilja säga att så länge den håller sig på nivån 50 % är jag ganska nöjd. Blanda inte, Ian Wachtmeister, ihop oss med kommunismen. Det var inte i era salonger som kampen mot kommunismen fördes. Den fördes av arbetare ute på de svenska arbetsplatserna. Det har gjort att det svenska kommunistpartiet aldrig har fått något inflytande i Sverige. Men den kampen förde vi, inte ni. Kom inte nu i efterhand och beblanda oss med den ideologin. Jag har också längtat efter att debattordningen skall ge mig en chans att direkt replikera på Ian Wachtmeister. Jag har reagerat länge mot att Ian Wachtmeister och Bert Karlsson försöker göra gällande att de inte är politiker och vinna poäng på det. Under mina snart 30 år i riksdagen har jag aldrig sett ett parti som så utstuderat, så skickligt och så målmedvetet har satsat på ett så hämningslöst politiskt spel som Ny demokrati har gjort. Jag önskar att jag kunde säga att ni inte är politiker. Men ni är en fullblodspolitiker, herr Politik är varken något gott eller ont i sig. Det är politikens innehåll som är det avgörande. Med er politik skulle ni skada solidariteten, sammanhållningen och medmänskligheten, som det har tagit oss årtionden att bygga upp här i landet, i samarbete med den tidens Bondeförbund och med socialliberalismen. Med er politik skulle vi få ett hårdare och brutalare samhälle. Ni satsar på att med missnöjespropaganda som politiskt medel driva Sverige åt höger. Det är i allra högsta grad politik det handlar om. Ni kommer att möta ett stenhårt motstånd från Socialdemokraterna när ni driver den politiken.
Fru talman! Det vore högst märkvärdigt om inte jag skulle ha kämpat mer mot kommunisterna än Ingvar Carlsson. Jag har i varje fall inte ordnat kontakter och underhållit dem under många och långa år, som Socialdemokraterna har gjort. Resorna gick ofta till de numera nedlagda och delvis avrättade regimerna. Att vi är fullblodspolitiker är antagligen menat som beröm. Jag kan dock garantera att vi inte tar det som så. Sedan till litet allvarligare frågor. Vems fel är det enorma budgetunderskott som vi har, det största i västvärlden, den statsskuld som kostar 96 miljarder i ränta -- det kunde vi läsa om i dag -- den rekordhöga arbetslösheten och den förväxta offentliga sektorn? Jag tycker att det vore intressant för alla att få höra Ingvar Carlsson berätta att han inte har någonting med det att göra. Det vore kanske något avslöjande. Jag skulle vilja fråga ett par saker. Vi har föreslagit t.ex. behovsprövat barnbidrag. Det kallas då för extrem högerpolitik, har jag förstått. Jag trodde möjligen att det mer var en socialdemokratisk angelägenhet att se till att miljonärer inte får barnbidrag. Vad är det för fel på det, Ingvar Carlsson? Jag tycker att det är intressant med det bensinskattesyndrom -- så kallar jag det -- som har drabbat Sverige. Ni gjorde upp med regeringen om höjd bensinskatt. Sedan satte ni i gång er apparat, en indoktrineringsapparat som kallas för rådslag, rusade omkrig i Sverige och attackerade höjningen av bensinskatten, som ni själva hade gjort upp om. Då är frågan: Var ni för eller emot bensinskatten, eller var ni bägge delarna? Det här dubbelspåriga köret ser vi även i Europafrågan. Där är ni också för och emot, liksom i kärnkraftsfrågan. Jag undrar hur länge den politiken kan hålla. Jag är ingen yrkespolitiker, men det är Ingvar Carlsson. Någon gång måste detta avslöjas. Bensinskattesyndromet har nu spritts ut i vida kretsar och tillämpas även av Moderaterna. Då gäller det grundavdraget, som jag skall återkomma till senare.

Fru talman! Jag skall gärna förklara för Ian Wachtmeister hur det hänger ihop med bensinskatten. När Bengt Westerberg hade avslutat förhandlingarna om krispaketet, sade jag till Bengt Westerberg att vi ville titta på hur det slår på efterfrågan, innan vi slutgiltigt stämmer av -- vi hade ju en försörjningsbalans. När vi hade gjort det var vår bedömning, och är i dag, att efterfrågan pressades ned för mycket. Då tog vi upp förhandlingar med regeringen. Vi kunde komma överens om skatteavdraget vid deklarationen. Men regeringen sade nej till att ändra på uppgörelsen om bensinskatten och momsen. Då höll vi kvar vid uppgörelsen så länge det fanns något kvar av vikt för oss i övrigt som regeringen inte hade sprungit ifrån. Det är den enkla förklaringen. Detta har vi redovisat tidigare för dem som har velat lyssna. Så till barnbidraget. Nydemokraterna påstår att de är mot byråkrati. Tänk er att vi i det här landet i fortsättningen skall granska alla barnfamiljers ekonomi och säga: Ni får barnbidrag, ni får det inte. Vad blir det för sorts samhälle? Om Ian Wachtmeister skulle vilja klämma åt höginkomsttagarna, som han nu plötsligt gav sken av, kan han rösta på vårt förslag om värnskatten. Det skulle nämligen innebära att den som har 1 miljon i inkomster får betala 39 700 kr mer i skatt, medan hon med regeringens och Ny demokratis förslag inte betalar mer än 1 780 kr mer, dvs. samma belopp som den som tjänar 210 000 kr. Var så god, Ian Wachtmeister, om ni är intresserad av jämlikhet, vilket jag starkt betvivlar. Beträffande hotelltjänster beräknas de i år att motsvara 4 promille av den privata konsumtionen. Effekten på sysselsättningen skulle bli ungefär densamma om man sänkte momsen för frisörer eller på reparation av fritidsutrustning. Dessa tjänster utgör nämligen lika stora andelar av den privata konsumtionen. Till sist vill jag ta upp detta med kommunismen och mina resor. På 60-talet gjorde jag mina internationella resor, Ian Wachtmeister, för att på den socialistiska ungdomsinternationalens vägnar slåss mot den dåvarande kommunistiska ungdomsinternationalen, WFDY, som var finansierad av alla dessa eländiga öststater. WFDY satt med statspengar, medan vi satt med våra futtiga medlemsavgifter. Men vi lyckades i land efter land pressa tillbaka kommunismen och vinna ungdomen för demokratin, i många fall för socialdemokratin. Jag skäms inte för den insatsen. Men kom inte till mig och på minsta sätt insinuera att vi har någonting med kommunismen att göra! Det upplever jag som en oförskämdhet. Jag tycker att Ian Wachtmeister borde ta tillbaka detta i sitt anförande, som han senare skall hålla.
Fru talman! Enligt den nya debattordningen har vi nu hört den samlade oppositionen -- ursäkta, Bengt Det har etablerats ett nytt företag, Rivningsfirman Carlsson & Schyman. Den har ytterligare en specialitet, nämligen tillverkning av papper med tryck på, dvs. sedlar, obegränsat med pengar. Vi vet vad det ledde till under 80-talet, då vi inte rättade munnen efter matsäcken och skapade den värsta överhettningen någonsin i svensk ekonomi och en inflation som omfördelade till de rika från de fattiga, vilket är dokumenterat i fördelningspolitiska analyser. Är Ingvar Carlsson stolt över 80-talet och de egna bedrifterna under den tiden? Jag blir lätt upprörd när Ingvar Carlsson försöker att göra sig till någon sorts ensambärare av det sociala engagemanget. Vi är alla plågade av den höga arbetslösheten. Men glöm inte bort bakgrunden, Ingvar Carlsson. Rötterna finns i 80 Denna regering satsar mer resurser än någon tidigare regering i detta land på att bekämpa arbetslösheten, att motverka långtidsarbetslöshet, att skapa ungdomspraktik, att skapa fler utbildningsplatser, att få till stånd en kompetenshöjning och att skapa tillfälliga jobb. Jag har noterat att Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier har kritiserat Ingvar Carlssons regering för att den har varit för passiv på detta område. Förklaringen ger ju Socialdemokraterna själva: dåvarande regeringen inväntade vändpunkten. Då var marknaden hoppet -- vänkdpunkten kom inte, som bekant. Det var på våren 1991 som man röstade ner Centerns förslag om 10 miljarder i extra satsningar för investeringar i vägar och järnvägar. Låt mig bara i korthet redogöra för de stora insatser och stora tal som det handlar om i dagens arbetsmarknadspolitik. Det handlar om att 300 000 människor får del av de åtgärder som vi nu vidtar. Det är dubbelt så många som man tidigare trodde var rimligt. Nu satsas 48,2 miljarder mot arbetslösheten, varav 28,4 miljarder skall användas för direkta arbetsmarknadspolitiska insatser. ungdomar i månaden. Det är fråga om 80 000 extra utbildningsinsatser, 20 000 nya företagsutbildningsplatser och arbetslivsutveckling för i genomsnitt 50 000 människor varje månad. Och Ingvar Carlsson står här och säger att vi inte är engagerade mot arbetslösheten!

Fru talman! Först vill jag nog ändå försvara Bengt Westerberg. Jag tycker att han är en förvånansvärt lojal medlem av regeringen. Han gör vad han kan för att leva upp till de båda rollerna. Vi fick till stånd Rehnbergavtalet som definitivt växlade ner löneavtalsnivån och fick inflationen på fall. Det var den åtgärden som vi vidtog. Det var bra att Centern stödde den, men det var vi som föreslog åtgärden. Vi tog t.o.m. till en regeringskris för att kunna driva en hårdare ekonomisk politik. Tyvärr fick vi inte igenom våra förslag. I så fall hade arbetslösheten förmodligen varit lägre, och vi hade ännu snabbare kunnat få kontroll över inflationen. Man kan inte säga att man har gjort tillräckligt, när det finns 500 000 arbetslösa, Olof Johansson. Grundfelet ligger ju i och för sig inte i arbetsmarknadspolitiken. Det har varit trögt och vi har fått förhandla med er på dessa punkter, men det stora problemet är den inhemska efterfrågan i Sverige i dag. Det är den som är det stora problemet. Jag skulle vilja diskutera litet med Olof Johansson om rättvisa. Centern vill ju gärna vara ett parti som företräder rättvisa. I radioprogrammet Kanalen den 31 januari i år sade Olof Johansson: Vad jag har begärt, det är att Finansdepartementet skall ta fram en fördelningspolitisk analys, och den skall vara framme i god tid före kompletteringspropositionen. Det är med den utgångspunkten från verkligheten som vi skall ta ställning till hur vi i fortsättningen skall lägga ut nedskärningar och eventuella skattehöjningar. Nu har Finansdepartementet tagit fram denna analys, som Olof Johansson begärde. Analysen visar att mer än 300 000 människor blir beroende av socialbidrag på grund av de förändringar som regeringen har gjort av skatter och bidrag. Då har man ändå inte räknat med att det är många fler som blir arbetslösa. Om man gör det, blir antalet socialbidragstagare ännu högre. Skillnaderna mella sjuka och friska ökar. Långtidssjuka drabbas extra hårt. En ensamstående som är sjuk ett helt år förlorar drygt 20 000 kronor. Arbetare förlorar dubbelt så mycket som tjänstemän. Skillnaderna kommer att öka ännu mer. Många av regeringens beslut har ju ännu inte slagit igenom. Det är nu i sommar som arbetslöshetsersättningen sänks, och boendekostnaderna höjs kraftigt under de närmaste åren. Vad gör regeringen då? Jo, regeringen hemligstämplar den rapport som visar de förödande konsekvenserna av den borgerliga regeringens politik. Varför, Olof Johansson, törs ni inte att -- som Olof Johansson efterlyste -- se denna verklighet i ögonen? Varför detta hemlighetsmakeri?

Fru talman! Det är ofta som man inte förstår när man själv är rolig eller varför det uppstår munterhet i kammaren. Jag påminde mig bara att också Bengt Westerberg hade haft ordet, och han ingår ju inte i oppositionen. Men jag förstår att man väntar sig en annan attityd och giftigheter bland regeringsledamöter. Det är de egna förväntningarna som skapar skratten. När det gäller frågan om hur vi skall hantera fördelningspolitiken, begärde jag före jul i samband med budgetpropositionen att Finansdepartementet skulle ta fram en fördelningspolitisk analys. Den kom i mars just när vi inledde diskussionen om kompletteringspropositionen. Jag vill påstå att denna analys påverkade det sätt på vilket vi hanterade de nödvändiga besparingsåtgärderna. Vi kunde bl.a. konstatera att barnfamiljerna hade burit en större del av bördan än många andra grupper. Bland de förslag som fanns återstod -- efter det att vi hade dragit slutsatserna inför kompletteringspropositionen -- en åttondel av de summor som påverkar barnfamiljerna i form av neddragningar. Självfallet hade den fördelningspolitiska analysen betydelse. Sedan måste detta fullföljas framöver. När vi, på grund av stora budgetunderskott och de risker det innebär, tvingas skära i trygghetssystemen, måste det balanseras med åtgärder som påverkar också höginkomsttagarna. Jag har velat ha en grund för det, som bevisar att systemet faktiskt fungerar så. Höginkomsttagarna får inte bära sin del, eftersom det med nödvändighet är systemen med bred bas som står för besparingarna. Detta är en viktig slutsats av den fördelningspolitiska analysen. Det kommer regeringen naturligtvis att arbeta vidare med. Dessutom är en beställning från finansutskottet på gång. I det betänkande som behandlas senare i eftermiddag begär riksdagen just en fördelningspolitisk analys av regeringen, en uppföljning av den som redan har gjorts. Det är bra. När det gäller övriga frågor noterar jag att Ingvar Carlsson ställer sig bakom det som har gjorts på det arbetsmarknadspolitiska området. Jag har aldrig påstått att det är tillräckligt. Men det finns restriktioner i verkligheten. Är vi inte överens om det heller, Ingvar Carlsson?
Fru talman! Jag tycker att Olof Johanssons svar när det gäller fördelningspolitiken inte var särskilt övertygande. Här har vi fått den rapport som Olof Johansson själv efterlyste. Den visar på snabbt ökande inkomstklyftor i det svenska samhället. I det läget är Olof Johanssons försvar att vi har det för dåligt ställt. Det är orsaken. Men det förslag till s.k. grundtrygghet som Olof Johansson förespråkar skulle, enligt finansministern, bli 34 miljarder dyrare än det nuvarande systemet. Dessutom skulle det innebära att den återhämtning i svensk ekonomi som vi behöver fördröjs, på grund av den osäkerhet som hela diskussionen skapar om hur det skall bli i framtiden -- med pensioner, ersättning vid sjukdom och vid arbetslöshet. Jag tror i själva verket, Olof Johansson, att den låga efterfrågan är en viktig förklaring till den höga arbetslöshet vi har i dag. Om Olof Johansson vill medverka till att höginkomsttagarna får betala, hade vi kunnat besluta om det nu i denna kammare, genom ett beslut om s.k. värnskatt. Med en sådan skatt hade bevisligen höginkomsttagarna fått vara med och betala mycket i förhållande till regeringens förslag. Till slut arbetslösheten. Det är farligt, Olof Johansson, att inte inse -- jag vill inte använda ordet bagatellisera, för det är fel -- att vi är i en utomordentligt allvarlig situation nu, med en halv miljon människor arbetslösa, varav 200 000 ungdomar och allt fler långtidsarbetslösa. Då räcker inte den mest ambitiösa arbetsmarknadspolitik. De utbildningsinsatser vi kom överens om var bra. Jag tror att det för centerledamöterna i regeringen hade en viss betydelse att Socialdemokraterna drev detta. Men det räcker inte i denna allvarliga situation. Vi måste se på efterfrågan i den svenska ekonomin. Den är för låg. Det anser vi, och det anser allt fler ekonomer. Jag tror inte att vi tar oss ur arbetslösheten på rimlig tid om vi inte också tittar på den ekonomiska politiken. Jag tror att de nyliberala krafterna i regeringen har fått alltför stort inflytande. Jag har många gånger varit förvånad över hur Centern har vikit sig för de mer moderata fundamentalisterna. Jag tror att det hade varit bra om Centern hade haft litet större inflytande i regeringen.

Fru talman! Jag tyckte att inledningen av Ingvar Carlssons anförande var alldeles utomordentligt. Jag vill gärna understryka det han sade om att en ny känsla av politisk moral behövs. Efter det påpekandet resonerar Ingvar Carlsson själv som om vi lever kvar i 1980-talet. Han resonerar som om 1980-talets sus-och dus-ekonomi inte alls är någon orsak till dagens ekonomiska situation. Man kan här alldeles uppenbart se att Ingvar Carlsson flyr debatten om vad som har orsakat den arbetslöshet som är krisen. Han talar aldrig om de tillväxthinder som restes, om det höga kostnadsläget som försämrade förutsättningarna för produktionen. Det är klart att detta spelade en roll för arbetslösheten. Den gav i sin tur minskade statsinkomster och ökade utgifter, och så ett budgetunderskott. Det vi nu gör är att återställa konkurrenskraften och förbättra förutsättningarna för att lösa krisen och lindra verkningarna, främst den höga arbetslösheten. Socialdemokraterna har ett mycket märkligt sätt att spara. Det är ungefär som människor som går på realisation och tänker: Ju mer vi handlar, desto mer sparar vi. Jag har lagt märke till ett förslag som ni gjorde ett stort nummer av. I samband med infrastruktursatsningarna skulle Socialdemokraterna satsa 200 miljarder, alltså dubbelt så mycket som regeringen föreslog. Det var imponerande. Dessutom sade man nej till den lånefinansiering som regeringen föreslog. När sedan Socialdemokraternas motion kom in till finansutskottet fanns där inget med om de 200 miljarderna. Då handlade det om 3,5 miljarder till underhåll av befintliga vägar och järnvägar. Nog är det ett sällsamt sätt att bedriva ekonomisk politik på, att gå ut och tala om 200 miljarder, och så blir det 3,5 miljarder.
Fru talman! Det sista som Alf Svensson sade begrep jag uppriktigt sagt inte. Det var förmodligen på för hög nivå för att jag riktigt skulle uppfatta vart det tog vägen. Det kanske Alf Svensson kan förklara i nästa inlägg. Om 1980-talet vill jag säga att vi verkligen inte skäms för våra insatser. Vi tog över en statsbudget som då hade ett lika stort underskott som den nuvarande budgeten, 13--14 %, räknat som andel av bruttonationalprodukten. Vi betade av det budgetunderskottet. Tvärtemot vad Alf Svensson sade tog jag faktiskt upp en diskussion om inflationen i en tidigare replik. Jag har pekat på Rehnbergavtalet. Jag pekade på att vi t.o.m. tog en regeringskris för att kyla ned ekonomin. Problemet var att få något oppositionsparti att ställa upp, inte såsom vi gjorde i höstas, men någonting åt det hållet. Centern och Folkpartiet visade åtminstone ett intresse för problemet på den tiden. Det gjorde definitivt inte Det som sedan, enligt min uppfattning, åstadkom den stora överhettningen var avregleringen av kapitalmarknaden, lånekarusellen och allt detta. Det gick inte att på kort sikt komma till rätta med det med hjälp av de finanspolitiska medel vi hade. Där har vi alla ett ansvar. Inte minst de dåvarande oppositionspartierna var pådrivande på den punkten. Jag skulle också vilja erinra Alf Svensson om att kds talade mycket vackert om solidaritet och omtanke i valrörelsen. Nu genomför ni faktiskt ett hårdare och otryggare samhälle, med försämringar för de sjuka, de äldre och de arbetslösa. Mitt i detta försämringsarbete, som ni motiverar med att det ekonomiska läget är så allvarligt, vill ni driva igenom en ny kostnadskrävande reform -- ett vårdnadsbidrag. Hur tror Alf Svensson att de grupper som nu drabbas av svidande försämringar skall kunna förstå och acceptera att regeringen samtidigt har råd med en ny kostnadskrävande reform? Alf Svensson får ursäkta, men jag tycker att det verkar handla mera om att rädda Alf Svenssons förlorade heder än om konsekvens och rättvisa.

Fru talman! Jag är fullständigt övertygad om att Ingvar Carlsson förstår. Om Socialdemokraterna har lagt fram ett förslag om att 200 miljarder skall satsas på infrastrukturen och sedan i sin ekonomiska motion inte tar upp den kostnaden, är det svårt att förstå vad Socialdemokraterna menar med sina förslag. Vill man bara för att locka väljare få människor att tro att man har en kista full med guld, som man kan göra satsningar med? Jag kan också försäkra Ingvar Carlsson att det har varit utomordentligt tufft att genomföra de nedskärningar och besparingar som vi har gjort. Men den enda målsättning som vi har haft har varit att försöka få Sveriges ekonomi i balans för att de grupper som, om vi inte får ekonomin i balans, kommer att drabbas än värre. Jag tycker också att Ingvar Carlsson kunde vara mera konstruktiv och sluta med att försöka göra vårdnadsbidrag till något löjligt. Det är klart att man kan skoja om fallskärmen, och jag kan gott tillstå att det var en ganska rolig bild. Men det är faktiskt så att en majoritet av svenska folket vill ha ett vårdnadsbidrag. En majoritet av de kvinnor som det i synnerhet berör, de mellan 20 och 29 år, vill ha den här reformen, och det är mer än 4 %. Det är över 50 % som vill ha ett vårdnadsbidrag. Jag tycker att det är en rättvisereform. Jag vågar faktiskt påstå att när vårdnadsbidragen har funnits ett tag kommer Ingvar Carlsson att förstå att det är just de hushåll som i många år har subventionerat de välbeställda på många områden som kan nyttiggöra sig vårdnadsbidragen, inte minst för att stanna hemma under ytterligare en period, kanske lika lång som perioden i den föräldraförsäkring som Ingvar Carlsson föreslog för ett tag sedan men inte hade råd med. Jag har inte den syn som Ingvar Carlsson har, och som förresten Birgitta Dahl också gett uttryck för i tidningen Nu, att ett vårdnadsbidrag kan locka unga kvinnor i fördärvet. Vilket fördärv? Jag betror de moderna svenska medborgarna att välja vårdnadsbidrag, om de själva vill det. Jag tycker att ni skall sopa undan er förmyndarattityd. Också den hör en förgången tid till.

Fru talman! Nu förstod jag vad Alf Svensson menade. Det handlade alltså om tidigareläggning av investeringar som ändå skulle göras. Vi har räknat med räntekostnaden men inte med några extra inkomster. Det är en ekonomiskt helt rimlig uppläggning, och den står vi för. Det handlar dessutom om investeringar och inte om konsumtion. Beträffande vårdnadsbidrag gäller att som man frågar får man svar. DN ställde bara en enda fråga, men Expressen har följt upp sin fråga. Man redovisade att 54,5 % tycker att beloppet är för litet för att familjen skall kunna leva på det, att 55 % tycker att det är fel att finansiera vårdnadsbidrag med höjda barnomsorgsavgifter och att hela 88 % inte tycker att det är värt att förvärvsarbeta 30 timmar i veckan, eftersom det med ett vårdnadsbidrag blir bara 430 kr efter skatt. TCO-ekonomen Pia Nilsson har pekat på enorma marginaleffekter. Mer än 100 % försvinner för den som vill börja jobba igen. Värst drabbas den familj med två barn där den ena vill jobba halvtid och då tjänar 7 000 kr i månaden. Den familjen går back med 1 500 kr. Skall det bli något över måste båda arbeta heltid. Nog finns det anledning för Bengt Westerbergs ställningstagande i regeringen i den här frågan. Jag vill för att lätta upp stämningen berätta en historia för Alf Svensson om en präst och en busschaufför som båda lämnade det jordiska livet och kom ungefär samtidigt till Sankte Per. Prästen kom först och visades till sin egen stora förvåning ner i underjorden, medan busschauffören när han kom fram fick stiga in i himlen. Då blev prästen ganska upprörd och sade till Sankte Per: Jag har ju i hela mitt liv tjänat kyrkan. Hur kan det komma sig att jag får gå ned till helvetet, medan busschauffören får gå till himlen? Då sade Sankte Per: När du predikade somnade varenda en i kyrkan, men när busschauffören körde sin buss bad alla till Gud för livet. Alf Svensson! Det är resultaten som räknas, inte det som man teoretiskt står för.

Fru talman! Jag väntade med spänning på den politiska knorren på Ingvar Carlssons historia. Jag är inte riktigt säker på om han såg sig själv i rollen som prästen eller som busschauffören. Någotdera måste det väl ha varit. Efter vinter och vår kommer nu äntligen sommar, och det finns anledning för oss alla här i kammaren att litet blicka bakåt, att summera och dra upp perspektiven framåt. Minns hur det var i början av året, i januari! Socialdemokraterna såg bara mörker och elände när de talade om framtiden för vår ekonomi. De talade om att Sverige höll på att sjunka ned i ett svart hål utan hopp och utan räddning. De vågade på sina håll t.o.m. gå så långt att de vågade slå vad om att regeringen skulle falla sönder och samman så gott som omedelbart, i alla fall alldeles säkert före påsk. Vissa var mycket säkra på det. Vissa av dem har sedan dess lämnat kammaren. Men det kom som bekant att bli annorlunda. Efter en vår då vi har fattat många viktiga beslut och då vi har tagit oss igenom en sträcka som varit besvärlig i ekonomin, börjar vi att långsamt men säkert se ljuspunkter i den ekonomiska situationen, bl.a. som ett resultat av regeringens politik. Riksdagen har vecka för vecka fattat det ena för framtiden viktiga beslutet efter det andra. Listan över vad som utförts och håller på att utföras kan göras imponerande lång. Låt mig nämna beslutet om husläkare. Äntligen, efter så många år, börjar vi att förbättra valfriheten och närheten i vården, som betyder så oerhört mycket för människors välfärd. Låt mig nämna storsatsningen på forskning, på fria universitet och på högskolor, så länge eftersatta av socialdemokratin. Få saker kommer att betyda mer för vår framtid som kunskapsnation än detta. Låt mig nämna 98-miljarderkronorssatsningen för att bygga ut vår infrastruktur, också den eftersatt under 80-talet. Det ger jobb i dag och tillväxtmöjligheter i morgon. Låt mig nämna kretsloppspropositionen, som representerar ett nytänkande när det gäller att komma bort från slit och släng och som redan har börjat ge resultat ute i näringslivet. Också detta område har varit försummat alltför länge. Vi har sedan april västvärldens friaste radiolag, med de helt nya möjligheter som detta nu öppnar för en fri lokal radio runt om i Sverige. Förslagen om ett nytt betygssystem och en ny läroplan för grundskolan, tillsammans med friskolorna som nu växer och ger valfrihet och alternativ, är mycket viktiga byggstenar i arbetet för att under 90-talet ge oss Europas bästa skola. Vidare finns det nu en ny inställning till brott och brottsoffer. Den automatiska halvtidsfrigivningen av fängelsedömda har avskaffats. Det ges bättre stöd till dem som drabbas av brott och kriminalitet. Också detta är saker och ting som har fått vänta alltför länge här i Sverige. För denna regering är inte alltid reformer liktydigt med mera av pengar, myndighet och byråkrati. Ofta kan det t.o.m. vara tvärtom. Men med varje rimlig definition visar denna korta uppräkning att vårriksdagen 1993 har varit en viktig reformperiod där det har fattats många för Sveriges framtid viktiga beslut. Det här gäller också när vi talar om att hävda och stärka Sveriges ställning i världen och i Europa. Även här har denna tid varit en viktig period. Vi har enligt uppgjorda planer inlett förhandlingar om Sveriges kommande medlemskap i den europeiska gemenskapen. Vi har gjort detta med en bred nationell förankring i riksdagen. Vi kan också notera att Sverige har fått en allt viktigare roll i det europeiska samarbetet. Just nu är vår utrikesminister ordförande i det viktiga alleuropeiska säkerhetsarbetet inom ESK. Europaministern är ordförande i EFTA-ländernas samarbetsorganisation. Vår finansminister är ordförande i den europeiska utvecklingsbanken. Vi har börjat arbetet med att förnya det nordiska samarbetet. Vi väver samarbetsnätet med de tre baltiska staterna allt tätare. Vi har lagt en ny grund för våra långsiktiga relationer med det Ryssland som nu fortsätter vägen bort från socialism och kommunism mot demokrati och marknadsekonomi. Vi har arbetat aktivt för att ge också vårt bidrag till att minska lidandet och söka en fred i det f.d. Jugoslavien. I samråd med riksdagen kan detta komma att leda till nya viktiga beslut under de månader som ligger framför oss. Men kanske allra viktigast är det vi har gjort för att långsiktigt få ordning på Sveriges ekonomi. Lindbeckkommissionen avlämnade sitt viktiga betänkande i mars. Kommissionen skisserade bakgrunden, dvs. decennier av misstag och felaktig politik som förde Sverige in i en djup och plågsam strukturkris, vilken sammanfaller med problemen i omvärlden. Lindbeckkommissionens rekommendationer blev ett mycket starkt stöd för den väg som regeringen har valt. De har också tjänat som inspiration för de förslag som vi har fortsatt att lägga fram och kommer att få riksdagens stöd för. I januari lade vi fram ett sparprogram på 12 miljarder kronor för det kommande budgetåret. I allt väsentligt har vi, med ett celebert undantag, fått riksdagens godkännande för dessa förslag. I april presenterade vi ett långsiktigt statsfinansiellt saneringsprogram på sammanlagt 81 miljarder kronor, till den alldeles övervägande delen besparingar fram till 1998. Detta kommer senare i dag, utgår jag ifrån, att godkännas av riksdagen. I början av året sade vi att vi gradvis skulle få se hur det under året skulle komma ljuspunkter i det ekonomiska mörkret, även om bilden skulle fortsätta att vara mycket bekymmersam under en betydande tid framöver. Så har det också blivit. Jag kan inte beskyllas för att apostrofera en vänligt sinnad källa när jag refererar vad Aftonbladet skrev under förra helgen om den förändring som nu börjar att komma i ekonomin i Sverige, utanför riksdagshusets ibland något förgrämda debatt. Aftonbladet skrev att det finns flera positiva tecken i skyn. Exportindustrin går bättre, varslen minskade i maj och tusen nya jobb per dag anmäldes till arbetsförmedlingen. De ljusa signalerna fortsätter faktiskt att komma. Bostadsräntorna är nu lägre än vad de varit sedan början av 1980-talet. Räntorna har allmänt sett krupit ned en bit och är nu klart lägre än vad de var för två år sedan när Socialdemokraterna satt vid makten. Vi har sett hur kronan har stärkts som ett uttryck för en begynnande tilltro till våra möjligheter. I går meddelade t.o.m. Riksrevisionsverket att budgetunderskottet detta år förefaller att bli 11 miljarder lägre än vad regeringen räknade med så sent som i april. Till denna positiva utveckling, de begynnande ljuspunkterna, har regeringens politik lämnat avgörande bidrag. Men även andra faktorer har bidragit. Kronfallet har haft en kortsiktigt gynnsam effekt på exportindustrin. Arbetet med att förbättra produktiviteten runt om i näringslivet börjar att ge resultat. Inte minst har de ansvarsfulla tvåårsavtal som denna vår har ingåtts på den helt dominerande delen av den privata arbetsmarknaden spelat en betydelsfull roll. Med tanke på att jag för några månader sedan tyckte att det fanns anledning att varna för överdriven pessimism -- och det gjorde jag i kammaren -- om svensk ekonomi och Sveriges utsikter, tycker jag i dag när jag läser tidningar och lyssnar på stämningar utanför riksdagshuset, att det snarare finns skäl att något dämpa den starka optimism som vi har sett under de senaste veckorna. Vi kommer fortfarande att få arbeta med bördorna från 1980-talet under åtskilliga år framöver. Arbetslösheten fortsätter att öka. Det kommer att ta tid innan vi i tillräckligt stor utsträckning kan få fram de nya jobben. Det är bra att det hela har börjat. Men vägen tillbaka till den fulla sysselsättningen är lång och kommer att vara besvärlig. Vi kommer att få arbeta med budgetunderskotten under mycket lång tid. Vi kommer inte på åtskilliga år framöver att ha råd med den typ av lättsinne som Socialdemokraterna företräder. Men det är i alla fall viktigt att ljuspunkterna finns där och att vi visar att vi är på väg ut ur den ekonomiska krisen, även om vägen tillbaka är lång. Inte ens den mest förgrämde socialdemokrat borde en dag som denna förneka att ljuspunkterna har börjat komma. Andra kommer säkert att säga detta, och därför tycker jag att det är lika bra att säga det själv. I min egenskap av statsminister tycker jag att det finns skäl för oss alla i regeringen och i regeringspartierna i kammaren att vara ganska tillfreds med det vi faktiskt har åstadkommit under denna vår. En del cirkus var det visst ett tag -- om jag inte missminner mig -- herr Carlsson och herr Wachtmeister. Nu är ordningen i den delen återställd, och arbetet går vidare med den kraft och uthållighet som vi hitintills visat under denna mandatperiod. Medan vi kan säga att vi har åstadkommit åtskilligt och att vi börjar att se ljuspunkterna, blir en recension av socialdemokratin måhända något annorlunda. Till alla de reformer, beslut och förbättringar som jag har nämnt har Socialdemokraterna sagt nej, nej och nej. Mycket sällan har de sagt ja till något eget, men alltid nej till det som regeringen har föreslagit. I fråga om den alldeles avgörande sparpolitiken för de offentliga utgifterna har de misslyckats totalt. Det blev inget eget paket på 12 miljarder kronor för socialdemokratin. I fråga om den långsiktiga budgetsaneringen var det bara skattehöjningar, skattehöjningar och skattehöjningar. Den enda besparing de lyckades åstadkomma var på försvaret. Men jag såg att Sture Ericson tog tillbaka den i en debattartikel häromdagen. Det ''bidde'' inte ens en tumme av socialdemokratins försök att samla sig till en trovärdig saneringspolitik. Det ''bidde'' helt enkelt ingenting -- dvs. höjda skatter på allt, och såvitt jag förstår t.o.m. på hundarna i Sverige. Nyss refererade jag Aftonbladet i fråga om ekonomin. Låt mig återställa balansen genom att nämna vad SAF har skrivit i sin ekonomiska översikt för maj. SAF konstaterar att det finns ljuspunkter, men konstaterar också att det finns politisk osäkerhet och vad den kan innebära. SAF skriver med direkt hänsyftning till den socialdemokratiska alternativbudgeten, att om en omläggning av den ekonomiska politiken i riktning mot skattehöjningar och ökade offentliga utgifter kommer att ske, blir det negativa effekter på räntor och växelkurs. Resultatet kan bli att ljuset i tunneln försvinner. Så är det. Det allra främsta politiska hotet mot att nu rejält få fart på ekonomin under kommande år, få fram de nya jobben och bryta arbetslösheten, ligger faktiskt i den felaktiga politik som Socialdemokraterna företräder. Det är värt att notera, och värt att dra slutsatser av, att räntorna går upp och Börsen går ner så fort som det finns tecken på att regeringens möjligheter att i denna kammare få gehör för sin politik försvagas. Att fortsätta arbetet med att långsiktigt och metodiskt sanera Sveriges ekonomi, skapa bättre utrymme för företagande, för nya satsningar, för nya jobb, att ta ner utgifter och förbättra och förnya de offentliga utgiftssystemen, är den avgörande uppgift som nu ligger framför oss att fullfölja. Vi har noterat det starka stöd som regeringens uppläggning av framför allt den ekonomiska politiken har fått under denna vår av alla, internationellt och nationellt, som haft att granska det svåra arbete som vi har att rensa upp efter det 1980-tal som Socialdemokratin ställde till. Vi är på god väg. Ljuspunkterna börjar synas i mörkret, men det gäller att se till att vi fortsätter kursen, så att ljuset successivt tar över från mörkret. Låt inte andra släcka ljuset!

Fru talman! Det är inte att ta miste på statsministerns självförtroende. Men hans verklighetsuppfattning, måste jag ju säga, är mycket mycket diskutabel. Jag vet inte var han ser ljuset i tunneln och var han ser de oerhörda förväntningarna. Det är min absoluta övertygelse att en majoritet i Sverige i dag faktiskt ser sin framtid i ganska mörka toner. De har fått se sin välfärd beskuren och ser fram emot ännu värre beslut som kommer att fattas i den här kammaren i dag, ser fram emot arbetslöshet, ser fram emot försämrade ersättningar i sjukförsäkring, a-kassa, osv. Jag tror att det är ytterst få som på statsministerns mycket självbelåtna sätt är beredda att slå sig för bröstet och säga att det är rätt väg, att vi är på väg åt rätt håll, osv. Det vore bra om den rapport kom fram som tidigare diskuterades här, nämligen den som man har gjort i Finansdepartementet och som visar att klyftorna i det svenska samhället år 1993 faktiskt ökar. Jag tycker att det vore bra om de papperna kom fram på bordet. Jag tycker att det vore bra att man redogjorde konkret för hur situationen ser ut för de 300 000 människorna som skall se sin framtid i beroende av socialbidrag. Jag tycker att det vore ärligt att redovisa exakt hur det faktiskt ser ut och inte sitta och tjuvhålla på den sortens analyser. Det kunde vara bra att få ett svar på varför man inte går ut mera öppet och ärligt med den typen av uppgifter. En annan sak som jag skulle vilja ta upp med statsministern handlar om det som var ett av de stora målen och där man kan säga att ni har varit ganska lyckosamma. Det gäller integreringen av Sverige i förhållande till den Europeiska unionen, förhandlingarna om medlemskap, osv. Jag är ju medveten om att det förs en diskussion om detta ute i landet, bl.a. på gymnasieskolorna. Vi är ofta på samma skolor, inte samtidigt men i tät följd, Carl Bildt och jag. Vi har bägge förstått nödvändigheten av att tala till ungdomen, som ju är vår framtid. Elevernas uppfattning i den här frågan är väldigt klar och entydig, från norr till söder: en majoritet av ungdomarna känner mycket mycket stor tveksamhet inför ett medlemskap för Sveriges del i den Europeiska unionen. Jag skulle vilja höra vad statsministern har för syn på det här, hur han har analyserat det faktum att en överväldigande majoritet av ungdomar på gymnasienivå faktiskt säger nej till det som ni anser vara er främsta uppgift i dag. Dessutom har ni problem med det egna partiet i den frågan.

Fru talman! Låt mig först säga vad gäller de fördelningspolitiska studierna att de redovisas löpande inför finansutskottet när de är klara. Det är ett ganska omfattande jobb att göra dessa studier. Om Gudrun Schyman har tagit del av hela materian, vet hon också att de metodproblem som finns är betydande. Men siffrorna redovisas löpande och de redovisas också då och då, när regeringen lägger fram dem här inför kammaren. Låt mig ställa frågan till Gudrun Schyman tillbaka. Den allra viktigaste fördelningsfrågan i Sverige i dag är fördelningen mellan dem som inte har jobb och dem som har jobb. Den allra viktigaste fråga vi har är att få fart på tillväxten, få fram investeringarna, för att få de nya jobben, för att bryta arbetslösheten. Hur får vi då det? Gammal kommunistisk politik utgår jag från att inte ens Gudrun Schyman nu tror på. Någon annan politik har ni i och för sig inte redovisat, men håller inte Gudrun Schyman med mig när jag säger att det är klart att vi måste skapa bra betingelser för näringslivet, för företagen, att växa och expandera? Är det inte detta som är den grundläggande förutsättningen för att vi skall kunna få tillbaka jobb och sysselsättning? Och inser inte Gudryn Schyman att åtskilligt av det som regeringen har gjort faktiskt är verkningsfulla bidrag för att åstadkomma just detta och att det nu börjar att nyanställas? Det är ännu alldeles för litet, men det börjar nyanställas, egentligen för första gången sedan hösten 1990, när nedgången började på allvar. Det är en ljuspunkt. T.o.m. en f.d. kommunist borde se det. Så till Europafrågan. Det stämmer att jag har rest mycket, från Ystad i söder till Karesuando i norr, och diskuterat och debatterat och informerat. Min bild av stämningsläget är inte Gudrun Schymans. Det finns en öppenhet för Sveriges deltagande i europeiskt och internationellt samarbete. Sedan tycker man att man inte har fått tillräckligt mycket information och att vändningarna på sina håll i svensk politik har kommit litet snabbt. Jag kan hålla med om det. Men i de grundläggande frågorna finns en öppenhet och en aktiv vilja att vara med. Låt mig också rikta en vädjan till Gudrun Schyman, när hon är ute: Spela inte på isolationismens och på konfrontationens stämningar och krafter! Visst finns det de i Europa som vill ställa nation mot nation och folk mot folk och ytterst individ mot individ. Det finns de som vill ha stridens väg i Europa. Men Sverige måste tillhöra dem som allra mest bestämt -- därför att det ligger så entydigt i vårt nationella intresse -- väljer samarbetets väg i Europa. Och samarbetet är det som nu håller på att växa fram inom ramen för EG.
Fru talman! Vad gäller den sista frågeställningen är jag en sann internationalist. Jag anser att det är absolut nödvändigt med internationellt samarbete, i Europa -- i hela Europa framför allt -- och i hela världen. De frågor som är centrala i dag är för mig de som handlar om ökande klyftor mellan fattig och rik, mellan den rika världen och den fattiga världen, de stora överlevnadsproblemen, de globala miljöfrågorna. Allt detta kräver ett internationellt samarbete. Europeiska unionen -- och det är en fråga som så många ungdomar är uppmärksamma på -- är frågan om demokrati, nämligen villkoren för detta internationella samarbete. Skall det vara underkastelse eller skall det vara jämlikhet? Är det nationell suveränitet, självbestämmande, en möjlighet till att fatta egna politiska beslut i de egna politiska valda församlingarna som skall vara grunden? Eller skall stormakterna diktera samarbetet, vilket så många gånger i internationella sammanhang har lett just till ökade konflikter och till både förtryck av människor och exploatering av miljön? Det är detta som är kärnpunkten, och det är detta som ungdomarna förstår, de som just nu står i begrepp att själva få delta i den politiska diskussionen och få ta ställning till sin egen framtid. Så till den andra frågan, om fördelningen. Visst handlar det om fördelning av arbete, men det handlar också om fördelning av tillgångar och av inkomster. En utmärkt fördelningsprincip när det gäller arbete är att dela på jobben och korta ner arbetstiden. Det vore ett bra sätt att fördela det nödvändiga lönearbete som måste göras. Det är inte sant när Carl Bildt säger att nu gäller det nyanställningar inom industrin. Det gäller t.ex. inte exportindustrin som i dag gör stora vinster. Man har en överkapacitet. Däremot skulle det behövas anställningar och ett försvar från regeringen när det gäller den andra infrastrukturen i vårt samhälle, nämligen vården, omsorgen, utbildningen och kulturen. Där för regeringen en politik som kommer att innebära stora nedskärningar inom kommuner och landsting. Det kommer att innebära en arbetslöshet på kanske 100 000 personer nästa år. Detta handlar om kvinnor, Carl Bildt. Det handlar om synen på hur det nödvändiga vård och omsorgsarbetet skall organiseras och finansieras. Där för regeringen en rent kvinnofientlig politik. Den kommer att öka arbetslösheten dramatiskt.

Fru talman! Det förvånar mig måhända inte att Gudrun Schyman inte hade ett svar på frågan om hur vi skall skapa förutsättningar för att skapa nya jobb. Hon återkommer ständigt till att vi skall fördela. Nu skulle vi fördela om genom en arbetstidsreglering, eller vad det nu var. Vi behöver ett samhälle som skapar välstånd och välfärd och som ger utrymme åt alla de individer som faktiskt vill skapa nytt och göra bättre. Gudrun Schyman företräder en ideologi som egentligen alltid har underkänt individen och friheten. Den har aldrig lyckats åstadkomma något skapande samhälle eller någon tillväxt. Den historiska domen över kommunistisk politik är förödande tung. Det förvånar mig att människor över huvud taget väljer att vara politiskt aktiva i ett parti som bär den fruktansvärda historiska börda av diktaturförsvar som kommunisterna gör. Låt mig sedan gå över till det europeiska samarbetet. Gudrun Schyman säger i vackra ord att hon är för internationellt samarbete. Det må vara, men hon är emot det som faktiskt finns. Det byggs nu för första gången upp möjlighet till ett samarbete mellan Europas demokratier. Det är ett samarbete som inte är fullfjädrat och färdigt med en gång. Det är en lång historisk process som inte alls är enkel. Man kan välja att vara med i den och forma den efter vad man själv vill. Man kan också välja att ställa sig utanför. Då hjälper det inte vilken retorik man har. Faktum är att Gudrun Schyman går i armkrok med extrema nationalister, isolationister och de som ofta lämnar efter sig hatets och oförsonlighetens budskap i Europa. Jag är övertygad om vikten av det vi kommer att göra i Sverige och Europa under de närmaste åren. Vi kan antingen välja samarbetets väg, att försöka lösa problemen tillsammans, eller att få en åternationalisering av den europeiska politiken, med förödande effekter inte minst för de enskilda människorna. Sedan kan Gudrun Schyman säga att vi i stället skall ha ett samarbete där stormakterna inte kan bestämma. Europeiska gemenskapen är ett långt mer demokratiskt samarbete än vad nationen någonsin tidigare i historien har åstadkommit. I Förenta nationerna har de stora vetorätt i alla viktiga beslut. Det är inget argument för att gå ur Förenta nationerna. Sådant finns inte i den europeiska gemenskapen. Där byggs samarbetet på grundval av det demokratiska beslutsfattandet i de olika nationella parlamenten, det demokratiska beslutsfattandet mellan representanterna i ministerrådet och det demokratiska beslutsfattandet i Europaparlamentet. Valet i Europa är samarbetets väg eller stridens väg. Någon tredje väg finns inte heller där.

Fru talman! Det är roligt att i varje fall Carl Bildt är nöjd med regeringen Bildt. Vi har lärt oss att det går riktigt fint för Sverige. Den vändpunkt som Socialdemokraterna hoppades på förr, har nu ärvts av regeringen. Ljuset syns i tunneln, säger Carl Bildt. Vi får hoppas att Carl Bildt ser upp så att det inte är den galne busschauffören Ingvar som kommer emot honom med helljuset på, på fel sida av vägen och med Bengt Westerberg som kartläsare. För att anknyta till Ingvar Carlssons höjdare till historia vill jag säga, att jag tycker att både Ingvar Carlsson och Carl Bildt låter som Sankte Per. Men det var en annan sak. En annan tunnel kommer upp på dagordningen i dag. Jag skulle vilja föreslå att ni partiledare som sitter där borta släpper loss gänget här ute så att de får rösta med huvud och hjärta. De skall känna med hjärtat, inte rösta med det, och tänka med huvudet som sitter mellan axlarna. Det handlar om den tunnel som skulle kunna byggas här i Stockholm och om att man inte beslutar sig för det tredje spåret som skall rasera Stockholms stad. Den frågan kommer upp här. Den går att lösa i kammaren. Tänk om vi en gång kunde lösa en sak i riksdagens kammare! Det har vi gjort en gång förut. Då handlade det, herr statsminister och fru talman, om delpensionen, som jag härmed med förtjusning skall komma in på. Vi har låtit en man som heter Lars Foyer göra en utredning. Han är statsvetare och har varit kanslichef i utskott. Det är en oförvitlig man, långt oförvitligare än Carl Bildt och jag tillsammans. Han har konstaterat, att i den fråga som väckte sådant rabalder och som gav statsministern en adrenalinchock som varade i ungefär en vecka -- han talade om hur opålitliga vi var -- har nu följande kommit fram: Vi bröt aldrig mot något avtal. Vi bryter inte mot avtal. Det är Socialdemokraterna som bryter mot de avtal som ni träffar med dem, men det är en annan sak. Det enda som hände den gången, herr statsminister m.fl., var att om vi skulle ha förfarit absolut korrekt, skulle en av oss ha röstat med utskottet. Regeringen hade då fallit med åtta rösters marginal i stället för med tio. Jag har här ett diplom till statsministern och ett exemplar av utredningen som jag skall be att få överräcka. Den heter: Så var det med delpensionen, Carl Bildt. Jag hoppas att han inte går i taket än en gång för den saken. Det vore klädsamt om han tog tillbaks detta, men det är kanske att hoppas på för mycket. Jag har förstått att våra ministrar är ordförande i diverse internationella organ. Det är ju tur att någon är hemma på Rosenbad. Vi i Ny demokrati menar att Varför kör ni inte det genom kammaren här som en långsiktig politik, herr statsminister? Jag ber att få återkomma med fler frågor. Tiden är slut.

Fru talman! Jag ber att få tacka för diplomet. Sedan finns det tydligen en stor utredning här. Jag tror i och för sig inte att detta behöver utredas så rasande mycket. Det kräver bara tillgång till riksdagsprotokollet och utskottsbetänkandet för att man skall inse att Ny demokrati den gången röstade mot sin egen politik. Jag förstår att denna debatt har varit så besvärande för Ian Wachtmeister att han har tvingats ägna sig åt denna i månad efter månad. Jag har i allt väsentligt lagt den bakom mig. Om han vill fortsätta den skall vi gärna finna formerna för det. Sedan säger Ian Wachtmeister att det pågår en diskussion där det föreligger ett förslag om att, som han sade med det sinne för nyanser som i denna kammare endast utmärker Ian Wachtmeister, rasera Stockholms stad. Jag kan försäkra Ian Wachtmeister att några förslag om att rasera Stockholms stad har mig veterligen inte lagts på riksdagens bord. Jag tror inte att ens Gudrun Schyman, kommunisterna och samhällsförstörarna skulle rasera hela huvudstaden. Det är inte heller möjligt genom riksdagsbeslut. Såvitt jag förstår handlar det om en votering där det finns de som vill förbjuda det s.k. tredje spåret. Det kan man självfallet inte göra. Denna fråga skall fortsätta att prövas på olika sätt. Det är inte att rasera Stockholms stad. Det är fråga om olika alternativ för spårdragning. Det är i allt väsentligt en lokal fråga, kan jag informera alla kammarens ledamöter om som inte aktivt deltar i Stockholms lokalpolitik. När vi tittar tillbaka på våren finns det anledning att notera inte bara alla de kvarstående problem vi har framför allt i ekonomin -- arbetslösheten och budgetunderskottet -- utan också det faktum att vi har lyckats att i kammaren få igenom det ena viktiga reformbeslutet efter det andra. Det har ibland varit ett givande och tagande i riksdagens utskott -- icke sällan med Socialdemokraterna, icke sällan med Ny demokrati, och vid något enstaka tillfälle har t.o.m. Vänsterpartiet varit med i dansen. Men slutresultatet är husläkarreform, fri radio, kretsloppsproposition, vad vi har gjort för att förbättra skolan, vad vi gör för att få fart på forskningen och vad vi gör för att förbättra infrastrukturen för Sverige. Det finns anledning att en dag som denna, strax innan riksdagens ledamöter för sommaren går över till annat värv, notera det som faktiskt uträttats och att det som uträttats har varit bra för Sveriges framtid. I den del som Ian Wachtmeister varit med, bortsett från cirkusen, har även han gjort väl ifrån sig.
Fru talman! Hörde jag rätt där på slutet? Utredningen om hanteringen av frågan om delpensionen är opartisk. Den är gjord av andra. Den skildrar en mycket intressant kulturkrock i denna kammare. Men den skildrar absolut inte att vi svek några uppgörelser, och det vet nu allt fler. Jag har inte arbetat med den. Det är en oförvitlig man som arbetat med utredningen, som jag tidgare sade. Ni vill inte rasera hela Stockholms stad. Men ni gör det bit för bit. När man rev ner hela Klarakvarteren ville man inte heller rasera, utan det var bara en bit av Stockholm. Det går bit för bit. Det är farligt, och politikerna är ansvariga. Se upp! Sedan kommer jag till en för statsministern obehagligare fråga. Var det rätt att gå på grund med hela den svenska skutan för att försvara en gammal dum bindning av svenska kronan till ecun och att tillsammans med riksbankschefen, till räntesatser på upp till 500 %, säga: Detta är den enda vägen, vi skall försvara svenska kronan, vi skall sjunka med flaggan i topp? Även om amiral Bildt överlevde själva fartygsolyckan kostade det Sverige tiotusentals jobb, arbeten för folk. Den tokiga politiken kostade i storleksordningen 50 miljarder kronor. Det var Socialdemokraterna som började med den, men ni är delvis ansvariga, därför att ni inte ändrade på den. Det vore intressant att höra vad ni har att säga. Hur var det med era uppgörelser egentligen? Det ville Ingvar Carlsson inte svara på. Det blev ingenting kvar av dem, såvitt jag förstod. Ingvar Carlsson har lurat hela Sverige att tro att Socialdemokraterna egentligen var emot bensinskatten, fastän de kom överens med regeringen om den. Hur var det med bensinskatten? Höjdes den av er tillsammans, eller hur gick det till? Jag tycker att det någon gång borde klarläggas. Moderaterna använder sig nu av bensinskattesyndromet. Det är nämligen fråga om samma sak -- man träffar en uppgörelse med oss. Den gången handlade det om sänkt grundavdrag. Vi tyckte att de som tjänade mycket pengar kunde betala litet grand. Det var en uppgörelse. Det var faktiskt ett avtal som vi träffade -- jag lovar! Jag såg moderater i rummet! -- Tobisson heter han, han är lång, och mörk i håret. Han var med på det. Men efteråt, när vi hade träffat uppgörelsen, var ni emot detta. Det är samma kör -- man träffar en överenskommelse, och sedan står man inte för den. Jag tycker att man här kanske skulle förklara det litet grand, herr statsminister. Sedan till sist en fråga om tjänstemomsen. Vi skall både gasa och bromsa. Det måste vi göra. Ett mycket bra sätt att gasa är att sänka nivån på tjänstemomsen. Turistmomsen var en bit. Men sänk det andra också! Titta på hela tjänstesektorn, titta på byggmomsen! Det skall vi göra av två skäl. Det ger jobb, och det möjliggör privatisering av den offentliga sektorn. Detta är en stor fråga. Det har även Lindbeckkommissionen medgivit i de diskussioner jag har haft efteråt. Tjänstemomsen, herr statsminister och fru talman!

Fru talman! För att börja i den senare delen av Ian Wachtmeisters inlägg, vill jag vad gäller uppgörelsen säga följande: Vi står för de uppgörelser som vi deltar i. Men samtidigt kan det även finnas skäl för Ian Wachtmeister att framhålla det som främst han bär ansvaret för i dessa uppgörelser. Det är den höjning av inkomstskatterna i vissa skikt som ingick i denna uppgörelse -- och som jag i denna del försvarar och inte kommer att gå ifrån. Det är någonting som Ian Wachtmeister har drivit fram, inte jag. Så är det. Det vet alla, och det skall heller inte vara någon hemlighet. Ian Wachtmeister borde vara glad över att det är han som får äran för den skattehöjning som han har varit med att driva fram. Skäms inte för den politik ni står för, även om det kanske finns de som tycker att det kan finnas skäl att göra det. Ian Wachtmeister frågar -- och då är vi tillbaka till hösten -- om det var rätt att försvara kronan. Det var vad han sade. Ja, det var det. När man tänker tillbaka på detta skede -- som egentligen sträcker sig från den danska folkomröstningen den 2 juni förra året fram till slutet av hösten, då den europeiska ränte och valutasituationen långsamt började att stabilisera sig -- var det rätt av Sverige att tillsammans med andra nationer försöka att stabilisera läget. Det visade sig icke vara möjligt. Vi har nu en situation där den finska marken, den svenska kronan och den norska kronan samtliga flyter. Samtliga har lämnat ecu-kopplingen. Man har också beträffande en lång rad andra europeiska valutor tvingats till förändringar i förhållande till vad man hade tyckt vara bra. Jag hör till dem som anser att det hade varit bättre om vi under förra året hade lyckats bevara valutastabiliteten i Europa. Det hade varit bättre för de långsiktiga tillväxtförutsättningarna i Europa i dess helhet. Det var rätt att träffa de överenskommelser som regeringen och Wachtmeister vid detta tillfälle -- och jag gav honom då beröm för det -- instämde i. Det var rätt att de träffades. Sedan förändrades hela den europeiska bilden totalt i och med att dessa ansträngningar misslyckades i många länder. När det ena landet efter det andra föll, blev Sveriges ställning i det långa loppet mycket svår att upprätthålla. Det som inträffade har därmed en betydande logik i sig. Den situation som vi nu är i är logisk och rätt i förhållande till det europeiska läge som etablerades. Men det hade varit bättre om vi i Europa i dess helhet haft mer av valutastabilitet och mindre av ränteoro. Detta låg inte i den svenska regeringens makt att åstadkomma. Vi kan i efterhand gärna säga: Vi gjorde vad på oss ankom för att klara valutor och räntor. Nu har vi att anpassa oss, att leva och verka och att bli framgångsrika i en förändrad europeisk situation. Det är vi också på mycket god väg att göra.

Fru talman! Allt det som Carl Bildt nu säger är ljuspunkter, och resultat av den ekonomiska politiken, är faktiskt inget annat än kostnadsförbättringar på grund av den flytande kronan. Carl Bildt var snabb att skylla den flytande kronan på Socialdemokraterna, därför att vi inte ställde upp på krispaket 3. Alltså måste det i konsekvensens namn vara Socialdemokraterna som har hjälpt fram dessa positiva tecken, dessa ljuspunkter som Carl Bildt talar om. Carl Bildt satte ett mycket högt betyg på sig själv och sin egen regering. Det tråkiga för Carl Bildt är att väljarna inte delar hans uppfattning. Enligt samstämmiga opinionsundersökningar är det bara var tredje väljare som nu ger regeringen godkänt. Det är väl märkligt, om nu regeringen har varit så framgångsrik. Med er egen nya betygsskala hamnar ni någonstans mellan E och F, om jag förstått saken rätt. Som bevis ville Carl Bildt anföra att Sverige internationellt får så många uppdrag. Det har gjorts en riktigt viktig test av detta. Det var Sveriges försök att bli medlem av säkerhetsrådet. Där blev det ett för Sverige mycket nesligt resultat. Det visar att vi har tappat väldigt mycket i tilltro och förtroende på det internationella området. Hur tror Carl Bildt att de 500 000 människor som är utan arbete upplever hans predikan i dag om hur bra det är ställt i Sverige? Varje dag ökar ju antalet arbetslösa. Och se på ekonomin: I januari 1992 miljarder; i går kom siffror som visar att budgetunderskottet ökat med ytterligare 30 miljarder. I Svenska Dagbladet säger man att det framför allt är regeringens och departementens utgifter som är orsak till detta. Engellau konstaterar att de utlovade budgetförstärkningarna till största delen är bluff. Det säger dessa två oberoende utredare, som garanterat icke är socialdemokrater. Carl Bildts argumentation om hur bra allting är faller därmed. Eftersom Carl Bildt skröt om att han varit runt i hela Sverige vill jag ställa två frågor: Har Carl Bildt besökt någon av de bostadsrättsföreningar där medlemmarna nu drabbas oerhört hårt och ensidigt av regeringens åtgärder? Har Carl Bildt besökt någon av de träffpunkter för arbetslösa som facket ordnar? Med andra ord: Har Carl Bildt besökt verkligheten?

Fru talman! Bortsett från att Ingvar Carlsson inte ville kännas vid några ljuspunkter i ekonomin över huvud taget och att han frågade mig om jag varit ute i verkligheten, var det väl inte så mycket mer än opinionsundersökningar han hade att komma med. Både Ingvar Carlsson och jag har varit verksamma inom politiken relativt länge; Ingvar Carlsson betydligt längre än jag. En sak lär man sig när det gäller opinionsundersökningar: De ser alltid annorlunda ut i morgon. Den politiker som tror att opinionsundersökningar räcker som argument eller stöd för att föra en tuff politik i en tuff tid kommer förr eller senare att misslyckas. Jag åberopar aldrig opinionsundersökningar, men jag skall göra ett undantag i dag: Denna regering har i denna besvärliga ekonomiska tid ett bättre opinionsstöd än vad den regering som Ingvar Carlsson ledde hade vid motsvarande tidpunkt under den förra mandatperioden. Det är inte något skäl mot den politik som Ingvar Carlsson ledde då -- den var usel i alla fall -- men opinionsundersökningarnas betyg var entydigt då, jag är övertygad om att de kommer att se annorlunda ut om en tid. Så en anmärkning av etisk karaktär. Jag har varit mycket noga med att aldrig skylla det som skedde i samband med att valutan förlorades på socialdemokratin. Det har jag gjort fullständigt klart. Det är litet osjyst att påstå motsatsen. Så till frågan om verkligheten. Jag besöker olika delar av landet varje måndag, från Ystad till Karesuando. Jag kan försäkra Ingvar Carlsson att jag träffar arbetslösa, företagare och pensionärer. Jag har besökt det mesta och jag har sett det mesta. Jag talar med bostadsrättsföreningar. Jag talar med dem som på arbetsförmedlingarna ser att det nu börjat vända. Vi vet vad som håller på att ske. Jag tycker att socialdemokraterna, inte minst en dag som denna, borde kunna inse att något trots allt håller på att ske. Aftonbladet är inte något moderat propagandablad; det vill jag påpeka i den mån det råder missförstånd på den punkten. Men Aftonbladet säger, med rubriker som vi sällan sett: Nu har det vänt. 1 000 nya jobb varje dag under maj. Billigare att bo. Lägsta räntan på 15 år. Färre mister sina arbeten. Inflationen minskar. Jag säger som vanligt om Aftonbladet: Tro dem inte. Så här bra är det inte. Men så här bra kan det bli, om vi får fortsätta att driva vår politik.

Fru talman! Jag ställde frågan om Carl Bildt kunde ange en enda bostadsrättsförening som han hade besökt och där han hade talat med de människor som nu är djupt oroliga. Jag frågade om han hade besökt en enda av de arbetsträffar som de fackliga organisationerna ordnar. Jag ställde de frågorna med utgångspunkten att en person som besökt dessa människor inte skulle hålla det inledningsanförande som Carl Bildt gjorde. Det skulle då finnas litet mer medkänsla, litet större förståelse för den oerhört svåra situation som dessa människor befinner sig i. Har Carl Bildt träffat någon av dem och inte tagit mer intryck, beklagar jag det. Visst kommer svensk ekonomi att gå uppåt igen. Visst kommer vi att exportera mer. Visst kommer en hel del att rättas till. Det vet vi alla. Detta är ju inte ekonomins ände. Frågan är om er politik förvärrar lågkonjunkturen och om ni kan göra något annorlunda för att fler människor skall få arbete. Det är det min kritik gäller. När man skönmålar det som åstadkommits under året blir jag djupt orolig. Jag är orolig över vart det håller på att ta vägen med Sverige vad gäller vår ekonomi och hundratusentals människor. En statsminister som vid avslutningen av riksdagen inte visar mer förståelse, mer känsla, större oro för alla dessa enskilda människor tror jag har varit för litet i den svenska verkligheten. Därför mina frågor. Eftersom detta är det sista inlägg jag kan göra till statsministern vill jag säga att det goda har ändå det här riksdagsåret haft med sig att vi nu ganska klart ser de ideologiska skillnaderna mellan en konservativ politik och en socialdemokratisk politik. Jag är därför ganska optimistisk när det gäller våra politiska möjligheter i framtiden. Jag grundar inte min optimism på opinionsundersökningar, men att Carl Bildt vill göra gällande att allt är så lysande borde ge en tankeställare.

Fru talman! Politik handlar ju mycket om att ha förmåga att se framåt och att vidta de politiska åtgärder som leder till resultat längre fram. Det finns nästan ingen politisk åtgärd som ger omedelbart resultat. Jag tycker att det hade varit mer passande om Ingvar Carlsson och andra företrädare för socialdemokraterna hade varit oroliga för vart svensk ekonomi var på väg under framför allt den senare delen av 1980-talet då alla, inkl. deras egen finansminister, varnade och sade: Nu kommer stålbadet, nu detonerar arbetslöshetsbomben, nu kör Sverige in i betongväggen. Alla varnade för vad som skulle komma. Regeringen lyssnade inte, och vi fick överta något som låg nära ett konkursbo, åtminstone i den finansiella sektorn. Vi har vidtagit åtgärd efter åtgärd. Socialdemokraterna har sagt nej, nej, nej. Nu tänds ljuspunkter och då är socialdemokraterna mest förgrämda. Jag möter verkligheten ute i landet. Jag var i Karesuando häromdagen. Där har man 33 % arbetslöshet. Det är förmodligen mer än på något annat ställe i Sverige. Jag träffade människor som lever under annorlunda, små omständigheter. De sade mycket till mig när vi satt och pratade på kvällen. Bl.a. sade de: Hit kom aldrig socialdemokraterna. Hit, till oss som är litet annorlunda -- bortom medierna och de stora städerna -- räckte inte det socialdemokratiska intresset. Jag har nu sett att socialdemokraterna där uppe vädjar i pressen till Mona Sahlin: Visa omsorg också Ni socialdemokrater om människorna i glesbygden som har det svårt! Den visar vi -- det gjorde inte ni. Det avgörande är hur vi skall föra politiken vidare. Det som har inträffat under denna vår är att Socialdemokraterna inte har kunnat redovisa något alternativ. Jag förstår mycket väl att Ingvar Carlsson inte kunde redovisa ett alternativ för Gudrun Schyman på tre minuter. Men det har ju inte gått under de senaste sex månaderna heller. Det blev inget av de 12 miljarderna och sparprogrammet. När det gäller statsfinansieringen, de 81 miljarderna, var det bara skattehöjningar -- inte en enda besparing -- som Socialdemokraterna kom farande med. Den politik som förde oss in i krisen och arbetslösheten kommer aldrig någonsin att kunna ta oss bort från detta. Att höja skatter är ingen väg framåt. Det för oss bara djupare ner i eländet. Sedan hoppas jag att de ljuspunkter i svensk ekonomi som jag har talat om skall bli ljuspunkter även i en mera fysisk bemärkelse för oss alla och att solen skall skina över alla kammarens ledamöter -- gärna en stor solstråle också över Ingvar Carlsson denna sommar.

Fru talman! Innan det är för sent passar jag på att önska moderater och andra som nu lämnar kammaren en trevlig sommar. Medan ni vandrar ut skall jag framföra några synpunkter på tillvaron. I sin stridsskrift Tankar i tigertid pekar Peter Nobel på ett faktum som det i dag är lätt att glömma bort: Under lång tid har Västeuropa varit utpräglat antirasistiskt. Andra världskrigets fasor vaccinerade vår kontinent mot rasism. Det avskyvärda skulle aldrig få upprepas. På 1960-talet var rasdiskriminering något som vi västeurope'er såg på TV från de amerikanska sydstaterna eller apartheidsystemets Sydafrika. Men det finns inga slutgiltiga segrar. Vår del av världen har återigen allvarliga problem med rasism och främlingsfientlighet. Samtidigt har etniska motsättningar bubblat upp till ytan med ohygglig kraft i de tidigare kommunistdiktaturerna. Och vad är de annat än rasism? De grymma handlingar som utspelar sig i Bosnien Hercegovina motiveras med skäl som är öppet rasistiska. Tortyr, mord, våldtäkt och fördrivning utförs av en folkgrupp mot en annan. Vänskap och medmänsklighet har förlorat sin betydelse. Det enda som är giltigt är det etniska ursprunget. Därför kan gamla vänner och grannar förfölja och döda varandra. Över 4 miljoner människor har fördrivits från sina hem och är på flykt inom eller utanför det tidigare Jugoslavien. Det är den största flyktingkatastrofen i Europa efter andra världskriget. Vid många tidigare konflikter har ett problem varit att människor som velat fly har hindrats att göra det. Det problemet existerar inte här. Det möter inga hinder om exempelvis bosnier vill lämna sitt land. De drivs i stället på flykt. De flyr från sina bödlar. Men vad väntar dem efter flykten? Jo, ett Europa som med sin växande främlingsfientlighet värjer sig för ansvaret. Ett Europa som återigen -- frestas man säga -- i hög grad stänger sina portar för flyktingarna. Vi skall inte förundras över om dessa flyktingar ibland tycker sig möta nya bödlar. Det officiella motivet för den restriktiva flyktingpolitik som Europa för har varit att bosnierna bör stanna kvar i sitt närområde för att ha närmare hem när läget i Bosnien-Hercegovina åter stabiliseras. Men för många av dem finns inte något hem att återvända till. För varje dag som går känner vi nog alla en allt större pessimism om att de ens kommer att ha ett land att återvända till. I Sverige finns det i dag ca 40 000 flyktingar från Bosnien. Många av dem lider svårt. De plågas av minnen från det som har varit. De plågas av ovissheten om framtiden. Minnena kan vi inte befria dem från, men deras framtid är i stor utsträckning i våra händer. Det är viktigt att vi gör vad som står i vår makt för att på plats hjälpa flyktingar i Kroatien och människor inne i Bosnien-Hercegovina. Men det är också angeläget att vi gör vad vi kan för att erbjuda de bosnier som finns i Sverige ett framtidshopp. Herr talman! I den bedömning av svensk ekonomi i ett medelfristigt perspektiv som Finansdepartementet har redovisat i kompletteringspropositionen ligger den totala arbetslösheten ännu i slutet av 1990-talet kvar på en hög nivå -- omkring 11 %. Vi kan reagera på två sätt inför sådana här beräkningar. Beräkningar är trots allt bara beräkningar. Det är svårt att göra prognoser för nästa kvartal, och det är nästan omöjligt att göra prognoser för en tidpunkt som ligger fem år framåt i tiden. Så här kommer det inte att bli. När tillväxten kommer i gång minskar arbetslösheten, kan vi säga oss. Så kan det mycket väl bli. I början av 1980-talet fanns det också pessimister som trodde att vi aldrig skulle komma tillbaka till full sysselsättning. Men det gjorde vi. För bara tre år sedan var problemet snarare överhettning på arbetsmarknaden än arbetslöshet. Men det vore lättsinnigt att bara avfärda Finansdepartementets beräkningar med detta. Flera andra bedömare har kommit till likartade slutsatser. Utgångsläget är dessutom svårare den här gången. Erfarenheterna från många andra europeiska länder visar att det är svårt att pressa ner arbetslösheten när den en gång har passerat tioprocentsnivån. Därför måste vi mycket noga analysera och diskutera förutsättningarna för Finansdepartementets beräkningar och fundera över hur en politik kan formas som förhindrar att det går så illa. Jag vill understryka att det naturligtvis är helt oacceptabelt att ha en total arbetslöshet under hela 1990-talet som överstiger Orsaken till dagens höga arbetslöshet känner vi till: En internationell konjunkturnedgång som drabbade Sverige hårdare än andra på grund av en för hög inflation och stigande kostnader för produktionen -- ett resultat av överhettningspolitiken i slutet av 1980-talet. Nu är vi långt ner i konjunkturdalen. Det kommer att ta tid att komma ur den. Men det är mycket allvarligt om arbetslösheten också efter flera år av god ekonomisk tillväxt skulle vara hög. Vi inom regeringen och inom Folkpartiet har naturligtvis många gånger ställt oss frågan om det skulle vara möjligt att genom en mer expansiv finanspolitik -- t.ex. genom skattesänkningar -- stimulera efterfrågan i ekonomin för att den vägen snabbt få ner arbetslösheten. Jag skall gärna medge att jag själv har varit frestad att pröva en sådan politik. Men jag har övertygats om att ytterligare upplåning och budgetunderskott skulle innebära en alltför stor risk för att räntorna åter stiger och kanske snarast ger en ökad arbetslöshet. Som jag nämnde tidigare i replikskiftet med Ingvar Carlsson är det här den slutsats som fackföreningsekonomen Villy Bergström har dragit och som han i dag utvecklar i Dagens Industri. Det har också från många håll ifrågasatts om en momssänkning ens primärt skulle fungera som en konsumtionsstimulans. Det är inte osannolikt, har man sagt. En hel del underlag har lagts fram som visar att huvuddelen av skattesänkningen för skuldtyngda hushåll skulle användas för amorteringar på lån. Regeringens strategi framstår mot den bakgrunden som en rimlig avvägning. Carl Bildt har redovisat flera inslag i regeringens politik. Låt mig bara understryka att förtroendeskapande åtgärder för att snabbt få ner räntorna spelar en viktig roll. Vi kan också se tydliga resultat av den politiken. Lika viktigt är det med omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att hålla tillbaka den öppna arbetslösheten på kort sikt. Därtill kommer en lång rad åtgärder för att förbättra tillväxtförutsättningarna i svensk ekonomi. Dit hör viktiga strukturförändringar som skattereformen och förändringarna i socialförsäkringssystemen och också de ökade satsningarna på framför allt forskning och utbildning. Det har hävdats i debatten att den ökade arbetslösheten skulle bero på ökade stelheter och minskad rörlighet på den svenska arbetsmarknaden. Inte mycket tyder på det. Lindbeckkommissionens räkning gjort en genomgång av aktuell forskning på området. Hans slutsats är att ''det är svårt att finna några särskilt starka belägg för att den svenska arbetsmarknadens funktionssätt skulle ha försämrats under de två senaste decennierna.'' Professor Bertil Holmlund säger vidare: ''Forskningen på området tyder --- inte på att arbetsrättslagstiftningen skulle ha några nämnvärda effekter på arbetslöshetens genomsnittliga nivå över en längre tidsperiod.'' Han konstaterar bl.a. att turordningsregler av typen ''sist in--först ut'' torde ''bidra till att förhindra negativa signaleffekter av arbetslöshet, dvs. reglerna gör det mindre troligt att företagen uppfattar individuell arbetslöshet som ett uttryck för låg produktivitet. Turordningsreglerna kan därför ha positiva fördelningseffekter.'' Min slutsats blir att det inte är genom några arbetsrättsreformer som vi löser arbetslöshetsproblemen -- även om en del sådana kan vara motiverade av andra skäl. Men, herr talman, viktigast av allt för att få ner arbetslösheten är att vi kan få fram nya företag, massor av nya företag. Entreprenörer, nyföretagande och nyanställningar måste stimuleras. Jag tror att ett av de stora problemen i svensk ekonomi -- för vilket Socialdemokraterna naturligtvis har stor skuld -- är att mindre och medelstora företag i Sverige har behandlats så snålt. Därför har vi fått för få nya företag och framför allt för få små företag som kunnat växa sig stora och starka. Nu måste andra och bättre tider randas. Det är nödvändigt om vi skall kunna möta 1990-talets utmaningar, inte minst när det gäller att få fram nya jobb och förhindra en bestående hög arbetslöshet. Sverige har nått långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. I måndags arrangerade vi en konferens här i riksdagen med medverkan av bl.a. Christine Crawley som leder EG-parlamentets jämställdhetsutskott. Att försöka lära svenskar något om jämställdhet sade hon, känns lika förmätet som att försöka lära Påven något om katolicism. Det är ju smickrande för oss, men ändå måste vi konstatera att det är långt kvar till verklig jämställdhet. Låt mig ge några exempel. Bara en enda VD i ett svenskt börsföretag är kvinna. På chefsnivån därunder i näringslivet är det bara 10 % kvinnor. I 30 % chefer. Men där är andelen anställda kvinnor 70 %, så det är inte heller så mycket att skryta med. I dag publicerar SCB en studie om chefslöner kallad Man har topplön. Den visar att kvinnliga chefers medellöner -- efter att hänsyn tagits till olikheter i ålder och utbildning -- är 87 % av manliga chefers. På universiteten är bara 6 % av professorerna kvinnor, trots att studenterna numera är jämnt fördelade mellan könen. Arbetsmarknaden är i hög grad uppdelad mellan kvinnor och män. Kvinnodominerade yrken är sämre betalda än mansdominerade. Även på områden där arbetsuppgifter kan jämföras är kvinnor sämre betalda. De omotiverade löneskillnaderna uppgår enligt I hemmen är det mammorna som alltjämt tar det huvudsakliga ansvaret. Det märks t.ex. genom att papporna bara tar ut drygt 9 % av dagarna i föräldraförsäkringen. De här uppgifterna visar att det finns oändligt mycket kvar att göra. De formella hindren är eliminerade. Men det räcker inte. Kvar finns en informell maktstruktur som bevarar manlig överordning och kvinnlig underordning. Den måste synliggöras på ett tydligt sätt och bekämpas genom mycket medvetna och aktiva åtgärder. I regeringens propositioner om forskning och högskola presenteras ett tiopunktsprogram för ökad jämställdhet inom högskolevärlden. Där föreslås allt från fördubbling av Forskningsrådsnämndens projektmedel till jämställdhetsforskning till ett årligt nationellt jämställdhetspris på 250 000 kr som skall delas ut till en institution eller fakultet som gjort betydelsefulla insatser för jämställdheten. Det är för övrigt ett resultat av den s.k. JÄST-gruppens arbete under ledning av Margitta Edgren. Låt mig i sammanhanget också nämna att Sverige under det senaste året har fått sina två första kvinnliga universitetsrektorer! Vi måste försöka se till att det blir fler kvinnor på chefsnivå i näringslivet. Jag har bett JämO Gun Neuman att se efter om vi kan göra någonting för att underlätta rekryteringen. Vi måste bekämpa det yttersta uttrycket för den kvinnliga underordningen, nämligen våldet mot kvinnor. En hel del har gjorts på senare år, men det räcker uppenbarligen inte. I fjol ökade anmälningarna om våld mot kvinnor med 25 %. Jag kommer inom kort att tillsätta en våldskommission för att analysera problemet, utvärdera det som har gjorts och föreslå ytterligare åtgärder. Vi måste visa att män har ett lika stort ansvar som kvinnor för vården av hem och barn. Det kräver bl.a. att papporna tar ut en större del av föräldraledigheten. I en enkät nyligen svarade ABB:s koncernledning att det möjligen borde finnas ''en tvingande regel att mannen/fadern också ska utnyttja sin del av föräldraledigheten, vilket innebär att kvinnan har möjlighet att återgå tidigare i tjänst.'' ABB:s förslag är förankrat i praktiska erfarenheter av hur svårt det kan vara för män att hos arbetsgivare och arbetskamrater få förståelse för att de bör ta vara på sin pappaledighet och hur svårt det kan vara för kvinnor att nå chefspositioner därför att många arbetsgivare upplever -- med viss rätt -- att kvinnorna tar ansvaret för barn och hem. Herr talman! Det här är en kontroversiell fråga. Men för min del är jag övertygad om att en begränsning i möjligheten att överlåta föräldraledighet på den andre föräldern -- i praktiken en begränsning i pappornas möjlighet att avstå ledighet till mammorna -- skulle ha mycket positiva effekter. I Norge införde man den 1 april i år en ''fedrekvot'' på en månad. Löneskillnadsutredningen föreslår två månaders pappakvot. Låt oss åtminstone, herr talman, följa det norska exemplet! Det här har varit en bra vår för oss liberaler. Flera viktiga reformer som vi länge har arbetat för har det nu beslutats om i riksdagen. Låt mig bara nämna tre sådana: handikappreformen, husläkarreformen och reformen om barnombudsman. Till det kommer att bl.a. Anne Wibble nu kan se flera positiva tecken i ekonomin. Såsom Carl Bildt påvisade har även Aftonbladet upptäckt det -- då får man utgå från att det är riktigt! I höst väntar nya utmaningar för riksdagen. Jag hoppas att alla ledamöter -- närvarande och icke närvarande -- skall komma tillbaka utvilade och fyllda av nya uppslag om fyra månader. I väntan på det skall vi inom regeringen både hålla ställningarna och flytta fram positionerna.

Herr talman! Jag är mycket glad över att Bengt Westerberg talar så välvilligt och vältaligt om jämställdhetsfrågorna. Bengt Westerberg och jag har ju debatterat det här tidigare i kammaren. Vi har bl.a. diskuterat vad som bör göras för att komma någon vart med den alldeles uppenbara och ökande lönediskriminering som vi har i vårt samhälle. Bengt Westerberg sade att mycket kvarstår att göra. Det är alldeles riktigt. Jag skulle bara vilja veta vilka aktiva åtgärder som regeringen tänker sig för att förhindra denna lönediskriminering att fortsätta, en lönediskriminering som faktiskt är olaglig. För övrigt är jag övertygad om att Bengt Westerberg inte är problemet vad gäller jämställdhetsfrågorna och kvinnans ställning, utan jag tror att det finns andra i regeringen som bromsar de kanska ofta goda initiativ som Bengt Westerberg och Folkpartiet tar. Ändå skulle jag vilja veta hur Bengt Westerberg ser på förslaget om vårdnadsbidrag från jämställdhetssynpunkt. Hur tror Bengt Westerberg att vårdnadsbidraget kommer att påverka möjligheten för kvinnor att delta i arbetslivet och främja jämlikheten? Jag är alldeles övertygad om att det kommer att få mycket negativa effekter. Jag är glad över att Bengt Westerberg anser det nödvändigt med en kvotering när det gäller föräldraförsäkringen. Den frågan har vi i Vänsterpartiet drivit länge. Det är bra att vi nu får stöd i den uppgiften. Jag hoppas att inte några andra i regeringen bromsar. I en annan fråga, är jag mer orolig över Bengt Westerbergs roll i regeringen, nämligen när det gäller miljöpolitiken. Jag tror nämligen att det finns andra som är pådrivare, exempelvis Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det var länge sedan man hörde Bengt Westerberg tala om miljöfrågorna över huvud taget. I dag ser jag en skrämmande utveckling där miljöintresset är konjunkturbetonat, lågkonjunktur är lika med ingen miljöpolitik alls. Konkret skulle jag vilja veta vad Bengt Westerberg och Folkpartiet gör i regeringen för att exempelvis få fram de nödvändiga politiska beslut som behövs för att exempelvis kunna avveckla kärnkraften. Jag skulle också vilja veta hur man ser på de skattesystem som man utvecklat, vilka innebär ökade utsläpp och stor belastning på miljön. Kretsloppspropositionen som man talat om är ju inte mycket att hurra för om man har några ambitioner. En del personer med ambitioner, bl.a. Karl-Henrik Robèrt, har sagt att politikerna dömer oss att gå under av miljöförstöring. Hur ser Folkpartiet på det uttalandet?
Herr talman! Såsom jag tidigare i en debatt här i kammaren har upplyst Gudrun Schyman om, har Löneskillnadsutredningens betänkande sänts ut på remiss. När vi har fått remissynpunkterna återkommer vi till riksdagen med förslag. Jag räknar med att vi i en större jämställdhetsproposition i vår kommer tillbaka till den frågan och till andra frågor som har med jämställdheten att göra. Vårdnadsbidragets effekter på jämställdheten blir säkerligen ganska begränsade. Men jag håller med Gudrun Schyman om att om man kan se några effekter just när det det gäller jämställdheten är de snarare negativa än positiva. Det är därför viktigt att ett vårdnadsbidrag kombineras med andra åtgärder som mer entydigt har jämställdhetsfrämjande karaktär. Regeringen håller för närvarande på att diskutera ett paket. Av konturerna i detta paket kan jag ana att det både vad gäller möjligheten att öka småbarnsföräldrars valfrihet och vad gäller att öka jämställdheten ser positivt ut. Självfallet står vi bakom regeringens miljöpolitiska förslag. Vi försöker också i många diskussioner vara pådrivande när regeringen lägger fram miljöpolitiska förslag. Jag vill inte alls påstå att det har inneburit några svårigheter, eftersom min kollega Olof Johansson naturligtvis också är mycket engagerad i dessa frågor. Han gör ett utmärkt arbete på detta område. Låt mig nämna en punkt på vilken Vänsterpartiet inte alltid har stött våra förslag, nämligen när det gäller frågan om bensinskatten, som är den kanske allra viktigaste miljöavgift som tas ut. När man frågar miljökunniga personer vilket det största miljöproblemet är, svarar man inte kärnkraften utan snarare trafiken. Det bästa sättet att styra trafiken är genom att ta ut höga avgifter. På den punkten kan man inte klaga på att regeringen inte har gjort en hel del. Regeringen har höjt skatter som för bara några år sedan uppfattades som politiskt otänkbart. Jag vet att Vänsterpartiet inte precis har haft någon pådrivande roll när det gällt bensinskattehöjningar. Jag minns inte vilken ställning ni tog i frågan nu senast, men tidigare har det varit åtskilliga diskussioner om detta. Jag delar emellertid inte Gudrun Schymans uppfattning att det från miljösynpunkt skulle vara angeläget att stänga av kärnkraften, eftersom vi vet att alternativen än så länge är sämre. På sikt hoppas jag att vi emellertid skall få fram bättre energikällor än både kärnkraft och andra alternativ som i dag står till buds.
Herr talman! Vad gäller frågan om bensinskatt och biltrafik över huvud taget, är vi tydligen överens om att biltrafiken behöver begränsas, framför allt i storstäderna. Den linjen har vi i Vänsterpartiet drivit länge. Vi vill ha en begränsning av biltrafiken, framför allt i storstäderna, genom avgifter, tullar och skatter. Vi bör också sluta bygga en utvecklad infrastruktur i form av nya motorleder, vägringar och broar, vilka för med sig en ökning av biltrafiken. Det tredje spåret var något uppe till diskussion tidigare. Jag antar att Bengt Westerberg inte anser att vi skall ha mer biltrafik, utan att vi skall ha tunnlar. Jag antar också att Bengt Westerberg inte stöder tanken på att t.ex. bygga Öresundsbron, som alldeles uppenbart och bevisligen skulle föra med sig ökad biltrafik. Den skulle också föra med sig en mängd andra problem för det hav som vi alla värnar om, nämligen Östersjön. Det vore bra med ett klargörande på dessa punkter.
Herr talman! Jag lyssnade noga men kunde inte uppfatta vad Gudrun Schyman sade om bensinskatten. Hon förordade tullar i storstäderna, och visst tycker jag att det är ett bra förslag. Det har också stötts av mina egna partivänner i Stockholm. Men när man för ett par år sedan frågade landets länsstyrelser vilket det stora miljöproblemet var, så var det inte bara Länsstyrelsen i Stockholm som sade att trafiken var ett stort problem; det gjorde snart sagt varje länsstyrelse i hela landet. Därför är det så viktigt att begränsa trafiken. Vi behöver trafik och kommunikationer, men det är viktigt att hålla tillbaka användningen av framför allt bilar och andra fordon som smutsar ned. Besluten fattas av tusentals människor i hundratusentals, för att inte säga miljontals, situationer, och det enda sättet att komma åt detta är faktiskt att göra det dyrare att använda bil. Det är därför vi har drivit på frågan om höjd bensinskatt. På den punkten tyckte jag att Gudrun Schyman var pinsamt förtegen.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om folkomröstningar med Bengt Westerberg. Vi behöver fler folkomröstningar i Sverige. Mest självklara vore de på det lokala planet, där invånarna säkert vet mer än politikerna i många frågor. Tänk om man hade haft folkomröstning i Stockholm om det vansinniga tredje spåret! Det skulle nog aktivera hela det politiska livet. Vi skulle få en ny sorts politiker i kommunerna. Men vi har inte haft så många folkomröstningar på lokal nivå, utan på riksnivå. Där gör man tvärtom -- man tar frågor som är för knepiga för politikerna att klara av, och där de själva är splittrade. Man går ut och säger: Kan ni vara vänliga att lösa kärnkraftsfrågan? Kan ni vara vänliga att lösa Europafrågan? Man ger folk svåra frågor. Det är kanske i och för sig inte något fel med det, men det är komplicerat. Om man väljer att göra så och kanske skall ha flera folkomröstningar om Europa, så har jag en annan folkomröstning i tankarna. Den handlar om Sveriges flyktingpolitik, som har medfört en mycket stor invandring och som hela tiden har gömts för folk. Man har vägrat folk att delta i en öppen debatt, och de som tar upp diskussionen beskylls för alla möjliga hemska saker. Problemen är väldigt stora, och politiken är omtvistad. Vi gömmer politikernas eget vankelmod och världssamvete i instruktioner till Polisen och till Invandrarverket som inte är bra nog och som de inte kan använda sig av effektivt. Vi håller på att få ett mångkulturellt och mångetniskt samhälle. Bengt Westerberg är väldigt nöjd med det. Han tycker att det är ett framsteg. Andra betvivlar att det skulle göra Sverige bättre eller livet lättare. Till dem hör jag. Det här är ödesfrågor. I tidningarna har vi på sistone kunnat läsa att man med mycket enkel matematik kan räkna ut att de svenska svenskarna är i minoritet i sitt eget land om 60 år. Mot detta kan polemiseras litet grand, fram och tillbaka, men det är en stor omvälvning på gång. Jag vill fråga: Är Bengt Westerberg med på en folkomröstning i dessa frågor, eller är han rädd för en sådan? Är inte den här frågan viktig nog? Tror Bengt Westerberg inte att folk vet vad de vill och vad de tycker om detta? Borde inte svenska folket ha något att säga om sin framtid? Det skall de ju ha i frågan om Europa. Bengt Westerberg talar gärna med stor glöd om det bosniska folket. Jag hyser också mycket stor sympati för det bosniska folket. Bengt Westerberg sade att deras öde vilar i våra händer. Men det värsta är att det svenska folket är i händerna på de svenska politikerna. Jag tycker därför att detta folk skall få uttala sig i dessa frågor. Vad säger socialministern om det?
Herr talman! Ian Wachtmeister påstår att någon skulle ha vägrat en öppen debatt i de här frågorna. Jag vet inte vem som har vägrat någon att delta i en öppen debatt. För min personliga del har jag deltagit i många debatter med invandrarfientliga personer, inkl. Ian Wachtmeister, både här i kammaren och i andra sammanhang. Det skall jag gärna göra i fortsättningen också. Ian Wachtmeister säger att det inte är bra med ett mångkulturellt samhälle. Men Sverige är ju i hög grad ett mångkulturellt samhälle. Sverige är inte ett resultat av tankar som har tänkts eller åtgärder som har beslutats bara av personer som är födda och uppvuxna i Sverige, utan det är i hög grad en produkt av en korsbefruktning mellan invandrare -- tankar som har kommit utifrån -- och människor som har funnits här. Hur länge förblir man invandrare? Är Ian Wachtmeister svensk eller invandrare? Det är en intressant fråga. Det gäller många andra i den här församlingen också: Är ni svenskar eller invandrare? Är det inte så att även en invandrare efter åtminstone ett antal generationer blir svensk? Hur många av oss betraktar Carl XVI Gustaf, vår kung, som en invandrare, även om vi vet att hans anfader för inte så länge sedan kom från Frankrike? Hela den här tanken att invandrare i generation efter generation skulle förbli invandrare, och att därför de som fortfarande betraktas som utlänningar av Wachtmeister på något sätt skulle förgifta tillvaron i Sverige, är så ogenomtänkt att jag inte riktigt förstår hur Wachtmeister har kommit till den slutsatsen. Ian Wachtmeister tog upp bosnierna och sade att han också tycker synd om dem. Det är bra. Vad vill Ian Wachtmeister att vi skall göra med de bosnier som finns i Sverige nu? Skall de få stanna i Sverige? Skall de skickas tillbaka? Eller vad vill han? Sedan förespråkar Ian Wachtmeister en folkomröstning. Jag har sett att Ny demokrati har motionerat om det tidigare. Jag förmodar då att svenska folket skall få ta ställning till frågan om vi skall stoppa invandringen eller inte. Det är naturligtvis en helt orimlig fråga att ställa, därför att invandringen, i varje fall flyktinginvandringen, till Sverige beror inte på situationen i Sverige utan på situationen på andra håll. Att det nu kommer hit bosnier varje vecka beror inte på den politik vi bedriver utan på den politik som bedrivs nere i Bosnien. Det är därför människor kommer hit. Om vi kunde folkomrösta i Sverige om huruvida man skall stoppa förföljelserna i Bosnien kunde vi väl göra det. Om de sedan brydde sig om vad vi sade skulle det vara ännu bättre, men det kommer de inte att göra. Jag kommer då till den avgörande och slutliga frågan, som jag vill ställa till Ian Wachtmeister: Anta att Ny demokrati fick sin vilja igenom och vi går ut och frågar svenska folket om vi skall stoppa invandringen eller inte -- hur skulle Ian
Herr talman! Vi känner igen många av argumenten. Omedelbart när man tar upp en sådan här fråga är man invandrarfientlig osv. Låt mig direkt ta upp detta med folkomröstningen. Varför skall man folkomrösta om att stoppa invandringen? Vem har sagt det? Man skall folkomrösta om politiken. Man kan folkomrösta om fler än en fråga. Det finns sätt att ställa intelligenta frågor på till folk, som har intelligenta svar och som framför allt vet vad de vill på de punkterna. Sedan menar jag att Sveriges politik skall drivas av svenska politiker. Det kan inte vara så, som Westerberg säger, att det här avgörs någon annanstans. Det är vår politik som avgör, det är våra signaler härifrån som avgör. Vi har haft en serie konkreta förslag. Rogestam var i utskottet och vittnade om att Ny demokratis förslag vad gällde de ekonomiska flyktingar som kom hit skulle ha sparat 4--5 miljarder. Det är stora pengar. Nu påpekar vi omigen: Skall man hjälpa folk och hjälpa många, måste man faktiskt försöka hjälpa dem där de är. En försiktig värdering av Alf Samuelsson, som arbetar hos Alf Svensson på departementet, säger att man då hjälper elva gånger fler. Vi kan inte hjälpa hela världen genom att ta hit dem. Jag är för att hjälpa, men det gäller att ha en klok politik. Vi har tidigare inte haft den typ av invandring som vi har nu. Vi har till största delen haft arbetskraftsinvandring, med några få undantag, hit till Sverige. Nu är det stora strömmar av flyktingar. Det är ett problem, och det är inte lättlöst. Men det är ett problem som måste tas upp och som man får tala om utan att bli beskylld för att inte vara en lika god människa som Bengt Westerberg är. Därför har vi konkreta förslag på den här sidan, och dem känner Bengt Westerberg mycket väl till. Låt mig också beträffande Folkpartiet ta upp en annan fråga. Bengt Westerberg talade om stora framgångar. Ja, husläkarna blev en stor framgång. Det gick att samarbeta med Ny demokrati. Det var flera väsentliga saker där som vi drev igenom så att det blev bättre. Det går alltså att komma överens. Men hur var det med pensionsåldern? Det är ingen som har talat om den frågan i kammaren. Det var en annan sak som ni hade gjort upp med Socialdemokraterna om, dvs. att pensionsåldern skulle höjas. Sedan började det kittla under fötterna och klia litet här och var, och folk ifrågasatte detta. Då gömde ni den frågan, och den ligger nu väl förankrad i någon utredning. Hur blir det med den biten, och hur har ni tänkt ställa er där?

Herr talman! Jag noterade att Ian Wachtmeister undvek att kommentera frågan om när svenskarna blir i minoritet. Det beror naturligtvis på att hela påståendet var så ogenomtänkt från början att det inte gick att snabbt komma på hur man skulle kommentera den frågan. Ian Wachtmeister är förvisso invandrare i den mening han själv lägger i detta begrepp, och enligt min uppfattning en person som är mycket invandrarfientlig. Jag har hört åtskilliga referat på radio, där Ian Wachtmeisters röst har talat direkt till folket, t.ex. från möten under förra sommaren, där han har spelat ut sin invandrarfientlighet. Han gör sig hela tiden till tolk för de invandrarfientliga stämningar som finns i Sverige. Ny demokratis entré i riksdagen har inneburit att man har legitimerat mycket av dessa stämningar. Jag tycker att det är en viktig uppgift för ansvarskännande politiker att gå ut och försvara solidariteten med de människor som tvingas på flykt, t.ex. från det forna Jugoslavien men också från andra delar av världen. Jag minns att Ny demokrati publicerade en annons i slutet av förra sommaren för att göra tydligt vad man tyckte, då man ansåg att man hade blivit felaktigt refererad. En av punkterna i den annonsen var att man ville införa visering för de olika jugoslaviska republikerna, med undantag för Bosnien. När det så småningom blir på det sättet att bosnierna kommer hit -- det var en ganska tydlig signal som Ny demokrati stod bakom -- måste man också ha en politik för vad man skall göra då. Men inte heller den frågan svarar Ian Wachtmeister på. Den mest avgörande frågan av alla undviker han med tystnad: Hur skulle Ian Wachtmeister själv rösta i den folkomröstning som Ny demokrati vill ha om huruvida vi skall stoppa invandringen eller inte? Det är en mycket talande tystnad.

Herr talman! Som flera har påpekat, har det varit ett händelserikt år politiskt sett i Sverige. När facit nu skrivs kan det konstateras att regeringen i allt väsentligt har fått stöd för sin politik här i riksdagen. Valutaoron före jul medförde kronfall och stigande räntor. Denna utveckling har nu vänts i sin motsats. Finanskrisen och fallskärmsavtalen för privilegierade direktörer var en följd av 1980-talets ekonomiska excesser. Men då skapades också grogrunden för det som Ingvar Carlsson angrep regeringen för, nämligen det dyra byggandet, de dyra hyrorna och överinvesteringarna i dyra bostadsrättsföreningar. Allt detta hänger samman -- det är inte isolerat till den period som vi har regerat. Det är litet av Carlssons eget klister. Socialdemokratin orkade ta ansvar fram till årsskiftet. Det var mycket bra -- vi skapade därmed en lugnare period. Det behövs breda parlamentariska majoriteter. Men sedan orkade man inte längre. Det är olyckligt för landet, men det är problem som måste lösas. Litet av den här diskussionen handlar också om den flyktklausul som man skapade, med hänvisning till försörjningsbalansen, som har tagits upp tidigare. Det är naturligtvis, alldeles oavsett vår egen dramatiska utveckling här i landet, omöjligt att inte tänka på dem som verkligen har det svårt i vår värld. Med förtvivlan kan vi notera att varken det internationella samfundet, EG eller någon annan har lyckats få stopp på det blodiga, omänskliga och meningslösa våldet eller de etniska rensningarna, framför allt i Bosnien-Hercegovina. Sverige skall självklart, främst inom ramen för FN, försöka bidra till att fred och respekt för mänskliga rättigheter kan återupprättas i det tidigare Jugoslavien. Det är en skyldighet för varje civiliserat land. Hemmavid finns det nu anledning till försiktig optimism. Det är inget tvivel om att regeringens politik steg för steg skapar förutsättningar för att Sverige skall kunna tas ur den djupa ekonomiska krisen. Det som skedde i den ekonomiska politiken tidigt i höstas delvis tack vare socialdemokratin -- jag tycker man skall vara sjyst på den punkten -- sker nu nästan undantagslöst trots socialdemokratin. Och främst sker det i riksdagens finansutskott. Bostadsräntorna är nu de lägsta på 15 år. Produktiviteten höjs. Konkurserna blir färre. Antalet nya jobb blir fler. Inflationen är låg, trots deprecieringen av kronan. Prognoser pekar på rejäla överskott i bytes och handelsbalans nästa år. Det är väl oppositionens privilegium att misstro regeringen. Jag talar dock inte med lika stora bokstäver som en kvällstidning av hävd gör, men jag delar Aftonbladets uppfattning att det finns viss anledning till optimism. Dess värre är mitt intryck att populismen har slagit rot i det opinionsmässigt stora partiet. Den sprider sig som ogräs. Sympatisörer inbillas med benäget bistånd från fackets välvilliga partimegafoner att regeringen är ond och vill att folk skall bli arbetslösa samt att det finns en väsentligt annorlunda politik. I så fall är den politiken hemlig. Det är en politik som inget kostar, där ingen drabbas och där ingen behöver betala det stora underskott i statens finanser som är en följd av internationella effekter och 1980-talets misslyckade socialdemokratiska politik. Bäva månde medborgare i detta land och själva Moder Svea om socialdemokraterna får makten med en väljarbas som genom populismens budskap lurats tro att nästa valperiod blir en dans på rosor. Och stackars Ingvar Carlsson som skall leda sitt parti med alla disparata åsikter om den europeiska gemenskapen, miljön, regionalpolitik, norrlänningars existensberättigande och alla möjliga uppfattningar som finns i det stora socialdemokratiska partiet och samtidigt leva upp till de skapade förväntningarna. Jag beklagar att förmågan till ansvarstagande har avtagit i takt med tiden hos socialdemokratin. Först skulle matmomsen sänkas, sedan skulle den höjas. Därefter skulle den sänkas igen. Först skulle det skäras rejält i bostödet, och sedan inte alls. Först var det okej med en förändring av pensionsåldern, sedan var det inte alls så. Ingvar Carlsson och Allan Larsson har gett tvehågsenheten ett ansikte, ett Janusansikte. Ni har själva skapat den bilden. Det har inte vi andra gjort. Först genomdrev Socialdemokraterna skattereformen. Sedan skulle skatten höjas för höginkomsttagare. På det området har Centern varit pådrivande för stärkt rättvisa genom att grundavdraget tillfälligt slopas för alla över den s.k. Socialdemokraterna är att vi har fullföljt vår åsikt från skattereformsdebatten. Socialdemokraterna har ändrat sin uppfattning flera gånger. Den svenska ekonomin måste varsamt men ovillkorligen fortsätta att restaureras. Balans i statens finanser måste åstadkommas. På detta område finns ingen återvändo. Det är god Centerpolitik att varje generation betalar för sig. Vi accepterar inte att dagens ungdom skall betala för sig och dessutom för oss. Det borde vara en politik för alla. Men så är det inte så länge man inte får bukt med de ekonomiska obalanserna som har ackumulerats under hela 1980-talet. Dessa grundläggande och fundamentala obalanser måste rättas till. Vår generation har lika litet som någon tidigare eller senare rätt att konsumera framtida generationers ekonomiska utrymme. Två avgörande förutsättningar på det ekonomiskpolitiska området är också rättvise och miljöhänsyn. Genom att fördela bördorna rättvisare skapar man större förståelse för tuffa tag. Det finns åtskilliga exempel. I regeringskretsen tog jag tidigt upp frågan om reallöneskyddets avskaffande. Man skall inte sänka skatten för dem som har de högsta inkomsterna. Detta förslag bemöttes med relativt stort ointresse av de flesta. Efter något år blev förslaget verklighet. Sänkt moms på maten har också varit en sådan följetong. Vi vill fortsätta den utvecklingen genom sänkt moms på boendet. Nu har vi lyckats få igenom, faktiskt med hjälp av finansutskottets förhandlingar, sänkt moms på persontransporter. Det gäller främst arbetsresor. Det här är naturligtvis en genomtänkt linje från vår sida. Det är viktigast att hålla nere skattetrycket på sådana kostnader som är absolut nödvändiga för alla människor. Sänkningen av momsen på turismen skapar naturligtvis jobb och är positiv för svensk ekonomi. Denna åtgärd har större förutsättningar att direkt skapa arbetstillfällen än några andra åtgärder. Det handlar ju om att även ta till sig internationell köpkraft. Genom Centern har kommunerna fått tillbaka självbestämmandet och drygt 4 miljarder därtill. Jag vill också nämna vårdnadsbidraget som skall vara lika för alla barn. Det är naturligtvis också en rättvisereform även om inte alla vill inse det. Det här är recept som står i bjärt kontrast till den tidigare kasino och klippekonomin, där de som spelade bort hundratals miljoner ändå kunde känna sig trygga genom välutvecklade fallskärmar. 80 talets brist på ekonomiskt omdöme, sunt förnuft och verklighetskontakt har skadat mångas förtroende rejält och, vad värre är, också försvårat det nödvändiga hårda arbetet att restaurera ekonomin. Det är inte det arbetande folket som har spekulerat. Det är de som har haft för mycket pengar och varit mycket giriga med dåligt utvecklat omdöme och bristande samhällskänsla som har spekulerat. När vi talar om grundtrygghet i det svenska samhället är det egentligen motpolen till fallskärmstänkandet. Genom fallskärmar skaffade sig ett fåtal privilegierade människor möjlighet till ett ordentligt tilltaget skydd. Grundtrygghet skall omfatta alla och vara en del i en generell välfärdspolitik. Jag tar gärna en debatt om vad det egentligen handlar om. Varför står t.ex. 20 % av dem som står till arbetsmarknadens förfogande utanför varje trygghetssystem? Syftet med den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen som har diskuterats här tidigare är att man skall försöka täcka in alla människor. Alla skall ha grundtrygghet, och alla skall vara med och betala efter förmåga. Därtill behövs en obligatorisk försäkring för att få upp nivån och dessutom en frivillig del därovanför för dem som anser att de inte är fullständigt försäkrade utifrån sina behov. Det behöver i och för sig inte vara ett samhällsskyddat system i den delen. Låt mig bara hänvisa till vad vi sade i en rapport om grundtryggheten: Grunden för ett trygghetssystem skall vara en i verklig mening generell välfärdspolitik. Det innebär att välfärden skall delas av alla, att alla skall vara med och betala för den. Trots att socialförsäkringssystemen i Sverige är väl utbyggda står en rad människor utan ett rimligt ekonomiskt grundskydd. Det är detta vi vill rätta till. Detta handlar naturligtvis det arbete som pågår på pensionsområdet om. Vi har hela tiden arbetat för i första hand höjd grundpension. Alla människor skall få en dräglig ekonomisk standard i det här landet. Det ingår i det här tänkandet. Centern kommer inte heller framöver att rygga för impopulära beslut. Sådana krävs för att tillväxt och framtidstro skall kunna återskapas. Men vi gör det med rättvisa och god miljö som oundgängliga ingredienser. Det kommer att ta tid innan den positiva ekonomiska utvecklingen får genomslag på arbetsmarknaden -- tyvärr. Det som nu förverkligas -- produktivitetshöjningen i företagen -- är något som borde skett redan under 1980-talet. Men då förmådde inte den dåvarande regeringen sätta tillräckligt tryck på företagen och inte heller att hålla kapitalet kvar i landet. Höjd produktivitet är positiv, men den innebär att det tar längre tid innan nya jobb tillkommer. Regeringens politik ger draghjälp. Sänkta skatter skapar bättre klimat för företagen. Rekordstora statliga investeringsprogram för byggande av järnvägar och vägar har lagts fram. Det är både bra och billigt i långkonjunktur. Aldrig förr har mer ekonomiska resurser avsatts för att Hela Sverige ska leva. Det är en gåta hur socialdemokratin diskuterar de frågor som borde vara en självklarhet om man är bärare av solidaritetstanken. Då kan man inte föra en debatt mellan Norrlandslän och storstäder. Det är bara olika sidor av samma sak, där människorna har samma rättigheter och skyldigheter, och de tillhör samma land. Jag skall inte fortsätta debatten om orsaken till att så mycket resurser måste avsättas för arbetsmarknadspolitik, därför att alla vet att mycket av detta står att finna i 80-talets lättsinniga politik och lågkonjunkturer. Men efter det replikskifte som jag tidigare hade med Ingvar Carlsson måste jag erkänna att jag blev upprörd över den falska propagandan mot regeringens inställning till arbetslöshet. Arbetslöshet är ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. Arbetslinjen skall hävdas. Att bromsa arbetslösheten är som att hejda ett stort tankfartyg -- stoppsträckan är lång. Innan vi når fram till de nya, ordinarie jobben skall maximala resurser sättas in för att förhindra långtidsarbetslöshet och för att motverka permanent utslagning från arbetsmarknaden. Under tiden har regeringens övriga åtgärder, främst inom småföretagssektorn, skapat rätt klimat för uthållig tillväxt. En av höstens viktigaste och mest sysselsättningsskapande reformer blir en rättvisare beskattning för enskilda näringsidkare och för delägare i handelsbolag. Det gäller alla företagare i servicebranscherna, i hantverk och i jord och skogsbruk. Där kan en rättvis och med andra företagare likvärdig beskattning skapa stora utvecklingsmöjligheter. Regeringens miljöåtgärder öppnar också dörrarna för en uthållig, grön tillväxt. God miljö blir ett viktigt konkurrensmedel. Kretsloppsarbete, teknikutveckling, forskning och bioenergi är spännande och utvecklingsbara områden, där tusentals nya jobb kan skapas. I stället för växande avfallsdeponier används avfallet som resurs. I stället för olja, kol och uran används det förnybara. Men det förutsätter skatteväxling, som innebär lägre skatt på arbete och högre skatt på det som måste bort -- allt det som ökar miljöskulden. Jag vill avslutningsvis se framtiden an med tillförsikt. Centerpartiet kommer att i regering och riksdag fortsätta att arbeta för fler jobb, ordning och reda i ekonomin, rättvisa och god miljö. Att inte ha eller ta ansvar för politiken ger ofta utdelning i opinionen. Men resultat i politiken ger förr eller senare -- oftast senare -- också resultat. Därför bör naturligtvis Socialdemokraterna glädjas åt positiva opinionssiffror, så länge de varar. Regeringspartierna och andra som har tagit ansvar kan glädjas åt framväxande resultat i politiken. På så sätt kan alla glädjas inför sommaren. Delad glädje är ju, som bekant, dubbel glädje. Glad sommar!

Herr talman! Jag vill ställa några konkreta frågor till Olof Johansson. Är det en del i arbetslinjen att bedriva en ekonomisk politik som innebär frysningar av bidragen till kommuner och landsting, som i praktiken kommer att innebära att vi under de närmste åren får se ungefär 100 000 jobb försvinna? Är detta en del i arbetslinjen? Jag måste säga att jag har litet svårt att få detta att gå ihop. Detta var det ena. Det andra som jag vill ta upp är frågorna om boendet och de ökande kostnaderna för boendet samt den nu föreslagna åtgärden att dra in tre miljarder kronor från bostadssubventionerna, som vi vet medför ökade boendekostnader. Det kommer också att föra med sig en situation där fler människor tvingas att gå från hus och hem. Det kommer att innebära ökade konkurser och en ökad belastning på bankerna, som i sin tur måste vända sig till bankakuten, som i sin tur får vända sig till alla oss som får vara med och betala. Jag har litet svårt att se hur detta går ihop. Jag vet att Ivar Franzén i Centerpartiet, som får betraktas som mycket kunnig på bostadsområdet, anser att detta är en vansinnig politik, att det är fel signaler och att det leder till just de effekter som jag talade om och att den här indragningen nu inte alls är nödvändig, eftersom bostadssubventionerna ändå kommer att minska när omfattningen av byggandet är så pass liten. Jag skulle vilja veta om Olof Johansson delar Ivar Franzéns uppfattning eller om han tycker att Ivar Franzén har fullständigt fel. Den tredje frågan jag vill ta upp är frågan om Öresundsbron, eftersom Centerpartiet säger sig så väl värna om miljön. Den här frågan har vi tidigare debatterat, men jag vill åter få klarhet i hur man i regeringen kommer att tolka Konsessionsnämndens yttrande och i hur man kommer att ställa sig i den här frågan. Är man beredd att föra upp frågan om att bryta avtalet med den danska regeringen för att börja planera för just en vettig och hållbar miljöutveckling i vår del av Europa?
Herr talman! Det är riktigt, som Gudrun Schyman påpekar, att det finns en del frågor som i den här kammaren har beslutats med breda politiska majoriteter, men att de har beslutats i fel ordning. Det är detta vi försöker att hantera. Jag utpekar inte Gudrun Schyman som skyldig i det fallet. Men det är klart att det är en totalt uppochnedvänd situation att först bestämma sig för att ha en viss sorts förbindelse över Öresund, och att man sedan skall ta reda på vad den får för konsekvenser. Det är detta som vi kämpar med. Regeringen är enig om att en ordentlig miljöprövning av det här ärendet skall ske. Men vi är också eniga om att vi inte skall dra i väg med några förhandsbesked. Alla vet vilken uppfattning jag har i grundfrågan. Detta är inte någon hemlighet. Att vi röstade emot majoriteten, som ville ha betongen, är inte heller någon hemlighet. Men nu är situationen som den är, och då gäller det att följa de demokratiska spelreglerna, vilket är mycket viktigt. De innebär nämligen att ett beslut finns här och i Danmark och dessutom ett folkrättsligt bindande avtal. Men danskarna och vi vet att miljöprövningen är avgörande. Vi tänker inte skada livet i Östersjön för den förbindelsens skull. När det gäller delar av Gudrun Schymans övriga frågor är det kanske så att Gudrun Schyman har obegränsat med pengar -- jag vet inte vad det är för källor hon öser ur. Men om man inte skall skapa situationen, som jag talade om, att kommande generationer i stället får betala våra räkningar, är det klart att alla samhällssektorer och vi alla måste hålla tillbaka våra anspråk. Det handlar om att rätta mun efter matsäcken. Jag tycker att regeringen efter förutsättningarna har skapat bättre möjligheter för kommunerna framöver, genom beslutet om att häva det kommunala skattestoppet, vilket inte är något förord för ökad beskattning i kommunerna. Men det återskapar den självbestämmanderätt som kommunerna enligt grundlagen skall ha. Låt mig säga att det på den punkten är dags att ändra grundlagen så att den blir entydig. Då skulle vi slippa detta trasslande med vad staten kan besluta resp. inte kan besluta. I samband med detta fick kommunerna också 4,2 miljarder kronor som, enligt finansieringsprincipen, annars inte skulle ha tillfallit dem. Jag kan gärna återkomma till frågan om boendekostnaderna.
Herr talman! Det hoppas jag. Jag är spänd av förväntan och nyfikenhet att få höra Centerpartiets syn på bostadssubventionerna. Vad gäller Öresundsbron är det alldeles riktigt att besluten har fattats i god demokratisk ordning, men i fel följd. Om ni är så övertygade om detta och om ni i regeringen delar uppfattningen att man först skulle ha gjort konsekvensanalysen och miljöprövningen för att sedan fatta beslut, måste det väl vara fullständigt möjligt att i god demokratisk ordning se till att följden på besluten blir riktig. Jag vet inte vem det är som hindrar detta. Är det bara Olof Johansson som i regeringen har drabbats av insikten om att besluten fattades i fel följd? Det måste vara något som gör att insikten om att vi inte skall ha den här bron inte kan materialisera sig i form av demokratiska beslut, fattade av bl.a. den här församlingen. När det gäller situationen i kommuner och landsting vet jag hur denna politik ser ut och att man har tillfört dem litet pengar. Men det handlar ju om ofantligt mycket mer som behöver komma till kommunernas undsättning -- inte för alla kommuner men för en del. Vårt förslag är väl finansierat, Olof Johansson. Jag har inte några hemliga skattegömmor, som jag kan ösa obegränsat ur. Vårt förslag bygger på en omfördelning. Vi drar in -- bl.a. genom att höja skatter -- pengar som sedan kan komma kommunerna till godo. Vi har talat om en kommunakut, som ni kommer att få höra mer om sedan i finansdebatten. Där skall kommunerna kunna ansöka om bidrag eller förmånliga lån, så att de kan hålla i gång nödvändiga verksamheter. Det gäller ju i detta läge just att hävda arbetslinjen och att inte spara på ett sådant sätt att man ökar arbetslösheten och därmed budgetunderskottet.

Herr talman! Jag tror inte att vi behöver utveckla diskussionen om demokratin kontra miljön. Det finns ingen motsättning mellan dem. Men det skapades en motsättning genom de beslut som man fattade. Detta har jag markerat. Först fattade man de demokratiska besluten -- det var breda politiska majoriteter, som man måste respektera tills de förändras, om de nu skall förändras -- och sedan tog man reda på det som egentligen borde ha varit en del av beslutsunderlaget, om man verkligen hade velat fatta demokratiska beslut. Efter att ha gjort så får man ta situationen som den är, och det är den situationen som vi nu hanterar utan att för den skull ändra på våra grundläggande värderingar från beslutstidpunkten under förra valperioden. Jag tycker att detta är en enkel lektion i hur demokratin inte skall fungera. Men när den väl har tillåtits att fungera på ett visst sätt, får man göra det bästa möjliga av saken. Gudrun Schyman talade om att dra in pengar. Tala gärna med Ingvar Carlsson om den saken. Han vill dela ut pengar. Även att dra in pengar har konsekvenser. Man kan inte dra in hur mycket som helst eller var som helst utan att det får konsekvenser för marknaden. Problemet är naturligtvis att det finns gränser för vad man kan göra i detta fall. Men det finns också politiska restriktioner, vilket jag är den förste att medge. Alla har inte samma uppfattning om var man skall ta de pengar som behövs och som kan tas ut och hur man skall använda de pengar som man har. Detta har naturligtvis ett direkt samband med bostadskostnadsfrågan. Vi har i detta land byggt och byggt med subventioner från staten, vilket har pressat upp boendekostnaderna till enorma höjder. Vi vet att hela 1980-talet var fullt av missbruk av detta system. TV visade i går kväll ett helt program om boende och byggande och om hur bulvanerna har härjat och fortsätter att härja i det svenska samhället. De har utnyttjat vårt subventionssystem, de subventioner som skulle möjliggöra för enskilda människor att bo på ett socialt rimligt sätt. Problemet är att vi har tillåtit att hela detta område har blivit fullt av spekulation. Ivar Franzén har mycket förnuftiga synpunkter och har en stark position i vår riksdagsgrupp när det gäller bostadspolitiken. Men han liksom vi andra är underkastade vad marknaden gör med räntan för att byggkostnaden skall komma ner till rimliga nivåer och för att därmed långsiktigt säkra en socialt acceptabel boendemarknad.

Herr talman! Jag har ett behov av att reagera mot Olof Johansson, när han påstår att socialdemokratin bröt överenskommelsen med regeringen i höstas. Vi ville direkt efter överenskommelsen aktualisera att man skulle skifta semesterdagarna mot en helgdag. Detta förslag avvisades av statsministern med beskedet att överenskommelsen skall gälla i alla sina delar. Därefter sänkte regeringen kapitalbeskattningen från överenskomna 30 % till 25 %. Trots att Carl Bildts bekräftelse av att de medel som blev över i löntagarfonderna skulle återföras till pensionsfonderna finns inspelad på brand bröt man detta löfte. Bara några dagar efter överenskommelsen förklarade Per Westerberg att privatiseringen skulle fortsätta som planerat. Nu skall man införa ett vårdnadsbidrag, fastän själva grundförutsättningen för att vi skulle gå in i diskussionen var att ett sådant bidrag inte skulle införas. Dessutom hade jag efter överenskommelsen träffat ett handslagsmässigt avtal med Bengt Westerberg om att vi skulle se på effekterna av efterfrågan i form av en försörjningsbalans. Om några förändringar skulle göras, skulle vi vara överens om dessa. Det är skälet till att vi röstade för både bensinskatt och moms i ett tidigare skede. Vi ansåg oss bundna i detta avseende. Så långt fullföljde vi överenskommelsen. Men när den var bruten praktiskt taget i alla för oss viktiga delar, sade vi till slut: Nu i slutet av denna riksdag redovisar vi och röstar för den politik som vi tror på. Det finns en sådan politik, Olof Johansson. Om Olof Johansson inte vet vad det socialdemokratiska alternativet innebär som vi har redovisat i finansutskottet och i andra sammanhang, beror det på att Olof Johansson inte har varit i riksdagen tillräckligt ofta. Så skyll inte det på oss. Jag ser detta såsom utomordentligt trist, men skyll inte det på socialdemokratin. Jag är van att följa överenskommelser. Så till detta om populism. Jag tog upp frågan om bostäderna, inte för att komma ifrån att vi måste dra in 3 miljarder kronor utan för att vi skall lägga ut besparingarna på ett annat sätt så att de inte slår så orimligt att människor får gå ifrån sina hem. Ert förslag ändrar på gällande villkor och spelregler, fastän ni alltid har sagt att man inte retroaktivt får ändra på dessa. Det rör inte företag, men det rör det som är bland det allra viktigaste, nämligen människors förmåga att klara sin bostad. Jag kan försäkra att vi med er politik går mot tragedier. Det är inte populism, när jag tar upp detta. Det gör jag därför att jag har träffat massvis av berörda människor.

Herr talman! Också jag har fört förhandlingar med Ingvar Carlsson. Därför är jag så störd av den bild av de höstliga överläggningarna och överenskommelserna som detta land har bibringats. I en för landet så djup ekonomisk kris måste vi även om vi har olika värderingar stå fast vid detta utåtriktade budskap. Vi skulle i dag kunna nå en lägre ränta och en starkare kronkurs, om det fanns bredare parlamentariska majoriteter. Uppriktigt sagt tycker jag att det nog finns skuld på båda sidor. Men jag förstår inte varför man inte kan komma fram till en gemensam lösning på problemen. Jag har inte varit direkt involverad i alla. Men när det gäller privatiseringen vill jag hävda att vi kom överens om ett moratorium. Har det skett några våldsamma privatiseringar sedan dess? Privatiseringen av Celsius pågår, men pågår något annat? Det är en rimlig åtgärd för att sprida ägandet. På det sättet tycker jag att det är oerhört viktigt. Men det innebär inte att vi skall privatisera till vilket pris som helst och hur snabbt som helst, utan det är naturligtvis beroende på den marknad som vi har. När det gäller vårdnadsersättningen finns naturligtvis de gamla motsättningarna, vilket Ingvar Carlsson vet, från slutmånens överläggningar och den lösning som Bengt Westerberg och andra hittade i samband med att man skulle klara ut vårdnadsersättningen. Det var inte något totalstopp för den reformen i samband med överenskommelsen. Det fanns flera partier i regeringen som aldrig hade accepterat det. Då hade vi ovanpå den ekonomiska krisen också fått en regeringskris. När det gäller vistelse i riksdagen, är det klart att jag inte är här lika mycket som tidigare, men jag läser ju skrifterna. En av dem har jag jobbat med i natt. I den finns det socialdemokratiska alternativet. Socialdemokraterna har väldigt mycket pengar över, vilket vi andra inte har.

Herr talman! Visst var det bra att turistmomsen sänktes och gav 10 000 jobb och billigare semestrar, Eller hur, Olof Johansson. Visst var det bra att det kom ett småföretagarpaket. Eller hur Olof Johansson? Visst var det bra att det blev en krisavgift, vilket Moderaterna inte gillar, dvs. att folk som har litet pengar får ett sänkt grundavdrag och får betala en krisavgift under två år. Visst krävs det nya grepp för att komma åt ungdomsarbetslösheten. Allt detta ingick i de diskussioner och de förhandlingar som vi så småningom hade med regeringspartierna. Det var väl trevligt, hoppas jag. Nu kan man fråga sig vad det är som skiljer mellan t.ex. Centerpartiet och Ny demokrati, och då har jag några frågor. Men innan jag ställer dessa frågor vill jag säga en sak. När ni diskuterar bostadspolitik och annat, så kom ihåg, vilket i och för sig alla vet men som jag tror att man alltid måste tänka på, att det inte finns något som är viktigare än räntan. Det finns ingenting som betyder så mycket som att få ned räntan. Varje politik som drivs måste därför sikta på att få ned räntan. Då löser sig kanske även problemen i bostadspolitiken utan alltför stora konventioner, även om den befinner sig i en socialistisk återvändsgränd. Men vad är det som skiljer? Jag skulle vilja ställa några frågor till Olof Johansson. Är det rimligt och vettigt, med tanke på arbetslöshet, svensk konkurrenskraft och vår framtid i Europa, att avveckla kärnkraften? Är det rimligt med miljöavgifter, att vi skall straffa oss själva? Det anses tydligen väldigt tjusigt i Sverige att vi skall se till att vi får lida litet mer än alla andra. Vi skall därför ha hårdare miljöavgifter än konkurrenterna. Vi har redan, med den politik som har förts, inte bara av den här regeringen utan främst av den tidigare, förlorat 200 000 industrijobb i Sverige på ett par år. Nu gäller det att hela tiden ha siktet inställt på jobben och se till att man inte gör det ännu svårare. Men det gör man med sådana miljöavgifter. Att få konkurrera på lika villkor är egentligen det enda som vår industri, stor som liten, begär. Bidrar ni till det? Miljön är internationell, och de i denna kammare som anser sig vara mer miljövänner än andra talar alltid om hur global och internationell den är. Men jag vill påminna om att miljöavgifterna också måste vara internationella.

Herr talman! Vi hade med en del i vårt valprogram. Sänkningen av turistmomsen var en sådan sak. Att förbättra villkoren för småföretagen och att driva en fördelningspolitik där alla är med och bär bördorna, även höginkomsttagarna, fanns också med. Man får väl säga att det i hög grad är Börje Hörnlund som har drivit fram systemet med ungdomspraktik, så att ungdomar slipper att hela tiden bli hänvisade till att stå vid sidan av därför att de inte har tillräcklig erfarenhet. Genom praktiken får de erfarenhet. Allt detta är bra. Jag delar naturligtvis uppfattningen att det långsiktigt viktiga på boendeområdet är, som jag sade tidigare, att få ned räntan. Man kan naturligtvis göra litet olika bedömningar om vad man har råd att avstå från i form av besparingar på det området just för att få ned räntan. Det är precis det som regeringen har betonat, bl.a. i samband med budgetpropositionen, dvs. att det grundläggande måste vara att långsiktigt få ned byggnadskostnaderna så att vi inte gör om samma dumheter som under i stort sett hela överhettningsperioden på 80-talet. Låt mig då besvara frågorna. Självfallet har vi även i miljöpolitiken anledning att vara långsiktiga. Det finns bara en enda långsiktig väg som är hållbar, och jag hoppas att Ian Wachtmeister instämmer i det, nämligen att komma bort från det som är miljöskadligt och få in det som är miljövänligt. Också på detta område har vi haft en folkomröstning. Alla alternativ i folkomröstningen stod bakom en avveckling av kärnkraften. Jag respekterar demokratiska beslut. Vi sade alla efter 1980 års folkomröstning att vi skulle respektera den. Nu befinner vi oss i närheten av den tidpunkt då den äldsta reaktorn blir 25 år. Det var det som var grunden för att vi senast år 2010 skulle avveckla kärnkraften i Sverige. Då är det också dags att lyfta frågan på nytt och inte glömma bort den. Vi får inte använda den glömska som kan ha uppstått från 1980 och fram till nu för att komma ifrån det som alla politiska partier på den tiden lovade. Naturligtvis är miljöavgifterna delvis en konkurrensfråga. Delvis är även de en fråga om hur man fördelar bördorna. Det har talats om skatteväxling här tidigare i dag, och det handlar mycket om det. Sänk skatten på arbete, och höj den på det som vi skall ha ut ur systemet, dvs. det som är miljöskadligt och det som vi inte kommer ifrån att betala förr eller senare.
Herr talman! Vad jag talade om i detta sista fall var att vi skulle ge svenska företag samma möjligheter att konkurrera som företag i andra länder. Det handlar om jobben. Och ger vi dem inte den rätten, får vi problem och arbetslöshet här. När det gäller kärnkraftsomröstningen var det faktiskt riksdagen även på den tiden som tolkade det resultatet. Och riksdagen tänkte fel och lär få slingra sig ur detta på något sätt. Jag ville bara testa litet grand hur det låter nu när eftertankens kranka blekhet dyker upp. Jobben, räntan och rättvisan återkommer jag till i mitt huvudanförande som väl lära äga rum någon vid femtiden i eftermiddag med det tempo som denna debatt har. Jag hade egentligen ytterligare en fråga som jag vill ställa. När regeringen uttalar sig om olika frågor, t.ex. om flyktingfrågan som togs upp här, är det alltid Bengt Westerberg som uttalar sig. Diskuterar ni dessa frågor i regeringen? Jag blir nästan litet rädd, eftersom man hör att det är andra krafter som bestämmer vad som händer i Sverige. Det är litet grand som när man häller ut vatten på bordet så rinner det ned någonstans, och då rinner det ned på Sverige. Och det var en väldig otur för oss. Det är precis som om det avgör att det inte sker här. Jag tror att det finns heliga kor, inte bara på Jordbruksdepartementet utan litet varstans i regeringen, och dem rör man inte, och man talar inte om dem. Men Olof Johansson kanske har någon egen uppfattning i den frågan. Eftersom jag sedan inte får bemöta det som han säger, då han antagligen drämmer till med något, ber jag honom hälsa regeringskollegerna att jag skulle rösta mot den flyktingpolitik som regeringen i dag driver, att vi har ett trettiotal konkreta förbättringsförslag och att vi är helt övertygade om att man skall hjälpa människor där de är, vilket ger mångdubbelt bättre effekt. Vi har föreslagit t.ex. katastrofbrigader, där man verkligen gör något och hjälper, i stället för att passivt säga att det är andra som bestämmer och att vi får se vad det blir. Och så småningom när det är för sent säger man: Oj då, hela Sverige är fyllt med flyktingläger. Det var väldigt tråkigt. Jag vet inte om mijöministern har tänkt på den aspekten, men vi får väl höra det.
Herr talman! I flyktingfrågan vill jag säga att jag har mycket lätt för att instämma med Bengt Westerberg i den argumentation som förekom tidigare, speciellt i frågan om vad vi kan bestämma över egentligen. Det är kanske inte alla som har klart för sig att problemen runt Sverige har förändrats sedan 60 tal, 70-tal och 80-tal. Vi som har litet längre perspektiv i politiken vet att dagens situation är extrem. Den framtvingade flykten från krigsområden har vi inte haft i samma omfattning sedan andra världskriget. Självklart påverkar det också Sverige. Det påverkar också de krav som ställs på oss, på hur mycket vi måste göra. Vi har inte möjlighet att bestämma över hur många som kommer hit. Vi skulle önska att människor kunde stanna i sin hembygd. Det är klart att vi skall hjälpa dem så nära den som möjligt. Men när de behöver skydd, och många behöver det, skall vi vara beredda att ta emot dem. Det är det vi försöker göra. Det innebär alltid svåra avvägningar. Energiöverenskommelsen, för det är faktiskt den frågan det handlar om, innehåller en hänvisning i det senaste riksdagsbeslutet, jag tror att det var 1991, till riksdagsbeslutet från 1988, där det finns en passus om år 2010 som den senaste tidpunkten då kärnkraften i Sverige skall vara avvecklad. Jag tror att det på det här området gäller att starta i tid, så att man kan göra den här avvecklingen -- när man nu ändå byggde färdigt 12 reaktorer -- utan att man får några stora påkänningar. Det som vi har lärt oss av utvecklingen, bl.a. i höstas när vi hade fem reaktorer avställda, är att utrymmet finns i dag. Problemet är att vi under lång tid har haft ett överskott på el i Sverige, vilket gjort det näst intill omöjligt att komma in med de alternativ som måste in. Jag tror att det är nödvändigt med en kombination av åtgärder, dvs. ut med det som skall ut och in med det som skall in, och det måste ske parallellt. Detta är vad riksdagen har sagt. Därför finns det anledning att börja tänka på avvecklingen nu. Självklart påverkar miljöavgifter konkurrensen. Men jag talar om att detta inte är den enda produktionsfaktorn. Utsläpp får man ändå betala på det ena eller andra sättet. De ökar vår miljöskuld. Gör man ingenting i det avseendet, skapar man desto större miljöskuld, som andra får betala efter oss, eller vi själva genom sämre hälsa.

Herr talman! Låt mig få börja med att önska riksdagens ledamöter och alla som eventuellt orkar lyssna fortsättningsvis, en riktigt god och skön sommar. Jag tror att vi alla behöver uppleva den underbara svenska sommaren som ligger framför oss. Vi kommer helt klart inte att kunna göra oss kvitt de bekymmer som vi har hanterat och resonerat om i dag. De kommer säkert att följa oss ut från de här salarna. Det vi på allvar bör bekymra oss över är en förtroendekris som finns visavi politiker i Sverige, men faktiskt också i hela Europa. Om allt fler människor börjar säga ''jag litar inte på politikerna, jag litar inte på staten'', eller kanske rent av ''jag litar inte på min medmänniska'', då har vi en förtroendekris som både mänskligt och ekonomiskt blir mycket svår och mycket dyr. En färsk SIFO-enkät visar att medborgarna anser att de mänskliga rättigheterna är det som Sverige mest bör verka för internationellt. Den här betoningen av människans villkor och värdighet är oerhört glädjande, tycker jag. Den visar sig också inrikespolitiskt genom att människor reagerar mycket starkt mot det man inte uppfattar som rent spel, eller som förtryck av medmänniskor. Efter den vedervärdiga kommunismens sammanbrott omhuldas nu så gott som överallt marknadsekonomin. Men vi får inte glömma att marknadsekonomin inte får ges totalt fritt spelrum. Den måste tyglas av etiska, sociala och ekologiska hänsyn. Det är bra att vi får större resurser till ekorotlarna. Det är självfallet angeläget. Det krävs krafttag mot fifflet i exempelvis restaurang och krogbranschen. Visst är det bra med lagens långa arm. Men ett fritt samhälle existerar inte utan gemensamma grundvärderingar som alla respekterar. Det är själva förutsättningen för frihet. En del uppfattar tydligen oss kristdemokrater som om vi vill ordna något slags hinderlöpning för människor. Men vi ser inte etiken som en snubbeltråd, utan som ett rättesnöre. Lagens långa arm räcker inte, utan samvetets röst måste också få höras! Vi måste förstå och respektera den vanliga medborgarens ilska och förtrytelse, när han från ringside sett hur yuppiegängen vältrat sig i lyx och nu slipper städa upp efter sig. Nu är det andra som får betala städnotan via skattsedeln och via det oförskämt stora räntegapet hos bankerna. Nu skall vi naturligtvis inte påstå att finanskrisen enbart skapats av finanssektorn. Vi har ju en internationell ekonomisk kris, och det politiska ansvaret bör delas av många. Men det var trots allt Ingvar Carlsson drog tidigare historien om prästen och chauffören. Jag anar att det var jag som skulle vara prästen som förpassades till de mindre lycksaliga boningarna, medan Ingvar Carlsson var chauffören. Ingvar ''Chauffören'' Carlsson. Jag hade snarast tänkt tala om Ingvar ''Loket'' Carlsson. ''Loket'' Olsson är ju känd, kanske också ''Loket'' Carlsson. Man kan ju hävda att Ingvar ''Loket'' Carlsson under 80-talet ledde en superbingo, som slutade med jättevinster för många av de redan rika, men med förlust för i stort sett resten av folket. Jag tycker att det skulle vara klädsamt om vi alla erkände att 80-talets sötebrödsdagar är slut. Nu är vi, som man brukar säga, inne i oxaveckorna. Det är det hårda slitet. Jag tycker att det skulle kännas befriande om också socialdemokraterna ville tillstå det. Socialdemokraterna lovar väldigt mycket, som jag sade tidigare, ungefär som om 80-talets ekonomi är kvar och fortsätter. Om jag får anspela på ''Loket'' Olsson igen. Han har ett TV-program där han drar ut lådor och det ligger någonting i lådan. Men när Ingvar ''Loket'' Carlsson öppnar sina är det ingenting i dem. De 12 miljarderna i besparingar kom ju aldrig. Herr talman! Man undrar också, det vill jag gärna ha sagt, hur en del av näringslivets representanter resonerar just nu. Skall vanligt folk acceptera krisbudskapen, borde ju somliga ytterligt högavlönade ha föregått med gott exempel och sänkt sina löner och själva tagit itu med alla fallskärmsavtal. Jag tror faktiskt inte att de skulle ha hamnat i någon särskilt svår svält om de gjort det. Jag är den förste att understryka att etiken gäller oss alla. Jag vill gärna ha sagt ytterligare en gång, kanske den hundrade här i kammaren, att jag aldrig har påstått att vårt parti har något monopol på detta. Jag vill bara påstå att de här frågorna är ytterligt betydelsefulla. Vi kristdemokrater finner det tilltalande att den nya läroplanen och andra dokument som styr skolans verksamhet nu äntligen betonar vikten av en gemensam etik. I läroplanspropositionen står det att ''som särskilt viktig framstår skolans värdegrund förankrad i kristen etik och västerländsk humanism''. Det är just detta helhetsperspektiv vi kristdemokrater velat få fram. Av skol och utbildningspropositionen framgår också att etik bör vara ett ämnesövergripande tema i gymnasieskolan. Vi är förstås också glada att religionskunskapen, och inom den kristendomskunskapen, fått en fastare ställning, men viktigast är som sagt helheten. Jag tror faktiskt att det säkraste och klokaste sättet att vinna framtiden åt våra barn och ungdomar är att satsa på kvalitet och bredd i utbildningen. Herr talman! Arbetslösheten är för närvarande, det är vi alla överens om, vår odiskutabelt största utmaning. Världen över talar man om ''jobless growth'', grovt översatt ''arbetslös tillväxt''. I UNDP:s, FN:s utvecklingsprogram, nyligen publicerade rapport påpekas att varken u-länders eller rika länders investeringar under det senaste decenniet har givit tillnärmelsevis så många jobb man förväntat. Utan tvekan krävs det nya modeller för en hållbar utveckling. Nu måste vi snabbt inse, som sagts tidigare, att skatte och avgiftssystem behöver förändras på ett sådant sätt att det blir resursförbrukning och miljöslitage som får bära kostnaderna, i stället för som nu, människors arbetsinsatser. Sedan kan man kalla det en skatteväxling för miljö och arbete eller vad man vill. Bland de mer än en halv miljon arbetslösa i Sverige finns ofantligt många ungdomar -- antingen öppet arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Bakom varje siffra finns en människa som inte känner sig efterfrågad, något som varje människa behöver och har rätt att få uppleva. I en rapport från folkhälsogruppen konstateras att arbetslösheten är ett folkhälsoproblem. Allvarligast är att vi riskerar att skjuta ungdomars framtidstro i sank. Vi får naturligtvis inte slå oss till ro. Vi måste hitta nya sätt att hjälpa in ungdomar i arbetslivet, hitta vägar att slussa över ungdomar från arbetsmarknadspolitiska åtgärder till ''riktiga'' arbeten. Vi kristdemokrater anser att det är befogat med en kraftig sänkning av, eller rent av att under en tid avskaffa, arbetsgivaravgiften för ungdomar som efter ungdomspraktiken får jobb på sin praktikplats. Det skulle vara ett bra sätt att locka företag att anställa ungdomar. Herr talman! En grundbult för oss kristdemokrater är att försvara den enskilda individens värde och värdighet. Det är just i ekonomiskt svåra tider som fördelningsförmågan sätts på prov. Jag kan ha respekt för att man har olika uppfattningar och åsikter om huruvida profilen på besparingarna är den rätta och riktiga. Vad man nära nog alltid glömmer bort i diskussionen är -- det har trots allt kommit fram litet -- räntans betydelse. En fråga som vi diskuterat mycket är: Om vi hade skapat en annan profil med hjälp skattehöjningar eller vad det nu kan vara, hade vi då fått ner räntan? Är det någonting som på sikt slår hårt mot dem som behöver vårt stöd och hjälp i samhället är det en för hög ränta. Jag tycker att det finns all anledning att gång på gång lyfta fram detta när vi talar om den fördelningspolitiska profilen, för det understryks alltför sällan. Det finns en risk att den ekonomiska krisen så ockuperar våra sinnen, att vi glömmer att värna våra livsbetingelser. Ingen av oss, helt oberoende av partitillhörighet, kan glädja sig åt en fet plånbok eller den bästa materiella standard om jord, luft och vatten förgiftas. Om ozonlagret blir ännu tunnare, om skogar blir mer försurade och dricksvatten blir en bristvara även för oss, vad har vi då uppnått? Jag tror dessutom att den biologiska mångfalden och de genetiska frågeställningarna måste få dominera debatten i mycket större utsträckning framöver. Herr talman! Filosofen Martin Buber har sagt att människan skapar sin värld i relation med andra människor. Av en del av det som nu skrivs och hävdas i debatten får man föreställningen att det ideala, det bästa tänkbara, samhället består av helt fria individer som studsar runt som ädelgasatomer, utan att kunna förena sig med andra. Som ni vet fungerar ädelgaser på det sättet. De bildar ogärna kemiska föreningar. Ett friskt samhälle bygger hela tiden på att individer i samverkan skapar förutsättningarna för välfärden. Det är inte staten som behöver stärkas, det är individernas förmåga att i samverkan med andra, i små grupper, skapa trygghet och kreativ förnyelse. Träd växer som bekant inte från kronan och neråt utan från frön och späda plantor. Jag tror att de små naturliga gemenskaperna, främst familjen, avgör om välfärden i vårt samhälle, blir hållbar. Den FN-rapport jag nyss nämnde, Human Development Report, har i år som tema hur man skall få människor delaktiga i utvecklingen. I rapporten talas det starkt för decentralisering och för att enskilda organisationer skall ha ett större ansvar för utvecklingen. Det är just det vi kristdemokrater talat om i många år. Samtidigt talas det i rapporten för det som kallas subsidiaritet. Man uttrycker det så här: Nationalstaten är för liten för de stora problemen och för stor för de små. Under de kommande månaderna kommer vi i Sverige att ha en intensiv och hälsosam EG-debatt. Häromdagen yttrade överbefälhavaren i Belgien: ''Vi belgare måste se till att tyskar och fransmän är vänner, det är vår enda chans att överleva.'' Jag tycker att detta synsätt kommer bort för mycket i den svenska debatten. EG-idén är en fredsidé. Hur skulle det ha sett ut om varje enskilt land i Europa hade hållit sig med en egen utrikes och säkerhetspolitik? Europas historia har lärt oss alltför väl vart det kan barka. Sedan vill jag gärna citera författaren och filosofen Rolf Edberg, som för inte så länge sedan sade i en DN-intervju: ''EG behövs för miljöfrågornas skull.'' Det talas mycket om grundtrygghet just nu. Nästan alltid gäller då diskussionen pengar. Jag är helt på det klara med att de spelar en väsentlig roll. Om debatten om grundtryggheten är inriktad på att förbättra för de sämst ställda grupperna på bekostnad av de välbärgade, finner jag det fullt acceptabelt, men jag är inte så säker på att det är så. Samtidigt kan jag inte låta bli att säga att det är litet märkligt att vi inte talar mer om den grundtrygghet som är oavvislig, nämligen den trygghet som barn behöver och har rätt till när de växer upp. De har rätt till en trygg barndom, rätt att vara älskade, omtyckta, med möjlighet att identifiera sig med positiva förebilder. Herr talman! Det är litet av en terminsavslutning i dag. Det har varit tuffa terminer. Det hade givetvis varit mycket roligare och mer givande att ha en kista full med guld i stället för att behöva ta hänsyn till en gigantisk statsskuld och hisnande underskott. Men var säkra på en sak: vår målsättning är att få svensk ekonomi i balans, för att kunna baka en större kaka och få möjlighet att hjälpa de grupper som onekligen behöver få förbättrade levnadsvillkor. Det handlar om att se till att de gamla och sjuka icke kommer i kläm. De har rätt till en trygg omsorg och den bästa vård. I flera kdsmotioner i riksdagen har vi krävt att alla medborgare skall säkerställas en vård och omsorg av god kvalitet. Och först och främst är det de sämst ställda pensionärerna som skall ha sina förhållanden förbättrade. Därför var det ett oavvisligt krav att dessa pensionärer inte skulle drabbas när pensionen sänktes. Sist men inte minst är det viktigt att se till att resurserna räcker för att förbättra de mänskliga rättigheterna också för jordens fattigaste. Hela biståndspolitiken har detta som yttersta syfte. Men biståndet kan inte ensamt klara denna uppgift. Vi måste också riva handelsmurar. En fri handel mellan i och u-länder skulle för u-länderna betyda ett nettotillskott som är vida större än världens samlade bistånd. Låt oss i första hand drivas av solidaritet. Den som inte vill bry sig om medmänniskor var de än bor bör åtminstone för framtida generationers överlevnad engagera sig. Herr talman! Våra ungdomar måste få känna framtidstro. Vi har bara en jord, den är odelbar, och den tillhör också morgondagens människor.

Herr talman! Tänk, att få vara med här och lyssna på en debatt mellan statsministern och Ingvar Carlsson om verkligheten. Två duktiga, men ändå två politiska broilrar som inte jobbat i den verklighet som de tävlar om att besöka. Under min tid i riksdagen har jag lärt mig att Ingvar Carlsson tar bussen från Tyresö och att -- det har jag hört tre gånger nu -- statsministern har varit i Karesuando. Jag gratulerar. Nu är sommaren här, och riksdagen skall ta ledigt. Hela Sverige tar ledigt över sommaren. Fabrikerna stängs. Problemen tar vi upp i höst. Det är en något grym beskrivning. Men när det gäller riksdagen -- givetvis också när det gäller Sverige -- är läget allvarligt. Under åtta månader är det som sker här viktigt. Under de resterande fyra månaderna behövs vi inte. Det är något fel någonstans. Antingen står världen stilla under den tiden, eller också är det vi som tänker fel. Om det skulle bli en förändring i hela uppläggningen när det gäller Jugoslavien och våra trupper som skall dit, skall enligt min uppfattning en urtima riksdag inkallas. Om den ekonomiska krisen skulle förvärras och det behövs en extrem åtgärd av något slag, skall riksdagen inkallas. Ni borde allihop tänka på att ni riksdagsmän faktiskt är avlönade för helårstjänstgöring. Även om sommaren är här, är det som ni vet vinter i välfärdslandet. Det politiska etablissemanget befinner sig ganska långt ifrån folket -- inte bara med tanke på kulvertarna i det här huset. Demonstranterna -- i regel betalda -- går ovanpå bron, medan politikerna springer under i en kulvert, så att de skall slippa att träffa demonstranterna. Jag går ovan jord och får hela tiden träffa dem. Ibland sjunger de, ibland buar de. Men det är i alla fall en viss kontakt med verkligheten. I en vidare bemärkelse befinner vi oss nu i ett skede där folk har hunnit längre än det politiska etablissemanget. Människor är mer inställda på att se förändringar och att göra någonting, medan politikerna försöker att hålla kvar så mycket som möjligt av sitt eget. Man vill inte så gärna sopa framför sin egen dörr, man vill inte städa trapporna uppifrån och man vill inte föregå med gott exempel. Med den enkla idéen -- som alla utom de som sitter här skulle gilla -- att ingen satt här mer än två mandatperioder, skulle det bli en förändring, en aktualisering. Då skulle den berömda, tunga, vemodiga gobelängen fladdra av vinddraget. Det behövs nämligen en förändring. Hela världen förändras, och vi här måste också förändras. Människor behöver inga förmyndare. Vi skall inte hålla på att i detalj tala om för människor vad de skall göra. Så småningom kommer det att ske en förändring. Jag vill påstå att skillnaderna mellan oss och de andra partierna är att vi vill se en snabbare förändring, vi vill göra något i tid och att de är för sent ute. Den skillnaden är enorm. Med tiden kommer vi alla att tycka samma sak, men utveckling innebär att man gör någonting i tid. Vi i Ny demokrati är en produkt av den kritiska verklighet som finns här utanför. Det tjänar ingenting till att bli arg på oss, därför att då kommer det bara att bildas nya partier som träder in i politiken och tar saken i egna händer. Vi vill se fakta på bordet. Då bemöts vi med att vi är skumma, att vi är rasister, att vi är människofientliga och -- som vi nyss fick höra -- invandrarfientliga. Och detta bara för att vi vill ta upp och diskutera de frågor som alla människor ute i samhället talar om. Jag tycker att det är märkligt. Enligt den definitionen är en god politiker och en god människa den som sopar problemen under mattan och sedan låter barn och barnbarn lösa problemen. Nu är det kris i Sverige, och detta måste alltså politiken avspegla. Det får då inte längre finnas några heliga kor och en massa politiska låsningar. Vi måste i stället ha praktiska lösningar. Vi skall komma ihåg att Sverige säkert har en strålande framtid, men det kan vi ju inte få om vi ger bidrag till varandra eller om vi står här och pratar om vem som kan ge mest bidrag till den andra. Vi får inte heller någon strålande framtid genom att vi ger oss själva dubbla pensioner och fallskärmsavtal, det får vi genom att släppa greppet om bordskanten och gå ut i verkligheten och förändra. För detta krävs det ledarskap. För politikers del innebär ledarskap att man föregår med gott exempel. Är det inte konstigt att vi inte kan göra det, att vi inte kan sänka partistödet, organisationsstödet och att vi inte stenhårt kan gå in för att inte bara reagera utan även agera mot fallskärmsavtal, politiska utnämningar, borstande på ryggen och allt vad det kan vara? I all min enkelhet menar jag att politiker måste kunna säga till folk: Vi kommer att kräva mycket av er, kära medborgare och skattebetalare. Vi vet att ni är vår arbetsgivare. Ni betalar vår lön. Därför skall vi föregå med gott exempel. Vi kommer att dra ned på partistöd och organisationsstöd och annat, men också ni måste tyvärr ställa upp. Det blir sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen, därför att det inte finns pengar, därför att man från den här kammaren och från olika regeringar har lovat mer än vad man kan hålla. En annan sak som är viktig är att vi här borde granska mera och budgetera mindre. Stora dåliga företag gör inget annat än budgeterar. De gör femårsplaner, tioårsplaner och femtonårsplaner. Sedan hinner de inte ens följa upp hur det blev, därför att då håller man på med nästa budget. Riksdagen skulle ägna sig mycket mer åt att granska det som sker. Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket gör en god insats när det gäller granskning. Men vi här inne borde också granska. Självkritik, tummen på ögat på oss själva och på dem som sitter i regeringen, och sedan skall vi fråga oss: Vad hände efter det att riksdagen hade givit regeringen till känna -- eller vad det heter för någonting. Vad hände? Hände det någonting alls? Kostade det sex gånger mer än vad man förutsatte? Varför begravdes alltihop i en utredning? Vad kan då riksdagen göra? Jo, den kan göra vissa saker just nu. Det handlar om de viktigaste sakerna: jobben, räntan och rättvisan. Om jag börjar med jobben, vad är det som vi kan göra? Vi har i dag en arbetslöshet, vilket betyder att det råder brist på arbetsgivare, dvs. småföretagare av alla sorter. Det betyder inte att det råder brist på arbetsgivarföreningar och sådant. Här inne finns ett glödande intresse för Volvo och Procordia. Det är härliga grejer, därför att det är stora saker. Men det är inte Volvo och Procordia som fixar några jobb. De käkar upp företag och spottar ut kärnorna. Det blir alltså färre arbeten, när de håller på. Det är i de små och medelstora företagen och i de företag som ännu inte existerar som jobben finns. Men det bekymrar man sig inte tillräckligt om. Vi här kan skapa förutsättningar, framför allt via skatterna och genom att förenkla även sådant som inte handlar om pengar, som Alf Svensson talade om. Det finns också annat, t.ex. alla krångliga papper som gör att folk får eksem. Vanliga företagare har inte så stor vana på det området, medan sådant folk som P G Gyllenhammar inte ens har sett papperen. Så är det. Det finns tiotusentals jobb. Bengt Westerberg sade att man inte kan skapa jobb genom att ändra på trygghetslagarna och arbetsrätten. Jag vet inte vad Bengt Westerberg menade -- det är ofta som jag inte vet vad han menar -- men det kanske han själv vet. Jag vet dock vad jag menar. Det är viktigt att ändra trygghetslagarna. Facken måste ta tillbaka sina positioner. Annars anställs inte de ungdomar och andra som behövs. Man borde i stället införa lärlingssystemet. Men det går rakt emot den solidariska lönepolitiken. Det är ju alldeles förfärligt. De flesta av er skulle väl förlora era jobb, eftersom det är så många av er som jobbar för något fack. Så får man inte säga. Titta på de länder som har låg ungdomsarbetslöshet! Hur kan de ha det? Jo, de har lärlingssystem. Titta på Tyskland, där ungdomsarbetslösheten ligger på en tredjedel av den totala genomsnittliga arbetslösheten! Det är sådana här pragmatiska saker som är så vikitiga. En enmansföretagare säger så här: Äsch, jag anställer ingen. Jag hade tänkt att anställa min kompis, men det är så besvärligt. Sedan gör enmansföretagaren upp med kompisen om att kompisen skall jobba svart. Just det, herr talman. Ni ser litet förvånad ut? Usch då, tänker talmannen och andra, skall kompisen arbeta svart? Och inte nog med det, den här kompisen jobbar inte bara svart utan han kommer antagligen att dessutom ta ut från a-kassan på samma gång. Kan ni tänka er, vilken filur! Så här går det till. Detta pågår för fullt i vårt samhälle. Det kallas för bidragsfusk. Nej, säger folk, inte kan man bära sig åt så. Jo, det kan jag lova er, precis så går det till. Vad beror det på? Jo, man har blivit lurad på något sätt, och då tycker man att man kan luras tillbaka. Det största felet av alla är nämligen att hela Sverige är fullt av folk som tror att staten har en stor kista med pengar. Därför säger man: Äsch, man kan alltid lura staten. Vi måste alla tala om att det inte finns några pengar. Hos fru Wibble finns det bara ett stort svart hål. Det är folket självt som tillskjuter alla medel. Det är folket som finansierar bidragsfusket. Sänkningen av turistmomsen handlar om att skaffa jobb. Det handlar inte om Bert Karlsson och Sommarland, och att det är kul med karuseller osv. Det handlar om jobb och om billiga semestrar. Det är en åtgärd som skaffar jobb. Det finns ett helt paket med förbättringar för småföretagare. Vi har knuffat på regeringen. Regeringen har varit duktig -- bra, ös på! Men så har vi innovatörerna och uppfinnarna. De måste också få svängrum och förståelse. Det måste bli fint att vara litet tokig i Sverige. Det är det inte nu. I Sverige skall man vara byråkrat. De säger: Vilken besvärlig typ. Han verkar ju inte riktigt klok. Han har en massa produktidéer. Ta ut honom någonstans. Man skall ta hand om dessa människor. Hur kan man då göra det? Jag lovar er att det blir kulturkrock. Snacka om delpensionen! Vilken kulturkrock det blir när en byråkrat möter en uppfinnare. Byråkraterna har inte en aning om var de befinner sig över huvud taget. Därför måste folk i näringslivet ge sig in i detta själva och ställa upp. De måste vara med och få i gång innovatörerna. Pengarna finns. Dem skjuter vi till -- 100 miljoner hit, en miljard dit. Det handlar om hur pengarna används. Folk från näringslivet skulle -- om de hörde detta, men det gör de inte -- sätta fart och hoppa in i detta utan fallskärm. Det är kul att hoppa utan fallskärm, i varje fall i början. Sedan var det detta med arbete. Det gäller att arbeta sig ur krisen. Tror ni att vi blir konkurrenskraftiga om vi jobbar mindre? Gudrun Schyman skall jobba sex timmar om dagen. Snart är det väl fyra timmars arbetsdag, och så skall folk ha semester hela året och alla skall få pension när de är 58 år. Tror ni att vi blir bättre då? Japanerna sitter där borta och gnuggar händerna och säger: Vilka underbara idioter de är i Sverige! Dem kan vi konkurrera ut hur lätt som helst! Vi måste uppmuntra dem som försöker. Vi kan inte ge bidrag eller lön utan krav på motprestation. Det finns någonting som heter Hallstahammarmodellen. Vi måste hela tiden ställa motkrav. I dag förekommer det ofta att folk säger: Jag har inte råd att jobba, eftersom arbetslöshetsersättningen är högre än lönen. Det stämmer, herr talman. Absolut. Tänk er ett företag där man säger: Det här företaget går så dåligt, så nu ger vi fem veckors extra semester till de anställda. Vi tar fyra timmar arbetsdag. Vi anställer tolv personer som vi inte behöver och sedan stänger vi av datamaskinerna. Det går åt skogen för det företaget. Det gör det för Sverige också, av precis samma skäl. Jag hade tänkt att gå igenom hur den politiska våren har varit, men det skulle vara en så traumatisk upplevelse och framkalla sådana adrenalinchocker hos statsministern att jag avstår från det just nu. Jag kanske gör det litet senare. Ny demokrati har attackerat mycket. Vi kommer att fortsätta attackera. Det obehagliga med oss är att vi kommer att attackera yrkespolitiker, facken, organiserad brottslighet -- alltihop, vad det än är. Det tråkiga för oss är att vi nästan alltid har rätt. Jag börjar bli trött på att ha rätt hela tiden. Kan ingen se till att vi får fel? Jag hade rätt om räntepolitiken. Vi kommer att få rätt om flyktingpolitiken också, när det blir för sent. Att ha rätt är det värsta jag vet. Det kan jag tala om, så kan Westerberg lugna sig på den punkten. Tänk er om jag kunde få rätt en gång till. Tänk om Riksbankschefen genomgick någon sorts hypnotisk behandling och plötsligt agerade riktigt. Då skulle jag inte få rätt. Vad skönt det vore! Exemplet är rent hypotetiskt. Vi har talat om räntan. Den är fantastiskt viktig. Regeringen har faktiskt försökt. Vi har från Ny demokratis sida försökt enormt för att få ner räntan, så att någonting skall ske. Vad har då skett? Jo, när det var upplagt för straffspark, öppet mål, målvakten var sjuk och utburen, då skulle Dennis skjuta in bollen. Det gick inte. Han sänkte räntan med 0.25 %, för att han är den envisaste personen i Sverige. Nu skall han antagligen visa det en gång till. Men undrens tid är inte förbi. I morgon kanske Riksbanken sänker räntan med 0,25 %. Då är jag övertygad om att Riksbankschefen gör det bara för att han tycker så mycket om mig och vill göra mig glad. Om jag skulle göra någonting för att göra er här i kammaren glada, skulle det givetvis vara att säga: Vi lovar att inte vara ute och resa i sommar och störa er. Det kan jag tyvärr inte lova. Tvärtom, vi kommer att vara ute överallt i Sverige. Var ni än hänger upp era hängmattor kommer ni att få höra våra ljuva röster. Glad sommar i alla fall!

Herr talman! Tyvärr hade jag rätt i min första replik om Ian Wachtmeister. Jag vill säga några ord om Ian Wachtmeister påstod tidigare att det inte är tillåtet att kritisera invandrarpolitiken. Om det är något som har debatterats här och i massmedierna, ja överallt, så är det invandrarpolitiken. Men det finns en sak man inte får säga för Ian Wachtmeister. Man får under inga omständigheter kalla den som framför invandrarfientliga påståenden för invandrarfientlig. Det Ian Wachtmeister påstod här tidigare, att vi svenskar riskerar att bli en minoritet i vårt eget land, är en klart invandrarfientlig uppfattning, för att inte säga ett rasistiskt påstående. Ian Wachtmeister svarade inte Bengt Westerberg när han frågade hur länge en människa skall stämplas som invandrare -- 100 år, 200 år, för evigt. Är Ian Wachtmeister själv en invandrare? I det perspektivet är vi alla invandrare. Eller skall vi förbjuda all flyttning över gränserna fr.o.m. nu?

Herr talman! Eftersom frågan när jag kom till Sverige har ställts många gånger, skall jag ange året exakt. Jag tror det var 1567. Ändå ser jag ganska frisk och förhållandevis ung ut. Mitt namn är vidare Ian Wachtmeister, vilket är ganska intressant. Ingvar Carlsson kallar mig för det ibland. Men när han skall lägga litet andra aspekter på det kallar han mig för Ian Wachtmajster, för att det skall kännas som att det där är en litet konstig kille. Jag är mycket riktigt invandrare. Jag skulle tro att Ingvar Carlsson är invandrare. Jag kan mycket väl tänka mig att de allra flesta här i kammaren är det. Det är inte det det handlar om. Man skall inte försöka blanda bort korten på det sättet. Här handlar det om en extrem situation. De största befolkningsförflyttningarna någonsin i Europa äger rum nu. Då gäller det att regeringar är kloka. Vår regering har faktiskt inte varit riktigt klok. Därför har vi betydligt större invandring hit och betydligt fler människor i flyktingläger i Sverige än i något annat land, räknat per capita. Då är våra grannländer och Tyskland inräknade. Detta är ett stort problem. Det är ett socialt problem. Det är problem ute i samhället. Folk talar om det osv. Som jag har sagt förut: Vi kan göra insatser. Vi är beredda på allt möjligt. När FN behövde 160 miljoner dollar för ett år i Jugoslavien sade vi: Ta de pengarna från Sverige, för de andra fegisarna vill ju inte ge pengar dit. Skicka 160 miljoner dollar härifrån -- det var 1 miljard kronor då. Det föreslog vi, för att det skulle göra nytta. Vi har föreslagit katastrofbrigader. Vi föreslår aktiva ingrepp. Vi gömmer oss inte. Vi försöker inte bygga upp några murar. Men vi vet att vi inte kan lösa problemen genom invandring hit till Man säger: Titta, nu har vi tagit in dessa människor i Sverige. Det är väl tjusigt. Men de får inte asyl. 96 % eller 83 % eller vad det är -- man får olika siffror -- har fått avslag på ansökan om asyl. Vad är det för humant i det? Vad är det för fel om vi säger det? Jag har hört att det är diskussioner om ifall man skall få sjunga Du gamla du fria på skolavslutningarna i svenska skolor. Jag tycker att man skall det. Jag tycker att svenska medborgare skall tala svenska språket osv. Vi skall ställa dessa frågor, men kanske inte lika snabbt som vi tvingas göra just nu, utan med alla fakta på bordet. De är mycket allvarliga. Vi har här ett jätteproblem i Sverige. De som kommer att framstå som skyldiga, vare sig det går bra eller dåligt, är vi. Människor kommer att fråga: Vad sysslade man med år 1993?

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att se att problemet inte är de människor som kommer hit, utan det faktum att de tvingas att fly. Det blir ytterligare ett problem om man, som Ian Wachtmeister, menar att de skall tvingas att stanna kvar och låsas in tillsammans med sina bödlar. Det är inte en särskilt human hållning. Ian Wachtmeister sade en bra sak i sitt inlägg, nämligen att vi som politiker skall föregå med gott exempel. Ett sådant gott exempel kan vara att uppträda med trovärdighet. Det kan vara intressant att veta att Invandrarverkets totala kostnader för budgetåret 1991/92 uppgick till ca 7 miljarder kronor. För perspektivets skull kan man konstatera att svenskarna under 1991 lade ned 7 1/2 miljard på godis, 21 miljarder på spel och lotterier och 24 miljarder på alkoholhaltiga drycker. Det kan ge litet av proportioner på problemet och vad det handlar om. Jag skulle i detta inlägg också vilja göra något av en summering av det år som har gått. Jag delar, som jag tidigare sade, inte statsministerns självgoda beskrivning av vad som har gjorts. Jag vet inte riktigt varifrån han får sin inspiration. Det kan knappast vara från resorna land och rike runt. Är det så, kan det möjligen vara från förstaklassvagnen eller kanske från något privatchartrat flygplan. Till den verklighet som de flesta delar hör gymnasieskolan och även arbetslöshetskaféerna, som växer i antal. I varende stad i Sverige i dag finns det minst ett kafé för arbetslösa, och det är mycket intressanta ställen. Där möter man människor som inte alls tycker att det är ljus i tunneln eller att vi har en kompetent regering. Där möter man människor som har stora sociala problem och som in på huden känner de ekonomiska orättvisor som breder ut sig i vårt samhälle. Det är människor som i mycket hög grad är provocerade av de orättvisor som finns och av det privilegiesamhälle som faktiskt har vuxit fram i Sverige under de senaste decennierna. När fallskärmsavtalen och banksvindlerierna avslöjas blir människor upprörda. Det som händer bl.a. ute på arbetslöshetskaféerna -- jag har besökt många under våren -- är att människor börjar bryta tystnaden. Man sitter inte längre hemma i soffan och blir upprörd, man knyter inte bara näven i byxfickan, utan går faktiskt ut och visar sin ilska och sin vrede. Man börjar gå samman och diskutera hur vi skall lösa problemen, vilka krav man skall ställa eller framför allt vem man skall rikta dem till. Vi har träffat många av dessa människor här utanför riksdagshuset i olika grupper och i olika former. Jag tror att vi kommer att få se många fler av dem. Något som oroar mig är att jag tror att om ingenting görs, kan de ökande sociala klyftorna och sociala orättvisorna komma att ta sig mera våldsamma uttryck för åtminstone en grupp, nämligen ungdomarna. De ungdomskravaller som vi har sett tendenser till under det senaste halvåret tror jag kommer att bli vanligare om inte ni i regeringen bättre kan hantera denna situation. Det allra bästa vore naturligtvis att ni avgick så fort som möjligt, men jag misströstar inför den möjligheten. Det vore annars ett bra recept för att möta den verklighet som många lever i i dag. I den regeringsdeklaration som Carl Bildt presenterade i höstas fanns fyra viktiga mål. Det första var att föra Sverige in i det europeiska samarbetet genom förhandlingarna om medlemskap i den europeiska unionen. Det andra var att bryta den ekonomiska stagnationen, att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation med stark och växande ekonomi. Det tredje var att förbättra välfärd och social omsorg. Det skulle göras särskilda insatser för de sämst ställda. Det fjärde var att utforma en långsiktigt hållbar utveckling mot ett samhälle med frisk luft, rent vatten, levande sjöar och skogar. Vad gäller den första uppgiften, att föra Sverige in i det europeiska samarbetet genom medlemsförhandlingar, får man väl säga att regeringen har varit ganska lyckosam. Förhandlingarna pågår. Det som man glömde var att det som vi nu förhandlar om medlemskap i inte är det som en majoritet här i riksdagen har sagt ja till, nämligen den europeiska gemenskapen. Det som regeringen nu förhandlar om är ju ett medlemskap i den europeiska unionen, och det är något helt annat, vilket några moderata riksdagsledamöter också har påpekat. Unionstanken har vi inte diskuterat, röstat om eller tagit ställning till. Det är det EG som finns i dag som vi har tagit ställning till, och det är inte det EG som kommer att finnas den dag då Sverige eventuellt skall bli medlem. Detta är en växande insikt hos många, inte bara hos gymnasieelever och andra ungdomar. Det finns också många i era egna partier som fått denna insikt att unionen är något helt annat. Denna diskussion behöver vi nog föra allihop. Jag tror att det är ett stort misstag av Carl Bildt att kalla alla oss som säger nej till unionen isolationister eller extremister. Det innebär att ungefär 45 % av den svenska befolkningen i dag skulle vara isolationister eller extremister. Det innebär också att hela den danska befolkningen, som vid sin senaste folkomröstning sade nej till det militära och säkerhetspolitiska samarbetet och nej till den ekonomiska och monetära unionen, skulle vara nationalister och extremister. Det innebär också att en majoritet av den norska befolkningen skulle vara extremister och nationalister, ävenså en majoritet i Finland. Jag tror inte att det är så många som ställer sig bakom den beskrivningen. Jag tror faktiskt att det är mycket dumt av Carl Bildt och regeringen att föra diskussionen i de termerna. Jag tror inte att det gynnar en utvecklande debatt, som vi väl ändå skall ha, syftande till att så många som möjligt röstar, ja eller nej, den dag när vi förhoppningsvis får en folkomröstning. Jag anser dessutom att vi bör ha denna folkomröstning gemensamt i Norden. Det vore intressant att få veta hur regeringen ser på en sådan samtidig folkomröstning i de nordiska länderna för att undvika en ''dominoeffekt'', som man annars kan försöka få fram genom att säga att alla andra kommer att säga ja och att vi då ensamma blir kvar. Det är viktigt att vi tillsammans i Norden röstar på samma dag. Det är en fråga som de nordiska vänsterpartierna driver gemensamt. Så över till frågan om att bryta den ekonomiska stagnationen. Det var intressant att läsa en kommentar i Svenska Dagbladet i den frågan. Det konstaterades där att bruttonationalproduktionen för tredje året i rad sjunker med 1,7 % och att regeringsförklaringens högtidliga löfte att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation med en stark och växande ekonomi därmed inte är infriad. Det var Svenska Dagbladets kommentar. Jag vet inte om Carl Bildt delar den uppfattningen eller inte. Det lät i varje fall inte så inledningsvis, men det är möjligt att den här debatten har lett till en viss tillnyktring i det avseendet. Vad sedan gäller frågan om att förbättra välfärd och social omsorg genom valfrihetsrevolution i välfärden och genom särskilda insatser för de sämst ställda är det inte mycket bevänt heller med detta. Jag tror att det är få människor i Sverige i dag som känner sig upplyftade av att de nu har varit med om en valfrihetsrevolution och som tycker att den sociala välfärden nu har vuxit och står och blomstrar i varje buske. T.ex. husläkarreformen uppfattas tvärtom av många som en nedmontering och nedbrytning av en väl fungerande sjukvård. Jag vet inte hur mycket det har blivit av valfriheten i övrigt heller. Men det som har hänt är att många människor, på grund av att de har blivit utkastade i arbetslöshet, inte har mycket att välja på över huvud taget. De har att välja på en försämrad akasseersättning. Blir de sjuka har de att välja på en försämrad sjukförsäkring, inkl. karensdagar. Om de vill utbilda sig har de att välja på sämre studiebidrag. Om de vill försvara sitt arbete har de att välja på en försämrad arbetsrätt. Jag kan inte se många plustecken i fråga om denna ambition. Jag tycker att de särskilda insatserna för de sämst ställda snarare kan beskrivas som att ni med stor frenesi har infört särskilda pålagor för de sämst ställda i samhället. Så till den fjärde ambitionen, som handlar om att forma en långsiktig och hållbar utveckling mot ett samhälle med frisk luft, rent vatten, levande sjöar och skogar. Statsministern beskrev kretsloppspropositionen som något kanske inte revolutionerande men ändå positivt. Den har bemötts med en mycket stor skepsis i många läger. Många har med rätta, inkl. Vänsterpartiet, uppfattat den som en väldig massa tomma fraser med till intet förpliktande ordföljder. Det här är inte ett framsteg, Carl Bildt. Jag har tidigare i en replik tagit upp en artikel av Robèrt. Han menar att politikerna dömer människorna till miljöförstöring. Det var hans kommentar till denna kretsloppsproposition som regeringen tycker att man har varit så duktig med. Jag skall citera en marinbiolog som har uttalat sig om läget på området. Det gäller framför allt Östersjön, och det är ett inlägg i debatten om bron -- som jag förstår att vi är överens om att vi inte skall ha. Han säger följande: ''Vi har inte längre hav runt Sverige. Vi har en näringsrik algsoppa, spetsad med PCB och kryddad av tungmetaller, där bly och kvicksilver är grädden på det förstörda moset. Tyvärr duger inte denna anrättning ens till våra hundar -- än mindre till de varelser som måste försöka leva där; torskar, sälar, musslor och andra oskyldiga stackare.'' Så är den realistiska beskrivningen av läget. Jag skulle också önska en mera realistisk beskrivning av hur vi har kommit dit vi är. Det har förts en debatt mellan Socialdemokraterna och regeringen om vems felet är. I beskrivningen av vad som hände under 80-talet saknar jag följande. Jag saknar en kritik av det faktum att valutaregleringen avskaffades utan att man kom med något annat i stället. Det blev det som möjliggjorde för stora företag att flytta ut sina här i landet intjänade vinster. Jag saknar en kritik mot det faktum att den devalvering som genomfördes under 80-talet inte följdes upp med några politiska beslut som ledde till att vinsterna från devalveringen investerades i detta land. Företagen kunde fritt använda pengarna och flytta dem utomlands, och inte så sällan använda dem för spekulation i fastigheter i andra länder. Det är något som vi dyrt får betala för i dag. Jag saknar också en beskrivning av och kritik mot det faktum att den skattereform som Folkpartiet, och som innebar att högavlönade fick sänkta skatter och lågavlönade fick ökade pålagor, inte var finansierad. Den är skuld till en stor del av det i dag existerande budgetunderskottet. Det är en stor del av underskottet som inte kan hänförs till den internationella lågkonjunkturen. Häri ligger en gigantisk överföring av pengar från fattiga till rika. Det är en orimlighet. Det tycker jag att man skall rätta till i dag genom att föra tillbaka pengarna. Vårt förslag är alltså, vilket kommer att framgå senare i debatten, omfördelning. Vi är också oroade över budgetunderskottet, över räntorna på utlandslånen osv. Detta problem måste lösas. Men det måste lösas med hjälp av omfördelning. Det finns pengar i det svenska samhället. Jag tror inte att någon går på pratet om att Sverige är ett fattigt land. Det finns pengar hos höginkomsttagare som i dag är låsta i ett sparande och som i stället, med hjälp av politiska beslut, skulle kunna föras över till de hushåll som kan använda dem för tak över huvudet, mat för dagen och konsumtion. Det skulle också lätta på trycket i den hemmabaserade industri som det i dag går dåligt för. Det finns i dag vinster i de delar av exportindustrin som har vunnit på kronans fall. Nu gäller det framför allt att se till att de pengarna kommer till användning i den svenska industri som vill vara med och bygga upp det samhälle som skall basera sig på bättre teknologi, på mera framåtsyftande miljöteknik och på en utveckling av kollektivtrafiken samt ett värnande om det jämlika samhället, både vad gäller kön och vad gäller regionalpolitiken. Det krävs politiska beslut som för över pengarna från där de finns och dit där de kan användas på ett produktivt sätt. De besluten lyser med sin frånvaro. Resultatet blir ökande klyftor i samhället, ökande skillnader mellan rik och fattig och mellan olika regioner. Jag vill sammanfatta regeringens år med följande. Sällan har så få under så kort tid försämrat för så många.

Herr talman! Sällan har någon f.d. kommunist pratat så mycket. Jag har tidigare blivit kallad för populist. Jag brukar vara stolt över det. Jag har översatt det som att det är fråga om en politiker som folk förstår. Nu har jag fått höra något helt annat här. Vi har fått har en ordflod med överbud. Så snacka om populism! Pengar är inget problem för Gudrun Schyman. Jag undrade en stund hur det kom sig. Men sedan förstod jag. För gamla revolutionärer är det ganska enkelt: Behöver man pengar tar man dem från andra. Så är det med den saken. Där var ett inslag om att föra över pengar. Det var ganska intressant. Det kallas på ett mera korrekt språk för att konfiskera eller stjäla pengar. Nog har fru Schyman tillgång till recept. Vi fick höra att Gudrun Schyman inte är isolationist och inte heller extremist. Men hon är feminist. Vidare undrade hon vad en majoritet av den norska befolkningen är. Jag kan tala om för Schyman att de är norrmän. Om de kallas för något annat blir de fruktansvärt arga. Vi har tidigare hört hur olika personer har bekämpat kommunismen. Jag hörde inte, eftersom det var så mycket ord. Jag hörde inte riktigt om även Gudrun Schyman bekämpade kommunismen. Det marxistisk-leninistiska kampförbund som hon var med i var väl inte kommunistiskt det heller, lika litet som de som Pierre Schori hälsade på förr i tiden var kommunister! Allt detta är intressant. Men sedan säger Gudrun Schyman i någon tjusig inledning att vi i Ny demokrati vill visa tillbaka folk till sina bödlar. Det är otroligt att ens behöva höra något sådant. Vi i Ny demokrati önskar ha mer frivilliga insatser. Vår inställning är att man skall appellera till människor. Man skall fråga dem vad de vill göra. Vill de ställa upp? Vi tycker att välgörenhet skall vara avdragbar. Om någon stöder FN, hjälper till med flyktingpolitik eller vad som helst, skall det vara avdragbart. Folk skall själva engagera sig. Vi tycker att man skall stödja FN, Röda korset, Lottorna, kyrkorna osv. Varsågod, Alf Svensson! Allt detta skall ske med ett engagemang inifrån. Vi kritiserar den politik som har förts på det här planet i dag. Den kritiken kvarstår. Jag hade mer taletid till förfogande tidigare och försökte då beskriva vad det är som är fel i den svenska flyktingpolitiken. Den är felaktig, och vi har inte vågat visa upp för svenska folket vad den egentligen innebär. Vi politiker vågar inte ens tala om hur mycket den kostar. Det går inte heller att få reda på det. Vi tycker att sådana frågor skall läggas upp på bordet och diskuteras. Även fru Schyman skall tala rakt upp och ned och hederligt i dessa frågor. Kom inte dragande med bödlar! Det tillhör en annan värld i vilken fru Schyman var mer bevandrad förr i tiden.